Herr talman! Jag kan garantera Per Westerberg att även Vänstern är intresserad av att såväl skattebetalare som aktieägare och Telias underleverantörer ska få en så bra framtid som möjligt. Men vi ser ändå saker och ting på ett lite annorlunda sätt. Jag håller också med om att det gamla Televerket, numera Telia, tillsammans med Ericsson har sett till att Sverige har blivit en mycket dynamisk region för telekomutvecklingen. Det ska också bevaras, och det måste bevaras över hela den nordiska marknaden. Men jag tycker ändå att man inte kan gå från ett monopol till en hårt reglerad marknad hur enkelt som helst och hoppa över den ordning som ändå råder, att det faktiskt är riksdagen som formellt sett ska fatta beslut om ägandet för samhället. Jag tycker att moderaterna är lite väl nonchalanta och att de hoppar över den delen. Annars är det naturligtvis svårt att ta miste på Per Westerbergs munterhet och glädje i den här frågan. Det är kanske det som mest retar somliga av ledamöterna. Det senaste året har ju Per Westerberg flera gånger drivit frågan om en totalt utförsäljning, men också förlorat ett antal omröstningar. Därför förstår jag naturligtvis att det är bingo när det helt plötsligt innan sommaren uppkommer ett läge där moderaterna kan genomföra sin politik. Jag vill ställa två frågor till Per Westerberg. Är det även i dag, enligt Per Westerberg, okej om Telia köps upp och dess huvudkontor och forskning hamnar utanför landets gränser? Är det principiellt helt okej för Per Westerberg att Sveriges riksdag avhänder sig beslutsmakten över ett par hundra miljarder kronor och lägger hela ansvaret i regeringens händer?
Herr talman! Jag tror att man ska se på resultatet av regeringar som förhandlat om Telia-Telenor. Det blev en fars. Det blev fel värderingar. Vi riskerade att förlora 50-100 miljarder av skattebetalarnas pengar beroende på felaktiga värderingar, värderingar som är jättesvåra att göra när det inte finns en börsnotering av bolagen. Nej, jag har inte målsättningen att Telia ska köpas upp och försvinna ur landet. Men jag har en målsättning att Telia ska kunna utvecklas. Lägger man fotbojan på Telia att inte kunna delta i strukturaffärerna då går det nog som Lennart Beijer är rädd för, nämligen att risken är väldigt stor att Telia köps upp och försvinner ur landet. Det är i stället viktigt att Telia har möjlighet att delta som ett förhållandevis stort och välkonsoliderat bolag i strukturomvandlingen och därmed kunna bli en stor svensk spelare och aktör, kanske nordisk eller nordeuropeisk aktör. Jag vill värna om bolagets framtid. Jag ser det helst i Sverige, men jag ser det inte som det centralaste i varje läge var huvudkontoret ligger. Mitt syfte är självfallet att bevara Telia som ett stort svenskt bolag eller nordiskt bolag. Det gäller inte att avhända sig det ena eller det andra, utan det gäller att sälja eller få värdetillväxt genom att ett plus ett inte blir två utan tre när man gör strukturaffärer, precis som skedde när det gällde tågindustrin i mitten på 80-talet. Sedan, Lennart Beijer, är det i viss mån lite mer regler på den här marknaden än på många andra, men det är inte längre någon unik infrastruktur med koppartråden. Vi har massor av mobiltelefon, vi har bredband i luften, vi har svartfiber - massor av konkurrerande system. Det är det som skapar en bra konkurrensmarknad.
Herr talman! Det är roligt och intressant att Per Westerberg säger att han tycker att det nordiska telebolaget ska finnas kvar i Norden och Sverige. Men i det här fallet kan det ju gå på precis vilket sätt som helst. Med den oro som finns på den nordiska telemarknaden, där både regeringar och telebolag talar med alla och där man inte riktigt vet var poletten ska ramla ned, kan det till sist bli ett läge där större aktörer går in och rensar. Det är i det läget som det faktiskt kan vara en fördel för gamla monopol att ha kvar det statliga ägandet till viss del. Per Westerberg nämnde också att den här metoden borde användas också i andra sammanhang, alltså metoden att avhända riksdagen inflytande i de här frågorna. Jag ställer frågan direkt: Vill Per Westerberg genomföra samma carte blanche vad gäller regeringens hantering av både Vattenfall och Vin & Sprit exempelvis?
Herr talman! Jag är lite förvånad att Lennart Beijer, som har suttit i näringsutskottet så länge, inte verkar ha läst de borgerliga fyrpartireservationerna som har varit flitigt förekommande. Där ger vi regeringen fullmakt att börsintroducera och sälja ett större antal statliga bolag, inte för säljandets egen skull utan för att företagen ska kunna utvecklas bättre, skapa större värden och därmed ge fler arbetstillfällen i det långa loppet. Bland de bolag som vi tror har väsentliga intressen att vinna genom att få bli stora nordiska eller nordeuropeiska aktörer finns Vattenfall alldeles uppenbart. Jag anser personligen att det är en nationell skandal att Vattenfall inte får stärka sin svaga balansräkning och kunna bli ett av de stora kraftbolag som fortsätter på den europeiska marknaden i stället för att bara bli uppköpt, vilket risken annars är och som det har gått med Sydkraft, med Stockholm Energi och Det är därför jag vill värna om möjligheterna här. Det är därför vi vill ge fullmakt. Vi inser nämligen att riksdagen inte kan sitta och förhandla, utan att det måste ske på marknadens villkor. Jag förstår att det för en gammal kommunist är lite svårt att acceptera marknadens villkor med börsintroduktion och flernationella äganden och att ett företag, även ett före detta statligt, kan flytta sitt huvudkontor, inte bara privata. Men logiken för Lennart Beijer vore ju att alla företag skulle vara statsdominerade - det kanske är rätt logiskt för en kommunist - och därmed stanna i Sverige. Men det ger ett fattigare Sverige och ett mindre trevligt Sverige med färre välbetalda jobb. Det som jag vill ha är fler välbetalda svenska med god välfärdsutveckling och bra utveckling inom företagen.
Herr talman! Jag vill först kommentera initiativfrågan, som Per Westerberg tog upp och som också Lennart Beijer var inne på. Det kan inte och får inte vara en normal ordning att initiativ tas i utskott, därför att då undandrar man frågorna den normala beredningsprocessen. Det är konstitutionellt tvivelaktigt att jobba på det sättet. Per Westerberg uttrycker sig på ett sätt som får mig att fundera i banorna att staten som företagsägare är oerhört oskicklig och inkompetent att driva företag. Nu kan man genom inofficiell information se att de statliga företagen har gått väldigt bra, att de har tillfört sina ägare, svenska folket, rejäla resurser och varit framgångsrika på marknaden. Per Westerberg understryker själv att Telia är ett av de mest framgångsrika företagen i Sverige, och Telia har varit statsägt till för bara något år sedan. Det tycker jag är ett bra betyg som Per Westerberg ger på ett statligt företagsägande. Jag skulle vilja ställa en fråga till Per Westerberg. Är det så att moderaterna anser att staten är helt inkompetent att driva företag, och vad skulle det i så fall bero på?
Herr talman! Jag anser inte att staten är helt inkompetent. Det kan finnas särskilda fall i särskilda företag där det kan finnas behov av ett statligt ägande. Men det finns ett väldigt stort antal företag som staten i dag äger där det inte finns något sådant skäl och där skattebetalarnas pengar kan användas effektivare. Det var enligt min uppfattning omöjligt att sälja Televerket så länge det var ett verk, inte ett aktiebolag, och innan vi fick en konkurrensutsatt väl fungerande telemarknad. Men efter att detta skedde och vi fick en unik utveckling har det visat sig att det televerk som börsintroducerades hade en snabbare värdeutveckling än vad det svenska Telia fick. Jag menar därför att det går att göra saker ännu bättre med större fokus och större koncentration. Det som vi ser, oftast inom det privata ägandet, det blandade ägandet, det konkurrensutsatta ägandet, är att man därmed utvecklas bättre. Sedan går jag över till den här sista rapporten från Näringsdepartementet om att det har gått jättebra under föregående år. Det handlar egentligen om två bolag, Telia och Vattenfall, och det handlar om börsutvecklingen. Går man ett år längre tillbaka i tiden är det närmast katastrofala siffror. Jag tror att man ska se det i ett längre perspektiv, och då visar det sig att oftast mår konkurrensutsatta företag bättre av att leva på marknadens villkor med privata ägare. Jag vill också ta upp utskottsinitiativet. Jag delar uppfattningen att ett utskottsinitiativ är en exceptionell åtgärd. Det är en åtgärd som vi har vidtagit och varit beredda att stödja utifrån nationella värden som ska räddas. Det är en 14-dagarsbehandling i riksdagen i stället för mellan fyra och sex månader bara i riksdagen för en normal behandling av ett regeringsförslag. Detta ska göras med stor varsamhet. Anledningen är ju att socialdemokratin inte var särskilt förutseende, det kan man verkligen inte säga, med att ge fullmakt åt sin egen regering.
Herr talman! Det är väl ändå ostridigt att Televerket, som var ett s.k. affärsverk, byggde upp väldigt mycket av den nationella teleinfrastrukturen och att det är det som i stor utsträckning har bidragit till att göra nuvarande Telia till ett intressant företag. Allting kan inte ha skett efter bolagiseringen som riksdagen beslutade om 1993 utan mycket måste ha hänt dessförinnan. Jag kan hålla med om att det finns olika syn på de statliga företagen. Det är säkert så att flera av de statliga företagen skulle kunna avvecklas utan att det skulle skada samhällets intressen, statsekonomin eller andra intressen. Det är därför jag menar att vi kanske i större utsträckning borde diskutera en statlig ägarpolicy när det gäller företagande så att man från den ena tiden till den andra kan säga att så här ska vi hantera den statliga företagsamheten. Vår uppfattning är att staten ska kunna äga företag, driva företag, tjäna pengar och tjäna olika andra syften. Det är väl dokumenterat men tål kanske att sägas ytterligare en gång att det bara är av rent ideologiska skäl, inte bara det som har med marknaden att göra, som Per Westerberg och Moderaterna inte vill se staten som företagsägare.
Herr talman! Det senaste är inte sant. Det är väl snarare så att det har varit vänstergrupperingen som av dogmatiska skäl inte har velat släppa kontrollen över Telia, och vi har sett hur det har gått. Jag kan inte förstå moralen i att svenska staten ska vara en av de största spritförsäljarna i världen via Vin & Sprit i konkurrens med ett stort antal andra. Jag kan inte förstå att vi ska ha ett statligt monopol på apotek, på att sälja huvudvärkstabletter. Man kan köpa cigaretter i en tobaksaffär men inte nikotinplåster. Det vill man från statens sida ha monopol på i Apoteksbolaget. Jag kan inte förstå varför inte Vattenfall, med sin tekniska kompetens inte minst på miljöområdet, bör få expandera och bli en av de verkligt stora europeiska aktörerna. I stället sitter man med en fotboja av statligt ägande. Vi prövar i varje enskilt fall om privat ägande, börsnotering eller försäljning på annat sätt tillför det enskilda bolaget något extra, något positivt. När det gör det vill vi gå till försäljning. Tillför det ingenting, är det så att inget blir bra utan att det snarast blir sämre, förordar vi heller inte försäljning. Vi är inte dogmatiska mer än i den meningen att vi vill värna om företagen, om företagens bästa och även skattebetalarnas intressen. När det gäller telemarknaden kan jag säga att jag hade äran att debattera med förre finansministern Erik Åsbrink nere i Haag. Vi kunde gemensamt notera att det inte var alldeles lätt att se alla de beslut som ledde till tele och IT-utvecklingen i Sverige. Vi var nog ganska ense om att teleavregleringen i början av 90 talet kanske var det mest centrala. Jag vet att tillverkarna anser att Riksskatteverket glömde att införa förmånsvärde för fri mobiltelefon och att det är en viktig faktor. Jag vet också att införande av pc i hemmen skapade en testmarknad som var väsentlig. Som helhet har det varit utomordentligt framgångsrikt.

Herr talman! Jag skulle kunna hålla ett mycket kort anförande som bestod av en enda sentens som skulle kunna lyda: Vad var det vi sade? Jag ska dock utveckla resonemanget något. Det kanske kan verka övermaga, men jag tänkte inleda med att citera vad jag sade i debatten den 17 maj förra året då vi debatterade frågan om en börsintroduktion av Telia. Då sade jag bl.a. så här, i alla fall enligt mitt manus: "1998 stod socialdemokraterna här i kammaren och talade för att staten skulle vara ensamägare till Telia. Allt annat var fel. Förra året, 1999, sa socialdemokraterna att det skulle bli en fusion med Telenor och statligt majoritetsägande i 16 år. Allt annat var fel. Nu säger socialdemokraterna att upp till 49 % av aktierna ska säljas ut. Majoriteten ska behållas. Vad blir beskedet från socialdemokraterna nästa år?" Nu är det nästa år. Nu debatterar vi nästa kapitel i historien. Jag behöver väl inte säga att det som socialdemokraterna är med om att formulera i föreliggande betänkande är annorlunda än det som diskuterades 1999. Det är också annorlunda än förslaget om den tänkta fusionen med Telenor och annorlunda än förra årets ställningstagande. Nu har socialdemokraterna tagit ytterligare ett steg framåt, men det är kanske inte så lätt att upptäcka för betraktaren eftersom man sin vana trogen väljer att backa in i framtiden. Vi kristdemokrater har under en lång följd av år förordat en successiv försäljning av aktierna i företaget Telia. Skälet är att Telia måste få samma möjligheter som andra företag att skaffa sig nytt kapital för investeringar och expansion genom emissioner. Det är också vad ledningen för företaget länge efterfrågat och vad vi tror är angeläget för att långsiktigt värna företaget Telia, alla dess anställda och företagets utvecklingsmöjligheter. I tidigare debatter har majoriteten hävdat att företaget ska ägas av staten och enbart staten. Senare har det hetat att staten åtminstone ska inneha en majoritet. Nu är det nya besked, och det är glädjande. Det har tidigare nämnts att det här är ett utskottsinitiativ. Det är alltså inte föranlett av någon proposition från regeringens sida. Det är ganska ovanligt, och det är naturligtvis orsakat av den hastighet med vilken förändringar sker på det här området. Det visar också svårigheten för staten att äga på ett område som är konkurrensutsatt och föremål för betydande omstruktureringar med internationella implikationer på många håll. Det är glädjande att vi är näst intill eniga i betänkandet i det här sammanhanget. Dagens beslut - rätt hanterat av regeringen - öppnar nya möjligheter för Telia att expandera och skaffa sig en starkare position med fler arbetstillfällen i Sverige genom att man kan ingå allianser som jag tror kan vara till fördel för företaget och alla dess anställda. Till betänkandet har vi kristdemokrater tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centern fogat ett särskilt yttrande i vilket vi erinrar om att vi anser att staten när marknadsförutsättningarna så medger helt bör lämna sitt ägande i Telia. Herr talman! Jag har roat, eller möjligen oroat, mig med att titta tillbaka på Vänsterpartiets irrande i den politiska terrängen när det gäller Telia. Den är så slingrig att en orm borde bli grön av avund. Jag skulle med intresse ta del av Lennart Beijers förklaring av de kovändningar som har skett på det här området under de senaste åren. I ett betänkande som vi behandlade 1999 hade Lennart Beijer och Vänsterpartiet en reservation i vilken man kunde läsa att utskottet, det var alltså Vänsterpartiets mening: "anser vidare att riksdagen bör klarlägga att för Telia skall gälla att det samhällsekonomiska ansvaret skall komma före det företagsekonomiska lönsamhetskravet. Att - som regeringen gör - ställa krav på att Telias avkastning skall ligga på en nivå som gäller för övriga konkurrensutsatta teleoperatörer i Europa motverkar det grundläggande syftet med Telias verksamhet." Så går man på i samma stil i det betänkandet. Man uttalade också sin tillfredsställelse över att regeringen i den då aktuella propositionen hade sagt att någon ändring av Telias ägarstruktur inte var aktuell. Staten skulle alltså fortsatt äga Telia. Om det skulle behövas ytterligare kapital skulle det ske på något annat sätt än via en ägarspridning. Förra året ställde sig Vänsterpartiet bakom majoritetens text i betänkandet. Man hade alltså inga reservationer. Då ställde man sig bakom bl.a. formuleringen: "Det är viktigt att framhålla att de båda statliga ägarna skall utöva ett professionellt och affärsmässigt ägande av det nya bolaget. Kravet på avkastning skall sålunda ligga på samma nivå som för liknande europeiska telekombolag." Det är alltså något helt annat än året före. Och de båda statliga ägarna handlar alltså om den norska och den svenska staten. Man sade vidare: "Det nya bolaget skall arbeta på rent affärsmässiga grunder och skall ge en avkastning och en värdetillväxt för ägarna som ligger minst i nivå med övriga större europeiska telekommunikationsoperatörer." Till det betänkande som vi i dag debatterar har Vänsterpartiet fogat en reservation i vilken man hävdar att staten fortsatt ska ha ett starkt ägande. De frågor till Vänsterpartiet som infinner sig är förstås: Hur ska detta företag kunna hävda sig på en marknad om man inte ska få tillgång till vad kapitalmarknaden kan erbjuda i form av medel? Vänsterpartiet har ju där, som jag läste upp här tidigare, vacklat fram och tillbaka. Om man nu säger att staten ska äga, i likhet med förra årets position och inte med den position som man hade för två år sedan, så skulle ju staten vara ensam ägare. Hur ser Vänsterpartiets linje ut egentligen? Vilken är Vänsterpartiets linje när det gäller det statliga ägandet? Är inte sanningen den att Vänsterpartiet här i riksdagen har en position men att den vänsterpartistiska kongressen har kört över riksdagsgruppen och sagt: Nu får det vara slut med flörtandet med marknadskrafterna, och nu ska inte något mer säljas, utan nu får vi slå till reträtt? Är inte detta anledningen till det här?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
Herr talman! Göran Hägglund tar upp en mycket intressant fråga, nämligen vad vi i Vänsterpartiet tycker när det gäller frågor som handlar om statligt ägande och hur vi har utvecklat oss genom historien. Även om detta inte tillhör dagens ämne så kan jag ge Göran Hägglund rätt så långt att den här frågan diskuteras intensivt i partiet. Men jag tycker ändå att vi har utvecklat oss i en modernare och kanske mer offensiv riktning jämfört med tidigare. Vi tror fortfarande, vilket dessutom är ganska uppenbart, att det i ganska många lägen, kan vara väldigt offensivt och riktigt att behålla ett statligt ägande. När det gäller Telia har vi faktiskt flera gånger sagt att en väldigt viktig anledning till att vi tycker att staten bör vara kvar som ägare är att man ska förhindra fientliga uppköp och se till att man får en marknad med konkurrens. Vad som håller på att hända på alla marknader, även på den dynamiska telekommarknaden, är att vi ser framför oss att stora bolag kommer att få en mycket dominerande ställning. Då vore det väldigt fel att från den politiska sidan bara låta denna utveckling pågå. Vi är för ett starkt telekombolag på den nordiska marknaden. Det innebär naturligtvis att vi måste göra fusioner eller andra sammanslagningar. Men, herr talman, detta borde kunna gå till på något annat sätt än att på ett särskilt utskottsinitiativ avhända riksdagen makten över 200 miljarder. Jag tycker ändå, Göran Hägglund, att även kristdemokraterna borde förklara hur man kan ge detta plötsliga carte blanche till regeringen i en så pass avgörande och viktig fråga.
Herr talman! Arbetsfördelningen mellan regering och riksdag är ju sådan att regeringen står för det dagliga fotarbetet så att säga och att riksdagen fattar beslut om budget och lagar och ger regeringen ramar för dess arbete. Till det hör att ge instruktioner när det gäller de företag som staten äger. Vi har den uppfattningen, som jag har redogjort för tidigare, att staten inte ska driva företag som är verksamma på en konkurrensutsatt marknad och där det inte finns särskilda skäl för att staten ska göra det. Vänsterpartiet har en annan uppfattning, vilket man kan respektera.

Vi har ju som sagt facit i hand i dag när det gäller frågan om hur skickliga riksdag och regering är att själva sköta affärer med andra statliga företag och andra stater. Och detta leder ju knappast till slutsatsen att detta är något att föredra för framtiden, utan företagsledningen bör få möjlighet att finna vad som är bäst för företaget, och regeringen bör få möjlighet att se till att det kan genomföras till gagn för företagets utvecklingsmöjligheter och till gagn för företagets alla anställda.
Herr talman! Nu är det så, Göran Hägglund, att det inte alltid hjälper att ett företag är privatägt. Även sådana företag får problem, och även sådana företag sköts illa eller sämre. Och dessa exempel har vi ganska många av. Nu menar Göran Hägglund, precis som de flesta andra, att det är tungrott och besvärligt att regeringen och dessutom riksdagen ska lägga sig i hanteringen när ett företag går från monopol till en reglerad marknad. Det är klart att det får en viss ytterligare gång att riksdagen ska vara inblandad. Men det är ju det som detta betänkande handlar om. Ska vi gå ifrån principerna och bara lämna över ansvaret till regeringen, eller ska vi följa den ordning som vi har haft, att riksdagen trots allt ska uttala sig om stora förändringar i ägandet, alltså ett gemensamt ägande som det här landets skattebetalare har byggt upp under många år? Det är säkert en något längre handläggningstid och handläggningsgång än i ett annat stort privat koncernbolag. Men är inte det bra? Behöver det alltid vara så dåligt att vi i riksdagens utskott ändå vet vad vi gör? Jag tror inte att Göran Hägglund heller vet så mycket om denna affär. Och skulle han göra det så vore det intressant att få veta någon liten detalj.
Herr talman! Lennart Beijer använder uttrycket: Även privata företag kan skötas illa. Det är naturligtvis riktigt att företag, vilka de än ägs av, kan skötas illa. Men det är ju inte ett argument för att staten ska äga mer och att skattebetalarnas medel ska äventyras. När ett privat företag gör dåliga affärer så drabbar det aktieägarna som då ser sina medel minska i anslutning till det. Men här är det ju så att vad vi har som insats är skattebetalarnas medel som har byggts upp under en lång tid i det här företaget. Jag tycker då inte att staten ska driva företag på områden där andra kan gör det lika bra. Vänsterpartiet förefaller nu vara tillbaka vid den position som man hade 1999, alltså att staten ska äga. Och i den mån staten inte ska äga ska det behandlas i riksdagens utskott. Om nu en affärsmöjlighet skulle yppa sig - om vilket jag inte känner till någonting - där man skulle få möjlighet till avslut nu i juni t.ex., så skulle riksdagen i den gängse ordningen med en proposition vars motionstid löper ut i oktober kanske kunna fatta beslut i november eller december. Så görs inga affärer i dag. Om Vänsterpartiets linje skulle vinna kammarens bifall när vi ska votera i detta ärende vore det en stor olycka för företaget, en stor olycka för företagets alla anställda och ett mycket stort problem för Sverige. Därför yrkar jag som sagt bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet, som faktiskt innehåller en värdefull förändring och en önskvärd inriktning som vi från Centerpartiet också tidigare förespråkat, dvs. Motiven är mycket väl beskrivna tidigare i debatten, och jag kan därför fatta mig mycket kort och konstatera att vi i dag har en mycket stor majoritet för detta förslag. Det är positivt. Personligen finner jag ingen anledning att här och nu se bakåt och titta på vad som har varit. Jag tror att det är utomordentligt viktigt att vi ser framåt i stället. Vi är alla här helt överens om att telekommarknaden är stadd under snabba och omfattande förändringar. Det är mycket angeläget att det skapas samma förutsättningar och villkor för Telia som för branschen i övrigt när det gäller att agera på denna marknad och inte minst när det gäller den strukturomvandling som pågår. Vi får också vara överens om, anser jag, att Sverige inte är betjänt av ett svagt Telia. Det är utomordentligt viktigt att påpeka. Det är också viktigt att detta förslag omgående omsätts i praktiskt handling. Denna viktiga fråga får inte dras i långbänk hos regeringen. Det gagnar varken bolaget eller staten - dvs. svenska folket - som ägare. Som framgår av det särskilda yttrandet, där Centerpartiet deltar, vill vi erinra om att staten helt bör lämna ägandet i Telia så snart marknadsförutsättningarna medger det.

Herr talman! Det statliga ägandet har varit mycket framgångsrikt. Det sker årligen stora inleveranser till statens och skattebetalarnas kassa. Värdet på det statliga ägandet i Sverige har utvecklats mycket positivt. Vi måste säga att Telia trots eller kanske tack vare det statliga ägandet har klarat sig mycket bra jämfört med andra spelare på telekommarknaden. Jag tror inte att Åke Sandström på samma vis som kanske Per Westerberg stämplar alla som ifrågasätter utskottsinitiativet om carte blanche för regeringen när det gäller att hantera 200 miljarder som gammaldags hårdhjärtade kommunister. Men jag vill fråga Åke Sandström om han anser det principiellt riktigt att ge regeringen fria händer när det gäller att hantera ägandet i Telia. Tycker Åke Sandström, vilket jag tycker vore mycket intressant att höra, att denna hantering - dvs. att ge regeringen fria händer - också borde gälla
Herr talman! Vad gäller den strikt demokratiska processen delar jag de frågetecken som här har rests och som har berörts av praktiskt taget samtliga talare före mig. Det är ur strikt demokratisk synpunkt inte tillfredsställande. Utskottsinitiativ i den form som jag anser att vi här har varit tvungna att ta får absolut inte bli någon vana. Jag har tidigare deklarerat att vi från Centerpartiets sida inte på samma sätt är beredda att ge regeringen fria händer då det gäller Vattenfall.
Herr talman! Det är skönt att höra Åke Sandströms klarläggande. Initiativ godkänns alltså av Centerpartiet vad det gäller Telia, men det skulle inte komma i fråga när det gäller företaget Vattenfall. Det måste innebära att Centern ändå tycker att vi bör ha en viss möjlighet att se hur det statliga Vattenfall kan göra bäst ifrån sig i Sverige och hur vi bäst klarar av Vattenfall också på en reglerad marknad.
Herr talman! Frågan är något akademisk eftersom den inte är aktuell, men när det gäller principfrågan om utförsäljning av Vattenfall vidhåller jag den uppfattning jag har deklarerat tidigare.
Herr talman! Trots att Åke Sandströms anförande var kort innehöll det en formulering som lite grann förvånade mig. Jag vet inte om jag ska tolka det som det sades, men det låter som om Åke Sandström uppfattar det beslut som riksdagen så småningom ska ta som en instruktion till regeringen att omedelbart gå ifrån sitt ägande. Då vill jag påminna om vad som står i betänkandet: "Utskottet vill understryka att det nu aktuella bemyndigandet skall ses som en möjlighet för regeringen att agera utifrån det som kan anses bäst gagna bolaget men också staten, dvs. svenska folket, som ägare av bolaget." Är det Åke Sandströms uppfattning att detta ska tolkas som en instruktion att genast agera för att avveckla hela det statliga majoritetsägandet i bolaget?
Herr talman! Vi har tagit del av så många rapporter och så många besked, och vi har läst så många gånger att frågan bereds i departementet och att man överväger att komma med förslag. Jag vet att man inte kan vänta alltför länge när det gäller strukturfrågor. Med mitt uttryckssätt menar jag att det som bäst gagnar staten som ägare och svenska folket i många lägen kan vara skyndsamhet när det gäller affärer. Vi måste medge inför varandra att staten kanske inte - särskilt inte i sådana fall där riksdag och regering ska kontrollera verksamheten - är särskilt lysande på snabba affärer. Jag tolkar det som att det som bäst gagnar också kan vara skyndsamhet.

Herr talman! Det börjar bli en tradition här i riksdagen att tala om Telia vid allehanda avslutningar. Traditioner är bra, men man kunde hysa en förhoppning om att detta skulle vara sista gången vi talade om detta. Men så blir väl inte fallet. Herr talman! Jag tänker inte säga "Vad var det vi sade? ", även om det var just detta vi talade om för många år sedan. Jag vill inte upprepa alla de argument för att sälja Telia som vi har anfört under åren utan vill hänvisa till alla de motioner och reservationer som vi har skrivit i Folkpartiet. Men grundinställningen är naturligtvis att man ska sälja hela Telia och ge företaget full handlingsfrihet och se till att det inte ska behöva passera klåfingriga politiker. Vi vet nu t.ex. inte vilken affär som står för dörren annat än genom de rykten som cirkulerar, men jag vill varna regeringen och Björn Rosengren för att göra om samma misstag som vid misslyckandet med statliga Telenor. Ett fortsatt starkt statligt ägande gynnar inte Telia, aktieägarna eller Sverige. Sälj Telia. Bolaget är kompetent att klara sig på egen hand. Herr talman! Jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Får jag börja med att konstatera att det är bra när man uppnår enighet kring olika frågor som gäller spelreglerna eller systemen för att hantera olika politiska frågor. Det har man lyckats med rätt väl i det betänkande som vi nu ska diskutera, alltså Riksdagen inför 2000-talet. Det gäller åtgärderna kring uppföljning och utvärdering. Det gäller EU frågornas behandling i riksdagen och förhållandet till regeringen, och det gäller utskottens arbetsformer. Jag tycker att det känns tillfredsställande att man kan vara överens om detta. Desto beklagligare är det då att majoriteten har valt att köra över socialdemokraterna beträffande justeringar i budgetprocessen. Jag tycker att det är trist att uppleva detta ännu en gång men konstaterar att så är fallet och att vi naturligtvis får fortsätta att vinna erfarenheter kring den då, som jag utgår ifrån, reviderade budgetprocessen. Vi får se vilka erfarenheter vi vinner och vilka möjligheter till förändringar som då kan uppkomma. Jag tycker, herr talman, att det finns anledning att säga att det vilar något besynnerligt över majoritetens förslag beträffande vårpropositionens ställning och innehåll. Man vill göra den obligatorisk, men samtidigt ska man desarmera kraften i den. Man ska ta bort de restriktioner som finns, som man borde kunna ha där, som gäller utgiftstaket, utgiftsramar och saldomålet. På något sätt är de här två ståndpunkterna motsatta. Man gör alltså vårpropositionen obligatorisk, men man desarmerar kraften i den och betydelsen av den. Motiveringen till det här är dubbelarbetet. Det ska inte förnekas att man förmodligen både i riksdagen och i regeringen kan se det som att det förekommer ett visst dubbelarbete, men jag tycker kanske inte att riksdagens arbete och arbetsomfattning ska vara det som i första hand styr om man behöver diskutera förändringar i processerna. Man skulle möjligen kunna hitta andra och mindre ingripande förändringar i den här pågående processen och se till att man minimerar eller begränsar dubbelarbetet, vilket naturligtvis i och för sig är angeläget. Jag menar att det finns en stor risk.

Flera tunga remissinstanser - Riksbanken och Statskontoret, för att nämna ett par - har ju också uttalat sig i samma riktning, nämligen om vilken betydelse som det uppsatta taket, saldomålet och utgiftsramarna har haft för att stabilisera budgetprocessen. Detta har också bidragit verksamt till att man har kunnat sanera statsfinanserna. Jag tror att det kan finnas olika värderingar bakom detta, men det finns något som jag vill ta upp i det här sammanhanget och rikta till utskottets företrädare. Om herr talmannen tillåter kan jag väl också få fråga mig vem som egentligen är utskottets företrädare; jag ser i varje fall ingen från Moderata samlingspartiet här i riksdagen för närvarande.

Oberoende av vem eller vilka som är i opposition leder det här till att man kan gömma sig bakom makroekonomiska resonemang, fördelningsresonemang, som det står att den här vårbudgeten i fortsättningen i första hand ska handla om. Och det blir svårare för väljaren att veta på vilken politik man faktiskt röstar, eftersom budgetarbetet ska komma i gång först efter valet. Det tycker jag ur demokratisk synpunkt är besvärande. Jag vill gärna fråga utskottets företrädare varför det är så viktigt att slopa det som kallas för restriktionerna i vårbudgeten, att göra den mera till ett resonerande instrument av makroekonomisk karaktär och att inte hålla fast vid det som hittills har kommit att gälla. Den frågan tycker jag är viktig att besvara i det här sammanhanget. Jag tror också att det vore bra för den allmänna politiska debatten. Det är ju tänkt att oppositionen ska få resurser och möjligheter till analys av sina förslag och att väljaren ska kunna få en ordentlig jämförelse mellan de olika förslagen. Frågan är varför det har känts så oerhört angeläget att förändra budgetprocessen på det här sättet, så att det blir mycket svårare för väljaren att se igenom de förslag som finns. Herr talman! Jag vill till sist i det här inlägget yrka bifall till reservation 1 och bifall till de delar av förslaget i det här betänkandet som inte omfattas av reservation 1. Jag gör detta för att markera vikten av att man kan vara överens om spelreglerna. Tack!

Herr talman! I likhet med Göran Magnusson kan jag uttrycka en viss förvåning över att moderaterna i konstitutionsutskottet har abdikerat i den här debatten. Herr talman! För några år sedan satt jag med i Riksdagsutredningen som bland andra lade fram förslag om en ny budgetprocess - rambudgetprocessen. Det var i det stora hela en lyckad satsning och gav ökad styrförmåga åt budgethanteringen. Möjligen komplicerades den här reformen en del av att utgiftstaksfrågorna kom med i bilden och av att regeringen gav större tyngd åt vårpropositionen än vad Riksdagsutredningen egentligen avsett genom att ange preliminära ramar för utgiftsområdena redan på våren och fastställa utgiftstak, också det på våren. Herr talman! Plötsligt hamnade vi i en situation där dubbelarbetet med budgetfrågorna bredde ut sig. En stor del av riksdagsarbetet koncentrerades kring budgetfrågor. Budgetfrågor är viktiga, men de är inte hela världen. Man kan säga att Riksdagsutredningens tanke om en vidgad verksamhet med uppföljning och utvärdering fick stryka på foten i kampen om utrymmet - det blev budget nästan hela året. Siffernissarna i huset fick också julafton året om. I och med det förslag som vi i dag behandlar tar vi ett steg i rätt riktning, tillbaka till det som var Riksdagsutredningens tanke, dvs. att det skulle vara en minskning av dubbelarbetet när det gäller budgeten och att det än en gång blir fokus på uppföljning och utvärdering. Möjligen kan vi lyckas bättre nu med den här delen. Herr talman! Fortfarande återstår en del problem. Budgetprocessens andra steg reformeras inte. Där kvarstår en olycklig rigiditet. I Riksdagskommitténs referensgrupp för utvärdering av budgetprocessen listade vi tidigt de problem som gällde budgetprocessens andra steg, dvs. då vi efter att ramarna fastställts ska bestämma innehållet inom utgiftsområdena, men den frågan blev hängande och lär tarva sin lösning så småningom. Varje parti, framför allt varje oppositionsparti, vill ju i budgetbesluten visa upp sina helhetsbilder. Det borde ju varje politisk bedömare förstå. Men skulle man i någon liten fråga faktiskt kunna hitta en majoritet som är annorlunda än regeringens för en viss justering är den enda möjligheten att i alla andra frågor ställa upp bakom regeringsförslaget för att få till stånd en sådan justering inom ramen. I praktiken är därmed majoritetsbesluten i sådana frågor borta ur bilden. Det heter så fint att visst kan riksdagen ändra raminnehållet, men det bygger på ett strikt teoretiskt resonemang som inte tar hänsyn till den faktiska verkligheten. Det är bara min förhoppning att klokskapen ska växa även på det här området. Herr talman! I betänkandet finns det också förslag på ändringar i riksdagsordningen som har bäring på hanteringen av utgiftsområdena. I huvudsak har vi inga invändningar mot de beslut som föreslås, utom på en punkt. Visserligen är konstitutionsutskottet ett kompetent och dugligt utskott, men dess kompetens att bedöma Sveriges representation i utlandet har ändå vissa begränsningar.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

Herr talman! Jag kan med majoritetens hjälp företräda utskottet just i den fråga som både Ingvar Svensson och Marianne Andersson har tagit upp, nämligen frågan om beredningen och anslagstillhörigheten beträffande utrikesförvaltningen och UD. Jag kan naturligtvis inse, och det har vi också gjort på majoritetssidan, att det finns bäring också i det resonemang som förs i reservationen, nämligen att konstitutionsutskottet inte är det mest lämpade utskottet för att diskutera representationen i utlandet och Sveriges utrikesförhållanden. Men samtidigt ligger det en hel del i att man ska betrakta, och det har riksdagen ställt sig bakom tidigare, Regeringskansliet som en myndighet. Då är det inte heller ologiskt att förfara på det sätt som regeringen har föreslagit och som utskottsmajoriteten står för här, nämligen att överföra beredningsansvaret när det gäller själva pengarna. Enligt majoritetens uppfattning har vi också, och det finns en majoritet även i utrikesutskottet för den synpunkten, genom skrivningarna och det sätt på vilket detta nu är upplagt tillförsäkrat utrikesutskottet möjligheter att lägga synpunkter på just det som är viktigt sett från utrikesutskottets synpunkt. Mot den bakgrunden har jag och en majoritet i utskottet tyckt att man kan ställa sig bakom det förslag som föreligger på den här punkten. Sedan är det ju så att även om man ska ha stor respekt för riksdagsordning och riksdagsbeslut är dessa inte heligare än att om erfarenheterna skulle visa att man har anledning att ändra sig får man naturligtvis göra det. Men jag tror att det här är ett väl avvägt upplägg, och utrikesutskottet tillförsäkras också möjligheten att uttala sin bestämda uppfattning i olika frågor som hänger samman med det här anslaget.

Herr talman! Vi ska nu diskutera hur riksdagens arbetsformer blir bättre, inte bara för oss som ledamöter utan framför allt för medborgarna, så att beslutsfattandet kan bli bättre. Det är många viktiga saker som Riksdagskommittén har lagt fram förslag om. De flesta förslag har man varit eniga om i kommittén och i konstitutionsutskottet. Därför är det inte de som står i fokus för debatten. Men jag vill ändå passa på och nämna att det är otroligt angeläget att man lyfter fram, förtydligar och förbättrar arbetet med EU-frågorna och att olika typer av förslag läggs fram för att förbättra riksdagens utvärdering av redan fattade beslut. Det här är viktigt för medborgarna, insynen och kvaliteten i beslutsfattandet. Sedan finns det några saker som vi inte är överens om. Jag vill börja med att kort och gott instämma med vad Marianne Andersson har framfört vad gäller arbetet med utrikesförvaltningen. Jag behöver inte upprepa någonting om det. Sedan kommer vi till frågan om budgethanteringen. Man blir förbluffad när man hör socialdemokraternas representant Göran Magnusson säga att majoriteten i kommittén och utskottet har valt att köra över socialdemokraterna beträffande budgetprocessen. Sanningen är den att socialdemokraterna i Riksdagskommittén och konstitutionsutskottet har kört över den beredningsgrupp som har lagt ned mycket tid och kraft på att utreda dessa frågor och i vilken socialdemokraterna har varit representerade och där kommit fram till helt andra saker än vad utskott och kommitté har ändrat sig till. Göran Magnusson undrar varför vi inte ska hålla fast vid nuvarande ordning. Det var analysen att inte hålla fast vid den nuvarande ordningen som gjorde att arbetet satte i gång. Man var överens om att det finns problem som behöver åtgärdas. Det finns saker som måste förändras. Det var därför man över huvud taget tillsatte en kommitté som skulle se över budgetprocessen, och den ingick i Riksdagskommitténs arbete. I den kommitté, där jag och flera andra här närvarande ingick, gjorde vi en helt gemensam analys, nämligen att det är dubbelt arbete med detaljer och inget arbete med de övergripande frågorna i ekonomi och budget. Den ordningen ville kommittén ändra på så att det blev ett ordentligt arbete med detaljerna och ett ordentligt arbete med de övergripande frågorna. Dessutom skulle det bli mer tid för utvärdering av de ekonomiska besluten. Det här handlar inte om de enskilda ledamöternas arbetsförhållanden. Det handlar om riksdagens samlade möjligheter att å ena sidan vid ett tillfälle diskutera och fatta beslut om de övergripande frågorna och kunna göra alternativen tydliga, bryta dem mot varandra och redovisa ordentligt för allmänheten, å andra sidan vid ett tillfälle bryta de olika budgetposterna mot varandra. I kommittén var vi oense om en liten fråga, dvs. om man formellt ska fastställa utgiftstak för år tre redan på våren, eller om man formellt ska fastställa utgiftstaket för år tre på hösten. Det var den detalj som man inom den kommittén hade delade meningar om. Alla var inte heller så bestämda om vad som var bäst. Man landade lite på det ena eller det andra. Vi var fullkomligt rörande överens i analysen och slutsatsen att ramarna för utgiftsområdena för åren ett, två och tre icke skulle fastställas på våren. Nu har socialdemokraterna ändrat sig på den punkten och vill ha kvar besluten om ramarna för åren ett, två och tre, dvs. man vill backa tillbaka till ruta ett, där vi stod när arbetet började. Jag kan förstå att Lisbet Calner från socialdemokraterna som ledde arbetsgruppen valde att inte själv sätta sitt namn under reservationen mot alla de slutsatser som vi efter gediget arbete var rörande överens om. Göran Magnusson kallar att fatta beslut kring de övergripande ekonomisk-politiska frågorna såsom inriktning på skattepolitiken, dvs. hela inkomstsidan, saldon osv., för att gömma sig bakom makroekonomiska resonemang. Man tar sig för pannan. Detta land styrs då av personer som anser att riktlinjer för den ekonomiska politiken är att gömma sig bakom makroekonomiska resonemang. Herr talman! I morgon kommer vi att ha en debatt om ett betänkande som heter Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, m.m. Det finns i ordets rätta bemärkelse inga sådana riktlinjer för den långsiktiga ekonomiska politiken, men det finns en väldig massa detaljer i detta. Debatten kommer förmodligen - utan att föregripa vad som ska hända - i huvudsak att handla om detta. Den kommer att handla om detaljer. Den kommer att handla om huruvida man vill ha 75 miljoner kronor eller inte till arbetsförmedlingen. Den kommer att handla om hur man ser på de lokala investeringsprogrammen och fördelningen i tiden, osv. Det är precis på samma sätt som med remissdebatten i april. Det är precis på samma sätt som med inriktningsdebatten i juni förra året. Det är precis på samma sätt som med remissdebatten i april förra året, osv. bakåt i tiden. Detta gäller inte bara debatten i kammaren utan det gäller hela debatten. Det framgår av betänkandet att tyngdpunkten ligger där. Detta vill vi ändra på. Vi som jobbade med att ta fram underlaget för Riksdagskommittén var överens om detta. Jag tycker mig ibland höra en lite oklar hållning från moderaterna om vad riktlinjepropositionen verkligen ska ta fasta på, men det är ibland även en oklar hållning från kd och c. Därför har jag i ett särskilt yttrande markerat exakt vad detta handlar om. Det viktiga är inte att formellt fastställa utgiftstaket för år tre. I dag när regeringen lägger fram ett sådant förslag sker det med en gigantisk budgeteringsmarginal, ett reformutrymme, dvs. det är fortfarande inte klart hur man tänker förhålla sig. Det finns inga saldomål för åren två och tre, och det finns ingen inriktning på skattepolitiken. Det är otroligt viktigt att de frågorna behandlas öppet och tydligt och inte göms bakom detaljer i en vårproposition. Därför har Helena Bargholtz i konstitutionsutskottet och jag i finansutskottet markerat detta i särskilda yttranden. Det ska finnas sådana riktlinjer som utgiftstak, saldomål, mål för finansiellt sparande osv. Det är det här som Göran Magnusson kallar för att gömma sig bakom makroekonomiska detaljer. Så går jag till frågan om valår. Det är rimligt att alla partier har ett valprogram. Man får förutsätta att alla partier kan skriva sina egna valprogram och göra realistiska kalkyler över vilka vallöften som ställs ut utan att de behöver klubbas i kammaren. Så jobbar vi i Folkpartiet. Vem - jag riktar mig direkt till Göran Magnusson - kunde med ledning av regeringens vårproposition 1998 gissa sig till att socialdemokraterna gick till val på införande av maxtaxa - en reform som kostar 5-8 miljarder kronor? Ingen. Om jag har förstått rätt var det inte ens regeringsledamöterna. Att kvarstå vid dagens ordning - vilket är socialdemokraternas förslag - tycker jag vore oerhört beklagligt. Jag hoppas verkligen att ni själva för framtiden förmår att tänka om på denna punkt och lyssnar på dem som har jobbat med frågorna i den kommitté som hanterat budgetprocessen i stället för på vad det nu är som har gjort att ni har ändrat er och vill behålla dagens ordning. Herr talman!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
Herr talman! När jag läste Folkpartiets särskilda yttrande kom jag fram till, efter mina försök att förstå, att Folkpartiet borde tillhöra minoriteten i frågan. Jag har förstått av Karin Pilsäters utläggning att partierna ska ha den uppfattning som partierna hade i den beredningsgrupp som sysslade med detta. När jag säger att socialdemokraterna är överkörda, eller i varje fall har spelats bort i frågan, anser Karin Pilsäter att de som är överkörda är den informella beredningsgrupp som fanns under Riksdagsutredningen. Om det är Karin Pilsäters uppfattning att kommittéförslag och annat ograverat ska gå igenom beredningsprocessen, förstår jag över huvud taget inte varför vi ska diskutera detta i kammaren. Jag kan aldrig känna mig bunden av en beredningsgrupp. Jag kan bara känna mig bunden av de formella organ som fattar beslut. Är jag satt att bereda detta i konstitutionsutskottet, så bereder jag frågan i konstitutionsutskottet. Jag bereder inte arbetsgruppens förslag utan jag bereder Riksdagsstyrelsens förslag. Det är Riksdagsstyrelsen som har lagt fram förslaget. Jag kan hålla med om att man ska diskutera dubbelarbetet, och undvika det. Frågan är om lösningen på problemet är att desarmera kraften i vårpropositionen på det sätt som majoriteten tänker sig. Jag begriper fortfarande inte varför det är så viktigt att desarmera kraften och ta bort jämförbarheten när det gäller vårpropositionens olika förslag. Jag tycker fortfarande att det finns anledning att notera den positiva effekt som bl.a. utgiftstak och saldomål har haft i vårpropositionen och hålla fast vid det.
Herr talman! Göran Magnusson påpekar de olika formella vägarna. Man har självklart rätt att ändra uppfattning. Det intressanta är att ni uppenbarligen inte vill argumentera för varför ni har ändrat uppfattning. Vad jag menar är att ni borde lyssna på dem som, såvitt jag har uppfattat det, är formellt tillsatta och har i uppgift att utreda frågan, och lyssna på de argument som fanns för varför man satte i gång att utreda frågan. Vad ni gör är att i efterhand inte bara underkänna kommitténs arbete - ni bemödar er inte om att argumentera för varför analysen var fel - utan ni underkänner också den analys man gjorde av varför arbetet över huvud taget skulle sätta i gång. Ni säger att det inte finns något problem i hanteringen. När det gäller jämförbarheten är ju sanningen att det i dag inte är jämförbart för fem öre. Det dokument som Göran Magnusson nu hyllar innehåller ju inga saldomål annat än för det första året. Det innehåller ingen inriktning på skattepolitiken, dvs. hela budgetens inkomstsida. Däremot innehåller det ett formellt förslag om utgiftstak för år tre. Men riktigt vad man tänker fylla det med, utanför ramarna, är det ingen som vet. Skillnaden mellan mitt särskilda yttrande och er reservation är mycket stor. Likheten är att jag också trycker på att man ska ange ett utgiftstak. Men att ange ett utgiftstak är inte detsamma som att man formellt måste klubba det. Det är preliminärt och kan förändras. Det intressanta är att ni vill behålla den nuvarande ordning som innebär att vi två eller tre gånger om året ska diskutera enskilda anslag så att man gömmer de övergripande ekonomisk-politiska frågorna. Det är dem man gömmer i dag.
Herr talman! Det är ju att ange ett utgiftstak som inte fastställs och som inte har något egentligt värde som är problemet. Socialdemokraterna försöker både i finansutskottet och i konstitutionsutskottet att peka på betydelsen av att man har stabiliserat budgetprocessen och fått bättre fasthet i den just genom att man i vårpropositionen har angett de olika förhållandena. Nu gör man vårpropositionen obligatorisk men desarmerar kraften i den, enligt vår värdering. Jag har för övrigt inte sagt att man gömmer sig bakom makroekonomiska detaljer. Jag tycker att det är svårt att över huvud taget förstå den ordkombinationen. Man hänvisar till makroekonomiska resonemang som ska föras i vårpropositionen och en del fördelningsresonemang som man också tycker ska vara där. Jag tycker ärligt att det är bättre med större konkretion och fasthet även i vårpropositionen. Det är där vi skiljer oss åt. Jag tycker därför att jag har anledning att fråga om Karin Pilsäter anser att majoritetens förslag med det nya upplägget av vårbudgeten ökar väljarens möjligheter att förstå sig på och genomskåda de olika partiernas alternativ.
Herr talman! Om jag sade makroekonomiska detaljer var det en felsägning. Jag har försökt att upprepa citatet som makroekonomiska resonemang. Det är de som är poängen. Jag tror att det ökar väljarnas möjlighet, t.ex. om regeringen - som majoriteten vill - skulle redovisa en inriktning på skattepolitiken, vilket man i dag inte gör. Jag tror att det skulle öka väljarnas möjlighet om man också redovisade hur man ser på saldomål och det finansiella sparandet, inte bara för det första året. Jag tror att det är en grav missuppfattning att tro att budgetprocessen har stramats upp med hjälp av det formella beslutet om utgiftstak år tre på våren i stället för på hösten, dvs. om man tar det några månader tidigare tre år tidigare, eller inte. Det är inte där stabiliteten ligger. Den ligger i hela systemet. Vi vill göra systemet ändå bättre. Det vill uppenbarligen inte ni. Ni har gjort en helt annan bedömning än vad man gjorde när arbetet satte i gång och vad man gjorde i den omfattande analys i de förslag som finns, nämligen att det är ett problem att man fördjupar sig i detaljerna först i april, maj och juni sedan även i september, oktober, november och december. Det är bättre om riksdagen kan koncentrera sig på en sak i taget och göra det ordentligt, dvs. övergripande inriktning, detaljer och utvärdering i stället för detaljer, detaljer, detaljer. Det finns dessutom ingenting som säger att väljaren med hjälp av dagens ordning för vårproposition ändå får reda på hur det kommer att bli i höstbudgeten. Vi vet alla att det finns ett antal frågor som ni inte har förhandlat färdigt om och som kommer att dyka upp då. Skattepolitiken - inte bara långsiktigt, utan för nästa år - kommer som en överraskning, glad eller inte, i höstbudgeten.
Herr talman! Jag vill klargöra frågan om synen på vad regeringen skriver i sina propositioner. Vi har inte haft något emot att regeringen i sin vårproposition redovisar preliminära utgiftsramar eller utgiftstak. Vad vi har haft något emot är att man har en beslutspunkt som tvingar oppositionen att börja räkna nedifrån. Vi anser inte att man behöver skriva regeringen på näsan vad den ska skriva i sina propositioner i brödtextform. Det är skillnaden mot det yttrande som Karin Pilsäter och Helena Bargholtz står bakom.
Herr talman! Jag tycker att oklarheten kvarstår. Ni säger att ni inte vill skriva regeringen på näsan. Frågan är vad man menar att det ska innehålla. Jag hävdar, som jag har gjort i hela den här diskussionen, att det inte är utgiftstaket år tre som avgör om man fördjupar sig i detaljer under våren eller inte, utan det är ramarna för år ett och möjligen åren två och tre. Det är ramarna som gör att vi fördjupar oss i detaljer. Jag hoppas att alla partier i fortsättningen kommer att ha den ambitionen att man tydligt redovisar sina övergripande riktlinjer för den ekonomiska politiken, inte bara i form av ord utan med viss konkretion vad gäller exempelvis saldomål och inriktning på skattepolitiken, precis som samtliga oppositionspartier har gjort. Majoriteten kräver faktiskt ändå fler detaljer av oss på de områdena. Jag tycker att vi alla ska ha den gemensamma ambitionen att de övergripande frågorna - inte detaljerna - tydligt ska redovisas på våren. Utan att skriva någon på näsan vad de ska och inte ska skriva skulle man kunna försöka ha en gemensam hållning kring detta så att vi inte hamnar i ett urval av olika detaljer som man väljer att plocka fram i olika sammanhang för att undvika det som saken egentligen ska handla om.

Herr talman! Betänkandet Riksdagen inför 2000 talet borde väl egentligen tilldra sig betydligt större uppmärksamhet än vad som nu är fallet - inte för att vi riksdagsledamöter tenderar att vara särskilt engagerade i frågor som hänger samman med våra egna arbetsförhållanden, utan för att riksdagen, dvs. den folkvalda lagstiftande församlingen, utgör den svenska folkstyrelsens hjärta. I en bok har jag hittat ett utdrag ur 1954 års författningsutrednings direktiv. Man kan bl.a. läsa följande: Det demokratiska systemet måste äga arbetsduglighet för att kunna lösa de nya problem som samhällsomdaningen för med sig. Samtidigt utgör en aktiv folklig kontroll över regeringsmakten en förutsättning för att demokratins jämlikhets och rättfärdighetsideal ska kunna förverkligas. Detta innebär icke endast att det måste finnas organisatoriska former som ger människorna möjlighet att göra sitt inflytande gällande. Det fordras också att de beslutande organen står i en så intensiv och allsidig kontakt med folkopinionen att medborgarna känner sig delaktiga i de beslut som fattas. Försummas denna sida av samhällsomdaningen blir följden att människorna känner sig maktlösa inför den samhällsorganisation som de själva ska styra. Detta gäller väl i lika hög grad i dag. Demokratin kan förvisso inte reduceras till riksdagen. Demokratin och demokratins förutsättningar byggs och försvaras i första hand utanför detta hus och kan aldrig ses isolerade från klassförhållanden, från könsbestämda maktstrukturer. Men den centrala folkrepresentationens möjligheter att fullgöra sina uppgifter, dess förmåga att uttrycka väljarnas åsikter och intressen, dess förmåga att omsätta dessa intressen i politiska beslut, är helt avgörande för ett demokratiskt samhälle. Man kan kanske uttrycka det så att en väl fungerande riksdag är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för demokratin. Därför är det naturligt och nödvändigt att riksdagen själv utvecklar och reformerar sina egna arbetsformer i takt med att den samhälleliga verkligheten förändras. Till grund för KU:s förslag, och för våra beslut senare, ligger det arbete som har utförts i Riksdagskommittén och i Riksdagsstyrelsen. Det är inga revolutionerande förändringar som föreslås. Snarast är det väl ett försiktigt och noga avvägt justerande av våra arbetsformer på ett antal punkter. Det har också med ett par undantag kunnat göras i partipolitisk enighet. Vad gäller de två undantagen ber jag att få hänvisa till tidigare talare och till betänkandets text. Jag har personligen kanske i och för sig svårt att engagera mig lika mycket som Karin Pilsäter i de mer budgettekniska frågorna, men i sak har hon rätt. Göran Magnusson har å sin sida rätt när det gäller utrikesförvaltningens placering i detta sammanhang. Den stora politiska enigheten generellt sett är bra, inte därför att enighet i sig per definition skulle vara bättre än oenighet - absolut inte. Tvärtom tror jag att oenighet, polemik och argumentation från olika ståndpunkter och från olika intressen ligger i demokratins väsen och är nödvändiga för demokratins funktionssätt. Men om vi kan vara ense om demokratins spelregler kan vi med större tillförsikt ge oss in i den ideologiska och politiska striden om sakfrågorna. De här föreslagna förändringarna är alltså begränsade, men jag tror att det vore ett misstag att därav dra slutsatsen att demokratins och de demokratiska institutionernas problem är begränsade. Tvärtom är det nog så att den politiska demokratin står inför större utmaningar och större hot än vad vi kanske riktigt vågar inse, samtidigt som alltfler länder i världen inför politiska system med några av demokratins förutsättningar, flerpartisystem m.m. Detta är naturligtvis en oerhört glädjande utveckling. Samtidigt som detta sker verkar den faktiska makten i allt högre grad utövas någon annanstans än i de demokratiska församlingarna - kanske i de multinationella företagens styrelserum eller på den närmast mytiska finansmarknaden. Om demokratin blir alltmer maktlös undergrävs också den demokratiska idén och stödet för den demokratiska idén. Om de folkvalda inget kan göra växer snart kraven på en stark man, en stark ledare, en führer. Vårt svar - och då menar jag inte enbart vi som för tillfället är folkvalda i den här församlingen, utan alla människor som vill försvara demokratin - måste vara att stärka politikens möjligheter, att stärka den politiska demokratin, inte försvaga den. Vi ska utvidga, inte inskränka, det område där demokratins principer gäller. Vi ska försvara folksuveränitetsprincipen och avvisa alla försök att binda, försvåra och fördröja de politiska besluten och majoritetens vilja till förändring. Vi ska göra de demokratiska institutionerna starkare och mer demokratiska, inte svagare och mindre demokratiska. Det är utifrån denna grundsyn som jag, mitt parti och många andra avvisar idéer om författningsdomstolar, tvåkammarsystem, kvalificerade majoriteter etc. etc., som enbart, och åtminstone i första hand, avser att försvåra för det politiska systemet att fungera och försvåra för folkmajoritetens vilja att få ett genomslag. Det är ur detta perspektiv och med denna utgångspunkt som vi ser Sveriges fortsatta integrering i den europeiska unionens politiska system som mycket problematisk. Jag tänker inte gå in på den debatten nu - det tillåter inte tiden. Jag vill avsluta med följande ord. I all sin anspråkslöshet är det här förslaget om reformering av riksdagens arbetsformer ett steg i en riktning som innebär en förstärkning av den politiska demokratins möjligheter att göra sig gällande. Det är därför jag med glädje kan yrka bifall till utskottets förslag i dess helhet.

Herr talman! Det betänkande som vi i dag debatterar borde, precis som Mats Einarsson sade, väcka lite mer uppmärksamhet, kanske framför allt i den här kammaren, där vi alla berörs av besluten. Det beslut som vi nu ska ta har dock föregåtts av väldigt många timmars arbete i olika grupper, och framför allt i Varför har det lagts ned så mycket arbete på detta?

Jag yrkar för Miljöpartiet bifall till förslaget i det här betänkandet i dess helhet. Jag ska bara kort kommentera ett par av delfrågorna. Först är det bra att förändra budgetprocessen så att vi inte behöver ta ställning till en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden redan under våren, vilket skapar onödigt dubbelarbete. I stället handlar vårpropositionen om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Det är också en förbättring att regeringen senast den 14 maj varje år föreslås lämna resultatredovisningar i skrivelser, vilket ger samtliga partier bättre underlag vid bedömningar av makroekonomiska fördelningsmässiga konsekvenser. Den ständigt återkommande frågan om att propositionerna måste spridas över året finns också med i betänkandet och bör väl nu, efter alla dessa år av påpekanden, till slut få ett genomslag. Även om ett tillkännagivande inte görs understryker utskottet det angelägna i att få en sådan spridning. Anhopningarna vissa tider på året skapar problem, framför allt för oppositionspartierna. En annan fråga som är av särskild vikt handlar om riksdagens inflytande i frågor som rör EU. Kravet på större möjligheter för fackutskotten att påverka är en förutsättning för att riksdagens roll inte ska tunnas ut eller degraderas. Det innebär att utskotten måste komma in tidigt i ståndpunkts och beslutsprocessen. EU-relaterade frågor är ett steg i rätt riktning. En särskild EU-debatt en gång om året med regeringsföreträdare är behövlig, inte minst med tanke på den allt tydligare utvecklingen mot en federalistisk färdriktning som unionen nu tycks ta. Det kunde vi bl.a. konstatera efter gårdagens utspel om att EU nu bestämmer över vår alkoholpolitik och att vi därmed måste ändra på alkoholskatterna. Vi får inte längre begränsa oss till inrikespolitiska frågor när vi nu är så beroende av det som beslutas i Bryssel. Det måste hela tiden finnas parlamentariska möjligheter att påverka regeringen, ändra regeringens ståndpunkter och beslutsinriktning. Det gäller inte minst i lagstiftningsfrågor, där riksdagens suveränitet urholkas steg för steg. Vi har en skyldighet att försvara vårt eget parlamentariska och demokratiska system och därmed arbeta mer för mellanstatlighet och att ta tillbaka de beslutsområden där EU inte borde få fatta beslut med överstatlig verkan. Allt som stärker riksdagens inflytande är därför nödvändigt. För oss har det på flera områden redan gått för långt. Vi anser att det är oacceptabelt med en utveckling som fråntar folkets representanter reellt inflytande över nationella frågor och möjlighet till större restriktivitet i miljö och hälsofrågor. Det är oacceptabelt med en inriktning mot ett Europas förenta stater med gemensam utrikes och säkerhetspolitik och försvarspolitik, gemensam valuta och asylpolitik, där vi inte längre kan bestämma utan måste finna oss i en allt hårdare och mindre human politik, ett EU som lägger sig i t.o.m. skatter och sociala frågor. Detta påverkar naturligtvis riksdagens arbete. Riksdagens ökande inflytande över EU-politiken är den möjlighet vi har att aktivt försöka styra utvecklingen mot ett mer mellanstatligt, alleuropeiskt och internationellt samarbete i framtiden. Förutom att informationen från regeringen till riksdagen måste ökas för riksdagens möjligheter till inflytande är det bra att betänkandet betonar behovet av att utreda allmänhetens möjligheter till ökad EU information. Är det något som behövs i en djungel av beslut och direktiv från EU så är det klargöranden och möjligheter för var och en att förstå och kunna ta ställning till det som beslutas. En sådan information är inte bara önskvärd. Det är en demokratisk skyldighet.

Herr talman! Vår anmälan till den här debatten kom att ske någon timme för sent i går. Det är anledningen till min placering på talarlistan. Jag kan försäkra Göran Magnusson att jag hann lyssna på hans inlägg. Herr talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 2, i likhet med övriga företrädare för de borgerliga partierna. Samtidigt kan jag också uttrycka min tillfredsställelse över den relativt breda majoritet som står bakom betänkandet som sådant. Herr talman! En person som kommer in i den svenska riksdagen och får uppleva hur den arbetar i dag blir naturligtvis oerhört förvånad över den omfattande tid som åtgår till budgetprocessen, både på våren och på hösten. Vad den personen framför allt skulle komma att förvånas över är att budgetprocessen som sker under våren i stort sett repriseras under hösten. Man ägnar dubbelt arbete åt i stort sett samma frågor. Det kan man möjligen ha synpunkter på i största allmänhet utifrån riksdagsledamöternas arbetssituation. Men det innebär framför allt att andra uppgifter blir gravt försummade. Ur den synpunkten är det tillfredsställande att man nu genomför en ytterligare reformering av budgetprocessen på så sätt att vi under våren förhoppningsvis kan ägna oss åt de makroekonomiska frågorna, t.ex. skattepolitikens inriktning, men att vi inte ska behöva fördjupa oss i detaljer. Göran Magnusson tycks betrakta den förändringen som en desarmering av kraften i vårpropositionen. Jag har förstått att regeringens företrädare tror att det ska bli effekten. Man upplever uppenbarligen från regeringsperspektivet att man kommer att slarva med budgetarbetet under sommaren inför höstpropositionen om man inte har fått ett konkret beslut från riksdagen under våren beträffande utgiftstaket för år 3. Jag vill med kraft framhålla att ingenting hindrar regeringen och eventuella stödpartier att komma fram till alla konkreta detaljer inför höstpropositionen redan under våren och även skriva det i den proposition som avlämnas. Däremot ska riksdagen avhålla sig från att fatta det konkreta sifferbeslutet beträffande utgiftstaket för år 3 och även ramarna för de olika åren. I det ögonblick man tvingar riksdagen att fatta de besluten innebär det med automatik att ett mycket omfattande och detaljrikt motionsarbete utlöses hos oppositionspartierna. Det motionsarbetet ska med fördel förläggas till hösten, då man ska fatta dessa konkreta detaljbeslut. Herr talman! Jag vill notera att Riksdagskommitténs arbete nu har lett till att vi får en reformerad budgetprocess. Den var ju reformerad sedan tidigare. Nu har vi också fått en oberoende riksrevision under riksdagen och skapar tid för uppföljning och utvärdering från riksdagen under våren. Det är ett mycket tillfredsställande resultat av Riksdagskommitténs arbete.
Herr talman! Jag skulle först vilja konstatera att budgeten är det instrument som används för att genomföra politikens inriktning. Det är inte bara en kameral fråga, utan det handlar om politikens inriktning. Jag uppfattar finansutskottets företrädare Lennart Hedquist som om tyngdpunkten ska läggas på redovisning, uppföljning och kontroll. Jag har ingenting emot att man sysslar med det också. Det är angeläget. Jag står bakom utskottsförslaget i det avseendet. Men ibland tenderar det att handla mer om att kontrollera besluten än att koncentrera sig på beslutens innehåll. Det kommer vi att få lov att diskutera under åren framöver. Min fråga till Lennart Hedquist blir varför det är så bra att slopa den fasthet som vårbudgeten hittills har medfört och förlägga arbetet till hösten. Man kan stödja sig på olika uttalanden. Lennart Hedquist har i olika sammanhang ansett att Riksbanken är bland de klokare institutioner som vi har i landet. Dessutom uppfyller Riksbanken höga krav på oberoende. "Riksbanken ställer sig dock mera tveksam till förslaget att även ram och takbesluten skall förläggas till hösten. Anledningen till detta är bl.a. att riksdagens takbeslut är en viktig utgångspunkt för regeringens budgetarbete. Riksbanken ser en risk i att en senareläggning av takbeslutet kan leda till att regeringens budgetarbete blir alltför styrt av de underifrån kommande anspråken på budgetutrymme." Det är min ena fråga, hur Lennart Hedquist kommenterar det. Den andra frågan är följande. I besluten ingår också ramar för den kommunala ekonomin. Hur kommer det att fungera i det av Lennart Hedquist så varmt omhuldade systemet?
Herr talman! När det först gäller den kommunala ekonomin och ramarna för den förutsätts de finnas med i vårpropositionen även i fortsättningen. Därutöver vill jag med en viss tydlighet ange att effekten av nuvarande ordning är att man gravt försummar uppföljning och utvärdering. Ett tecken på detta är när vi i morgon kommer att behandla årsredovisningen för staten för föregående år. Den ägnas knappt något som helst intresse både i motioner och egentligen även från utskottet. Det beror inte på att det är ointressant utan på att andra frågor har trängt ut fokuseringen på utvärdering och uppföljning. Vad Riksbanken har sagt är förmodligen att man är rädd för att en regering kommer att slarva med budgetprocessen om det inte är så att den ska föra fram beslutet till riksdagen redan under våren. Jag vill kraftigt framhålla att en regering naturligtvis ska ge ordentliga riktlinjer för sin budgetprocess i departementen och se till att vi får ett bra budgetmaterial på hösten. Men det måste man kunna få fram utan att tvinga riksdagen till ett budgetarbete. Som representant för ett oppositionsparti finner jag det ganska frustrerande att vi ska behöva skriva dubbla motioner, dels partimotioner i slutet av april, dels partimotioner i början av oktober. De kommer i stort sett kommer att innehålla samma sak, nämligen vårt alternativ för den ekonomiska politiken men också vårt alternativ för detaljerna på de olika utgiftsområdena. Detta är inte ett vettigt sätt att använda vår tid på. Framför allt innebär det att vi inte kommer att fungera som medborgarnas företrädare på ett riktigt sätt. Då måste vi ägna frågor om utvärdering och uppföljning betydligt mer tid.
Herr talman! Nu säger Lennart Hedquist att den kommunala ekonomin ska fastställas på våren. Fordrar inte också det motioner, och innebär inte också det något slags dubbelarbete? Det finns inget i systemet som kräver någon fastställelse av kommunala ekonomiska ramar eller annat. Det är ett åtagande från den regering som finns, men riksdagen ska ändå inte fastställa detta. Jag tycker att det resonemang som Lennart Hedquist här för är inkonsistent. Beträffande dubbelarbetet och dubbla motioner kan jag inse att det är möjligt att detaljeringsgraden i vårpropositionen har blivit för hög och att det egentligen är problemet. Samtidigt tycker jag inte att man ska desarmera kraften i vårpropositionen på det sätt som man nu gör. Det borde vara möjligt att både från regeringens sida och från oppositionens sida hitta möjligheter och metoder för att komma till rätta med det som är definierat som problemet med dubbelarbete. Både Karin Pilsäter och andra diskuterar här som om regeringen ständigt vore densamma och oppositionen ständigt vore densamma. Det kan ju bli ombytta roller. Hela systemet bygger på att det faktiskt ska kunna bli det. Därför bör man tänka på det i ett lite bredare perspektiv än bara i termer av opposition eller regering. Riksbanken anser att regeringen även i fortsättningen bör lägga fram förslag till tak för statsutgifterna på våren. Anledningen är att den ser en risk för att de skulle växa snabbare när det inte finns en begränsning som utgångspunkt för budgetarbetet.
Herr talman! Jag tycker att det är relativt rimligt att regeringen lägger fram ett sådant förslag till tak, och jag utgår från att man har arbetat fram det. Vad det här handlar om är huruvida det taket ska beslutas av riksdagen under våren eller om den ska fatta de samlade budgetbesluten i det sammanhanget under hösten. Jag utgår ifrån att Göran Magnusson har läst finansutskottets yttrande där vi har påtalat att en regering alltid bör kunna styra budgetarbetet med samma fasthet i det interna budgetarbetet genom beslutade utgiftsramar i regeringen. Det bör alltså inte vara just detta att riksdagen gör ett klubbslag som är avgörande. Om man ställer kravet på att riksdagen ska göra det klubbslaget på våren måste oppositionspartierna i detalj redovisa hur de har räknat fram det alternativa utgiftstaket. Massmedierna kommer att fästa stort avseende vid dessa uträkningar. Då ställs kravet på mycket detaljerat budgetalternativ redan under våren. Det är för att vi ska undvika det dubbelarbetet med detaljerade budgetalternativ under våren som det är viktigt att Riksdagskommitténs förslag kan gå igenom och att regeringen också arbetar med utgångspunkt från detta.

Herr talman! Lennart Hedquist förespråkar här varmt, och stöder sig också på finansutskottsmajoriteten, att regeringen ska lägga fram förslag till ramar och de olika siffror som ska gälla. Javisst, det tycker också jag. Men det ska också gälla oppositionen. Om man har krav på att regeringen ska visa korten är det väl rimligt att också oppositionen visar korten och inte bara sysslar med makroekonomi och andra sådana frågor som man nu tänkt sig att man ska ägna sig åt i det här sammanhanget. Det är min slutreplik.
Herr talman! Det kan mycket väl bli så. Det kan vara naturligt för oppositionspartierna att också redovisa mycket av sitt kommande budgetmaterial redan i anslutning till att man tar ställning till de ekonomiska riktlinjerna. Det viktiga för oss har varit att säkerställa att inte riksdagen som sådan ska bli paralyserad av detta budgetarbete redan under våren, dvs. att vi ska få arbetet först på våren och därefter samma arbete igen på hösten, och att man får utskottsrundorna och remisserna till utskotten av materialet. Det är därför som Riksdagskommittén grundat på referensgruppens arbete har utgått ifrån att man kan klara en vårproposition som innehåller de makroekonomiska riktlinjerna eller de makroekonomiska resonemangen, som Göran Magnusson har kallat dem, och att man sedan går över till själva bugetarbetet på hösten. En regering har som sagt alltid möjlighet att redovisa så mycket som möjligt av sitt material redan under våren. Det är naturligtvis bra. Det är självfallet så att ett oppositionsparti också redan under våren kommer att arbeta med sina motioner som kommer att behandlas under hösten. Vi har också varit överens om att om det skulle visa sig att de farhågor som har uttryckts från vissa håll skulle besannas har man naturligtvis möjlighet att korrigera även detta beslut. Det har även konstitutionsutskottet tagit fasta på i sitt utlåtande.
Herr talman! Jag vill bara göra ett kompletterande inlägg med anledning av det Göran Magnusson säger. Han talar här som om det vore så i dag att den sittande regeringen visar korten i vårpropositionen. Den visar vissa kort. Det kan t.ex. gälla 300 miljoner mer till arbetsförmedlingen. Men den visar inte de korten som gäller den övergripande inriktningen. Den visar inte vilka mål man har för det finansiella sparandet åren två och tre. Den visar inte vad man tänker fylla ut den gigantiska budgeteringsmarginalen för tillkommande reformer med. Däremot har den i sina förhandlingar med sina stödpartier uppenbarligen fyllt kylskåpet med allehanda produkter, varav en del talar man om nu och en del talar man inte om nu. Detta gör att det inte blir någon ordning på budgetbehandlingen och behandlingen av den ekonomiska politiken. Detta, herr talman, oroar mig i det fall att regeringen tänker fortsätta att agera så här till dess att den blir utbytt. Jag vill samtidigt passa på att meddela att vi som i dag utgör oppositionen har tilltro till vår egen förmåga att bedriva ett omfattande och väl utvecklat budgetarbete och göra det färdigt utan att behöva redovisa delar av arbetet i en vårproposition och samtidigt mörka de kort som handlar om de övergripande frågorna. Jag hoppas att Göran Magnusson i den del han uppenbarligen inte under den tidigare behandlingen har tagit intryck av alla de argument som har framförts i frågan i stället har tagit intryck under denna debatt. Om inte så välkomnar jag ett längre besök i kammaren under morgondagens ekonomiskpolitiska debatt. Då, om inte annars, kommer det nämligen att framstå med all önskvärd tydlighet att om det ska bli någon stadga vad gäller beslut kring inriktningen på den ekonomiska politiken så måste det i varje fall från den sida Göran Magnusson representerar med hjälp av riksdagsbeslut komma en rejäl förändring.

Herr talman! Den proposition som vi här behandlar är intressant ur många aspekter. Även om regeringen begår fel och har konstigheter för sig i många sammanhang så skulle jag nog vilja säga att just detta ärende är extremt dåligt skött. Herr talman! Riksdagen beslutade i november år 2000 att de digitala TV-sändningarna skulle byggas ut i hela landet. Regeringen har därefter, den 21 december år 2000, gett de TV-företag som tidigare hade rätt att sända i samtliga fem försöksområden rätt att också sända i hela landet. Herr talman! Detta beslut förändrade rättsläget för TV 4:s koncessionsavgifter, som ju gäller det analoga nätet, dock utan att regeringen insåg att så skulle ske. I villkoren för TV 4 gäller att koncessionsavgift ska betalas om företaget i hela landet sänder TV-program under förutsättning att företaget har rätt att sända reklam i sådan sändning och är ensamt om denna rätt. Regeringen borde redan tidigare ha insett att beslutet av den 21 december skulle stå i konflikt med TV 4:s ensamrätt enligt lagen. Men denna konflikt uppdagades först i samband med att Radio och TV skälen anför verket konsekvenserna av regeringens beslut den 21 december år 2000. Radio och TV verket avser att senare besluta om de rörliga avgifterna. Först i föreliggande proposition konstaterar regeringen, vad gäller rättsläget, att det nu inte längre finns grund för att ta ut koncessionsavgift av TV 4 och att lagstiftningen måste justeras med hänsyn till detta. Och det är inte små pengar som det handlar om - ca 500 miljoner kronor på ett år. Fru talman! Det är vidare anmärkningsvärt att regeringen inte har upptagit överläggningar med TV 4 om situationen och därefter till riksdagen avgett förslag till lösning när det gäller de misstag som begåtts. I sändningstillståndet föreskrivs nämligen att överläggningar mellan staten och tillståndshavaren ska inledas i vissa situationer, bl.a. om förändringar av avgiften. Det är uppseendeväckande att regeringen ensidigt föreslår förändringar i tillståndsvillkoren. Det kan starkt ifrågasättas om detta agerande står i överensstämmelse med de grundläggande förutsättningarna för avgiftsplikten. I botten på det här ligger ett grundläggande avtal som sedan under tidens gång har förändrats till sändningsvillkor. Det är egentligen ett avtalsbrott som man begår här. I stället väljer regeringen att oerhört snabbt - t.ex. hade det berörda företaget tre arbetsdagar på sig att utarbeta remissvar - lägga fram en proposition om förändringar i lagen. Regeringen gör det dessutom utan att höra Lagrådet, vilket den är skyldig till enligt regeringsformen 8 kap. 18 §. Underlåtenhet får endast ske då Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse eller fördröja lagstiftningsfrågans behandling så att avsevärt men uppkommer. Fru talman! Regeringen har därvidlag gjort en total felbedömning. Lagrådets yttrande skulle ha haft betydelse, vilket visas av det nu avlämnande yttrandet från Lagrådet till konstitutionsutskottet. Mot bakgrund av yttrandet till konstitutionsutskottet står det också klart att det men som uppkommer är det som regeringen skapar genom att inte höra Lagrådet. Skulle man ha fullföljt propositionen endast med Lagrådets justering så skulle det ha kostat Statsverket uppåt 500 miljoner kronor. Fru talman! Syftet med regeringens förslag är alltså att TV 4 genom förändring i lagen ändå ska bli skyldigt att inbetala samma nivå för koncessionsavgiften som före beslutet den 21 december år 2000. Hur denna summa skulle framräknas framgår av punkt 3 i övergångsbestämmelserna för den förändrade 1 § i lagen om de här frågorna. Förändringen i själva lagstiftningen gör man genom att tillföra begreppet analog sändningsteknik. Fru talman! I Lagrådets yttrande till konstitutionsutskottet framgår följande - man kanske inte borde ta upp tid med att redogöra för detta här i kammaren, men det är principiellt intressant så därför tar jag mig tid för detta: Förslagets syfte och konstruktion ger vid handen att det här är fråga om ett flagrant försök att kringgå förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning. Så skriver Lagrådet. Förslaget strider därför mot grunderna för 2 kap. 10 § andra stycket i regeringsformen. Vidare hävdas det i lagrådsyttrandet att principen om normers allmängiltighet ibland kopplas samman med bestämmelserna i 11 kap. 8 § regeringsformen med innebörden att rättsskipnings eller förvaltningsuppgift inte får fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlagen eller riksdagsordningen. Principen kan sägas komplettera bestämmelsen på så sätt att riksdagen inte heller genom att tillgripa lagformen kan meddela beslut av rättsskipnings eller förvaltningskaraktär. Fru talman! Av 1 § i lagen om koncessionsavgifter på televisionens område framgår att lagen är tilllämplig på ett visst programföretag, vilket för närvarande är TV 4. Om TV 4 skulle ersättas av ett nytt programföretag skulle lagen automatiskt komma att gälla för det nya företaget.

Således sägs att den uppkomna situationen å ena sidan inte ska ge TV 4 några ekonomiska fördelar, å andra sidan inte heller medföra några ekonomiska nackdelar. De föreslagna bestämmelserna kan antas vara avsedda att inte skola tillämpas på något annat programföretag än TV 4, skriver Lagrådet. Enligt Lagrådets mening uppfyller alltså bestämmelsen i punkt 3 inte kravet på normers allmängiltighet och strider därför mot regeringsformen. Fru talman! På grund av vad som har anförts beträffande kravet på normers allmängiltighet avstyrkte alltså Lagrådet förslaget på denna punkt i övergångsbestämmelserna, och konstaterar också att om punkten utgått så skulle det ha fått till följd att de ordinära reglerna i 4 §, oavsett att där används ordet kalenderår, hade blivit tillämpliga för perioden den 1 juli-31 december. Det skulle på grund av de progressionseffekter som har uppstått ha inneburit att koncessionsavgiften skulle ha blivit oerhört låg. Fru talman! Det kan vidare noteras att Radio och TV-verket ansett att om lagändringen i 1 § - där begreppet analog nu tillförs paragrafen - genomförs så bör begreppet analog även tillföras 4 § i lagen, dvs. där man reglerar de rörliga avgifterna. Detta förslag negligeras av regeringen. Genom lagförslaget sker därför en övergång från en teknikoberoende reglering till en reglering som endast omfattar viss teknik. Detta får anmärkningsvärda konsekvenser genom att TV 4 i så fall blir ensamt om att betala koncessionsavgifter för sändningar i det digitala marknätet. En sådan effekt har inte betraktats utifrån de konkurrensregler som rimligen bör vara gällande och de krav man bör kunna ställa på en koherent lagstiftning. Fru talman! Regeringen bortser också genom lagförslaget från den förändring som totalt skett på televisionens område de senaste åren - inte bara genom det beslut som regeringen fattade den 21 december år Fru talman! Propositionen är med andra ord osedvanligt dåligt beredd. Vår första tanke var att propositionen borde avvisas och att regeringen borde återkomma till riksdagen med ett nytt förslag efter regelrätta förhandlingar med TV 4. Det hade i det uppkomna läget varit den mest smakfulla inriktningen. Nu väckte den socialdemokratiska KU-gruppen en motion med krav på ändring så att koncessionsavgiften ska inbetalas halvårsvis. Fru talman! Teoretiskt skulle man kunna tänka sig att vår ursprungliga lösning skulle kunna ge ett bättre ingångsvärde för statskassan vad gäller koncessionsavgiftens storlek än vad s-motionen förespråkar. Det hade i så fall varit fråga om ett framförhandlat engångsbelopp. Det finns dock en risk att en sådan förhandling inte lyckas. Därför har vi valt att acceptera halvårslösningen. Men jag kan notera att om den moderata motionen å andra sidan hade fått utskottets gehör skulle koncessionsavgiften ha blivit oerhört liten för TV 4:s del, just på grund av de progressionsregler som gäller, som jag nämnde. Fru talman! Det här ärendet har inte bara beretts med tidsnöd i regeringen, utan även i utskottet. Egentligen bör det inte få gå till på det sättet. Lagstiftningar ska inte slarvas igenom i riksdagen. Vi ska inte behöva riskera att begå uppenbara fel i hanteringen av lagstiftningen på grund av tidsnöd. Fru talman! Det är min bedömning att riksdagen riskerar att begå ett uppenbart fel genom att i dag besluta enligt utskottsmajoritetens linje. När regeringen upptäckte att 1 § i koncessionsavgiftslagen kom i konflikt med beslutet den 21 december år 2000 försökte man lösa den konflikten genom att försnäva lagens tillämpningsområde, och det gör man i lagens 1 §. Här tillför man begränsningen att sända TV-program med analog sändningsteknik. Uttrycket är alltså "med analog sändningsteknik". Det märkliga är att trots att Radio och TV-verket påpekat att det bör göras en konsekvensändring i 4 § bryr sig inte regeringen om det. 4 § kan nämligen tolkas, och bör rimligen tolkas, så att det är de totala reklamintäkterna som koncessionsavgifterna ska utgå ifrån. Det betyder att den rörliga avgiftsdelen av koncessionen även omfattar områden som ligger utanför det i 1 § fastställda tillämpningsområdet. Regeringen negligerar som bekant detta förhållande, men utskottsmajoriteten inser att det ligger ett problem i det här. Det vill man lösa genom att ge ett tillkännagivande till regeringen. Fru talman! Innebörden är att den del av TV 4:s intäkter som baseras på det digitala marknätet nu också blir föremål för koncessionsavgift. Men i det digitala marknätet finns inga koncessionsavgifter, fru talman. TV 4 blir alltså ensam tillståndshavare i det nätet om att betala koncessionsavgifter. Fru talman! Nu fanns det i utskottet farhågor för att om även 4 § skulle ligga inom det tillämpningsområde som angavs i 1 § skulle det öppna för manipulationer från TV 4:s sida. Det är en ganska naiv farhåga, och den visar prov på en något vittgående fantasiförmåga. Fru talman! Däremot är det uppenbart att om TV 4, inom t.ex. ett av de två tillstånden i det digitala marknätet, skulle bestämma sig för att sända ett för detta område unikt material och just för detta ändamål få intäkter för annonser speciellt avsedda för dessa sändningar, skulle det, med oförändrat innehåll i 4 §, ge upphov till koncessionsavgifter för intäkter som inte avsetts då sändningstillståndet utfärdades. Dessutom skulle sådana koncessionsavgifter innebära att tillståndshavaren skulle bli den enda avgiftsskyldiga inom det digitala marknätet. En skatt, vilket koncessionsavgiften kan definieras som, måste vara generell. En skattelag får inte utformas så att endast ett av flera subjekt blir skattskyldig. Att låta 4 § i berörd del kvarstå oförändrad står, som vi ser det, i strid med generalitetskravet och blir därmed ett uppenbart fel. Enligt vårt förmenande måste motivet för koncessionsavgiften vara ensamrätten för reklamfinansierad sändning i det analoga marknätet och skattebasen vara de intäkter som denna ensamrätt medför. Fru talman! Detta är egentligen oerhört enkelt. Insikten om detta borde ha varit uppenbar för utskottets majoritet. Det tillämpningsområde som definieras för en lag bör självfallet omfatta alla den lagens paragrafer. I stället nöjer man sig nu med ett tillkännagivande och beter sig därmed inkonsekvent. Fru talman! Möjligen är det intressant att de partier som bestämmer sig för att vara oerhört legalistiska i synen på tillträdet till Romstadgan dagen efter struntar i ett legalistiskt synsätt. Sic! Fru talman! Logiken och rättssystematiken borde rimligen kräva ett stöd för reservationen. Det ska bli intressant att se om paragrafen nu blir föremål för lagprövning, inte minst med tanke på den tidigare debatt vi har haft om lagprövningsrätten. Då kan det ju bli så att det blir en domstol som fastställer lagens tillämpningsområde alternativt upphäver den. Det var kanske inte så Göran Magnusson m.fl. hade tänkt sig riksdagens lagstiftningsmakt. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till vår reservation.

Fru talman! Efter Ingvar Svenssons inledningsanförande känner jag mig föranlåten att påpeka att det som i huvudsak är föremål för riksdagens beslut inte är regeringens proposition utan den av mig m.fl. väckta motionen, som i allt väsentligt har fått uppslutning från ett enigt utskott. I och för sig kan jag naturligtvis glädja mig över den motionsframgången, även om jag kan tycka att det kanske hade varit bra om jag hade sluppit motionera. Samtidigt löser vi i utskottsmajoriteten, där även Ingvar Svensson på något sätt också ingår, ett väsentligt problem i det här sammanhanget. Fru talman! Jag vill också påpeka att lagen om koncessionsavgifter inte handlar om TV 4. Lagen handlar om ett företag som med ensamrätt har möjligheter att sända analogt i det rikstäckande marknätet. Det är alltså generaliteten i den här lagstiftningen. Därför har, enligt min mening, Ingvar Svensson en felaktig utgångspunkt när han talar om att det skulle ha varit överläggningar med TV 4 och att det här skulle bryta mot själva tillståndsvillkoren. Ett av tillståndsvillkoren är den lagstiftning som finns om koncessionsavgift på det sätt som jag nyss beskrev här. Lagstiftningen är inte förhandlingsbar med TV 4 enligt min uppfattning. Det är riksdagen som exklusivt behärskar själva lagstiftningen. Jag ska inte upprepa den historieskrivning som Ingvar Svensson här presenterade. Jag kan i och för sig hålla med om den. Det har begåtts ett misstag som man sedan har försökt att rätta till på olika sätt. Som Ingvar Svensson säger handlar det ytterst om mycket pengar, ungefär en halv miljard kronor. Det utskottsförslag som nu finns innebär att man får fram ungefär halva det beloppet för innevarande år. Jag tycker att man kan ha anledning att känna tillfredsställelse över det förhållandet. Jag tror däremot inte att det ens skulle ha varit möjligt och lagligen lämpligt att försöka ta upp en överläggning med TV 4 om hur den här lagstiftningen ska tillämpas, med hänsyn till att TV 4 har besparats utgifter på ungefär en kvarts miljard kronor. Som jag ser det måste lagstiftningen skötas här i riksdagen. Då är den lagstiftning som vi faktiskt har ett tillståndsvillkor. Lagstiftningen gäller ju inte TV 4, som jag sade tidigare, utan den gäller ju varje sådant företag som får ensamrätt att sända i det rikstäckande marknätet med den analoga tekniken. Man kan alltså tänka sig, och det är ju det Lagrådet och andra har gjort när riksdagen tidigare har hanterat det här, att lagen är generell. Den gäller det företag som finns här, men den gäller bara ett företag i taget. Det är klart att man kan diskutera detta. Fru talman! Jag vill också gärna säga att utskottsbetänkandet och den bakomliggande propositionen inte handlar om att försöka ange några nya inriktningar för mediepolitiken på det här området. Det är blott och bart ett förtydligande och en korrigering av brister i den lagstiftning som gällde när man gav tillstånd till andra företag att sända reklam i digital TV över hela landet. Därför tycker jag inte att man ska skapa någon stor dramatik i den här frågan. Det förslag som nu finns har ju en väldigt fin uppslutning i utskottet. Vi enades också om att regeringen måste överväga och se på vilket sätt man ska hantera reklamintäkter i de digitaliserade sändningarna, ungefär som Radio och TV-verket också har sagt. Vi är överens om det i utskottet. Ingvar Svensson ville raskt göra förändringar i lagstiftningen på det sätt som han här har beskrivit. Men jag befarar att en sådan lagändring skulle leda till icke överblickbara konsekvenser. Man behöver fundera på det och bereda det på ett bra sätt. Nu finns det utrymme för att göra det. Fru talman! Beträffande 4 § och detta att skattebasen även kan anses bli reklamintäkter i digitaliserad sändning vill jag säga att jag där stöder mig på Lagrådets yttrande. Jag kan hålla med om att regeringen i och för sig borde ha inhämtat det, något som utskottet sedan gjorde. Lagrådet har ju ingen invändning mot att 4 § kvarstår oförändrad i den nuvarande lagen, samtidigt som man tillstyrker att 1 § tillförs begreppet analog. Av det har jag dragit slutsatsen att Lagrådet inte ser samma problem som Ingvar Svensson ser i sin reservation. Vi har utrymme i tiden för att begrunda den frågan, och det ber vi nu regeringen göra. Regeringen får komma tillbaka med preciseringar och beskrivningar av hur skattebasen framgent ska se ut. Med det här, fru talman, vill jag yrka bifall till förslaget i konstitutionsutskottets betänkande.
Fru talman! Det är bra att Göran Magnusson inser regeringens brister. Det tyder på en viss förmåga att se objektivt på verkligheten. När det gäller Lagrådet kan man säga att vi befann oss i tidsnöd. Även regeringen befann sig i tidsnöd på grund av sin tidigare klantighet. Men kanske var det också så att Lagrådet befann sig i tidsnöd och inte kunde ta in hela perspektivet utan fokuserade på retroaktivitets och generalitetsproblemen. Det är möjligt att man inte var heltäckande. Även lagråd är ju ofullkomliga, det vet vi. Göran Magnusson säger att vi inte tar ställning till regeringens proposition. Det är fel. Lagförslaget i 1 § och de två första övergångsbestämmelserna tar vi ju ställning till i ett senare riksdagsbeslut. Det gäller inte bara utskottet. Det som Göran Magnusson har väckt en motion om gäller 4 §. Regeringen har ingen skyldighet att inleda överläggningar med TV 4 när det gäller lagstiftningen. Men i tillståndsvillkoren står det att om staten - det inkluderar även oss här i riksdagen - gör förändringar av koncessionsavgiften ska man inleda överläggningar, så det finns substans bakom kritiken att man inte gjorde detta. Man diskuterade inte den frågeställningen med TV 4 över huvud taget. Sedan förstår jag inte vad som är problemet när det gäller 4 §. Jag förstår inte problemet med att säga att den ska ligga inom det tillämpningsområde som definieras i 1 §. Vad är det för problem om den skulle ligga inom detta definitionsområde? Kan Göran Magnusson reda ut det?
Fru talman! Jag tror att Lagrådet tar sig den tid som behövs för att bereda ett ärende. Det är i varje fall den uppfattning jag har fått. Sedan är det, tycker jag, närmast hälsobringande att höra att även Ingvar Svensson anser att Lagrådet kan göra misstag. I många andra debatter framstår det närmast som att är man bara domare kan man inte göra några misstag. När det gällde frågan om att 4 § skulle kunna bli föremål för lagprövning var det väl dessutom Ingvar Svenssons förhoppning att någon domstol skulle kunna säga att Ingvar Svensson har rätt. Jag ska naturligtvis inte utesluta det. Men jag är tveksam till att bristen i 4 § skulle vara uppenbar. Det är riktigt, fru talman, att vi behandlar regeringens proposition och att vi bifaller i 1 § och avslår i övergångsbestämmelserna. Vad jag ville peka på är att det är utskottets betänkande som är föremål för riksdagens beslut, inte regeringens proposition om man vill se det lite formellt. Men Ingvar Svensson har ägnat mycken kraft åt att kritisera regeringens proposition som ju på de punkterna kan anses ha fallit i samma ögonblick som jag presenterade min motion. Men vi behöver inte diskutera definitioner och annat. Det väsentliga är att utskottet nu klarar av att besluta om koncessionsavgift för TV 4. Jag vill till sist bara säga att jag inte anser att den här koncessionsavgiften egentligen innebär någon förändring mot vad som tidigare har varit gällande. Det fanns enligt mitt sätt att se på det utskottet föreslår inte anledning att diskutera eller förhandla med
Fru talman! Lagrådet kan ha fel. Det finns ju faktiskt exempel i historien på det. Alla kan ha fel. Även regeringen kan ha fel, och det kanske Göran Magnusson har insett just i det här ärendet. Jag kan också ha fel. Det är en inställning man måste ha i de politiska sammanhangen. Det är intressant att Göran Magnusson nu minimerar regeringens roll i lagstiftningsprocessen. Propositioner betyder ingenting. Det är utskottsbetänkanden som betyder någonting. I formell mening är det så. Men Göran Magnusson brukar vara ganska följsam mot regeringens propositioner i utskottet, är det inte så? Jag fick inget riktigt svar på min fråga. Vad är det för problem med att i 4 § tala om att det är samma tillämpningsområde som i 1 §?
Fru talman! Problemet är väl möjligen inget om alla är överens om vad en sådan ändring skulle kunna innebära. Jag tror att TV 4 är oerhört lojalt till avtalet och följer regler och annat.

Och därmed minskar man skattebasen. Den oklarheten tycker inte jag att man ska skapa i lagstiftningen. Det är bättre att saker och ting bereds på det sätt som är viktigt. Ingvar Svensson har omfattande krav på att regeringen ska ha en ordentlig beredningsprocess. Det har Lagrådet och även undertecknad, och det har också riksdagen som helhet. Men det räcker inte att ha krav på att regeringen ska bereda saker och ting. Jag tycker att vi ska ha samma krav på att riksdagen, när man har nya lagförslag, också ska bereda dem. Det är väl egentligen där en bärande tanke finns. Frågan om att definiera eller precisera skattebasen behöver beredas i lugn och ro och kan inte klaras genom ett raskt riksdagsbeslut. Det är, tycker jag, den väsentliga utgångspunkten.

Fru talman! Låt mig börja med att yrka bifall till förslaget i betänkandet. Låt mig sedan fortsätta med att gratulera TV 4 till att man nu slipper betala 250 miljoner kronor till staten, inte därför att man på TV 4 har varit skicklig, utan därför att man på Kulturdepartementet har varit så sällsynt oskicklig. Med ett modernt uttryck menar jag att departementets agerande närmast faller under kategorin hjärnsläpp. Det är mycket förvånande att det har blivit så här. Det har varit uppenbart inom mediebranschen att en av TV 4:s viktigaste drivkrafter för att vara med i det digitala marknätet har varit just möjligheten att slippa koncessionsavgiften till staten. Det är därför för mig fullkomligt obegripligt att departementet inte förstod konsekvenserna av sina egna beslut i december. Det är inte svårt att läsa lagen som reglerar koncessionsavgiften och att läsa villkoren för möjligheten att ta ut avgifter. Avgift tas ut "under förutsättning att företaget har rätt att sända reklam i sådan sändning och är ensamt om denna rätt här i landet." Det är alltså fullkomligt obegripligt att departementet inte kunde läsa detta och ta konsekvenserna av sitt handlande. Departementet vaknade inte förrän Radio och TV-verket beslöt att dels inte ta ut ytterligare fast avgift för i år, dels betala tillbaka redan inbetalda pengar från TV 4. Resultatet då blev en kort promemoria som skickades ut till tre remissinstanser från departementet. Remissinstanserna fick mycket få arbetsdagar på sig att se på underlaget. Förslaget var: ingen avgift första halvåret och dubbel avgift andra halvåret, för att på det viset ta igen det som staten förlorat genom departementets eget sjabbel. Avgiftsskyldigheten skulle lösas genom att i 1 § skriva in att det bara skulle gälla med analog sändningsteknik. Trots mycket starka invändningar från grundlagssynpunkt valde departementet att inte skicka förslaget till Lagrådet med följande motivering: "Regeringen anser därför att förslaget är så brådskande att den fördröjning av ärendet som granskningen skulle medföra är till avsevärt men." Detta kunde möjligen vara begripligt om ingen kritik hade riktats mot förslaget men det är fullkomligt obegripligt med hänsyn till den mycket starka kritik som kom in från TV 4. Jag är glad att konstitutionsutskottet valde att skicka förslaget till Lagrådet. Det är en sällsynt stark sågning av lagförslaget som Lagrådet gjorde. Ingvar Svensson har läst upp de skarpaste bitarna, så det finns ingen anledning för mig att upprepa dem. Det finns ändå anledning att ställa sig något frågande vad gäller Justitiekanslerns remissvar på lagförslaget - muntligt till departementet. Tjänsteanteckningen från departementet lyder: "Härutöver anmärker Justitiekanslern att man inte identifierat några rättsliga problem sett ur ett grundlagsperspektiv." Det finns anledning att ställa sig frågan hur Justitiekanslern faktiskt har remissbehandlat förslaget. Från moderat sida har vi haft principen att det är rimligt för det första att företag, som genom ett statligt koncessionsförfarande får ensamrätt på reklam, betalar för detta och för det andra att utvecklingen på mediemarknaden gör att ensamrätten i de analoga sändningarna minskar i värde. Det är nödvändigt med en översyn av systemet. När vi fick förslaget övervägde vi allvarligt - det måste jag erkänna - att yrka avslag på alltihop både med hänvisning till och med hänsyn till den mycket dåliga beredningen. Vi satte i stället upp tre krav i vår motion. För det första handlade det om att vi vill ha bort retroaktiviteten. För det andra handlar det om att begränsa avgiftsskyldigheten till att enbart gälla de analoga sändningarna. För det tredje handlar det om ett uppdrag till regeringen att se över hela systemet. Jag är glad över att vi i utskottet har nått total enighet om att dels ta bort retroaktiviteten från förslaget, dels beställa en grundlig översyn av systemet från regeringen. Vi har även nått bred enighet om att uppdra åt regeringen att skyndsamt återkomma vad gäller att beräkna avgiften enbart på de analoga sändningarna. Där har vi moderater böjt oss för argumentet att det inte är säkert att det går att lösa problemet direkt genom att förändra 4 §, utan sannolikt kräver frågan vidare beredning. Vi har alltså nöjt oss med de mycket starka skrivningarna om att regeringen skyndsamt bör utreda denna möjlighet: "Mot bakgrund av en ökad andel av digitala TV-sändningar anser utskottet å sin sida att starka skäl talar för en sådan åtskillnad." Det gäller alltså en åtskillnad mellan analoga respektive digitala sändningar. Fru talman! Låt mig avsluta med att konstatera att detta är ett exempel på hur lagstiftningen inte bör hanteras. Det har varit alldeles för dåligt med tid för beredning från departementets sida och mycket snålt med tid här i riksdagen. Låt oss ta lärdom av detta och låt oss slippa den här typen av undermåliga förslag i fortsättningen!

Fru talman! Efter Ola Karlssons vidräkning här med beredningen och regeringsförslaget vill jag bara återigen påpeka att det är ett i det närmaste enigt utskott som står bakom det förslag som riksdagen har att ta ställning till.
Fru talman! Jag är mycket glad över att socialdemokraterna har deltagit i den här rejäla sågningen av regeringens förslag. Det hedrar Göran Magnusson och de andra socialdemokraterna att man erkänner detta och lägger fram ett förslag som gör att det faktiskt går att hantera problematiken på ett någotsånär hedervärt sätt.

Fru talman! Det är väl ganska klart att det här lagstiftningsärendet har skett med en skyndsamhet som väl egentligen inte är önskad av någon. Egentligen beror det kanske på att när lagstiftningen på området först behandlades - det gäller alltså lagen av år 1992 - fanns inte skillnaden mellan digital och analog teknik. Därför finns inte den distinktionen heller i lagstiftningen. Sedan kommer den digitala tekniken, och det görs avtal om vilka företag som ska få tillstånd att sända digitalt. Sedan får detta en icke förutsedd återverkan så att säga på det som faktiskt är beslutat med den lagstiftning som gjordes när de här teknikerna inte fanns. Det betyder att teknikskiften skapar svårigheter för lagstiftningen. I det här fallet hade det väl då fått konsekvensen att om inget hade gjorts skulle TV 4 plötsligt ha blivit en halv miljard rikare och Statsverket en halv miljard fattigare än som egentligen var både avtalat och lagstiftarens mening. I det fallet står vi inför situationen att vi måste göra en korrigering. Då är det bra att vi ser att kontrollmekanismen fungerar. Det är bra att Lagrådet visar sig granska regeringsförslaget kritiskt. Det är bra att den socialdemokratiska riksdagsgruppen och konstitutionsgruppen så att säga agerar och avlämnar en motion. Vidare är det bra att KU sedan granskar förslagen och kommer fram till en ståndpunkt som är hållbar. Även om det inte blir fullständigt status quo utan en vinst, som Ola Karlsson gratulerar TV 4 till, på en kvarts miljard, så blir regelverket något klarare. Vi får ett visst rådrum för att bereda förändrad lagstiftning vidare i det teknologiska skifte som äger rum. Jag yrkar bifall till utskottets förslag till riksdagsbeslut och kan i mångt och mycket ansluta mig till Göran Magnussons argumentation. Dock överdriver han väl något den egna partigruppens betydelse när han säger att regeringens proposition har fallit i och med att han lämnar in en motion. Men så är det nog inte, utan propositionen har nog fallit först när KU har beslutat att biträda motionen.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

Fru talman! Jag är inte jurist, men det var ändå som jag med stigande förvåning läste denna proposition om ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område. Även för en lekman stod det snart klart att det hade gått snett någonstans i Regeringskansliet. Det är klart att jag instämmer i den kritik som på olika sätt riktats mot förslaget både när det gäller innehåll och det sätt som ärendet hanterades på och den kritik som riktades både tidigare och här i dag. Jag förstår ju Göran Magnusson när han säger att han inte vill skapa stor dramatik kring detta. Det skulle inte jag heller vilja göra i hans ställe. Jag vill nog snarast begrava den proposition som lades fram. När det gäller att sådant här händer, så vill jag gärna anknyta till vad Kenneth Kvist tog upp, att man inte är riktigt vaken i fråga om vad teknikutvecklingen innebär. Vi hade ju i går en debatt här i kammaren om det nya sändningstillståndet för bl.a. SVT. Från Folkpartiet hävdade vi där att vi t.ex. måste ha en finansiering av TV som är teknikneutral. Vi tycker att TV-avgiften är förlegad och måste ersättas med något annat. Men från majoritetens sida så envisas man ju med att fortsätta med ett system som till dels redan i dag är förlegat och blir det än mer framöver. Där handlade det om mottagandet. Här handlar det om distributionen. Nu har utskottet uppmärksammat detta genom att uppmana regeringen, som jag har uppfattat det, att göra en grundlig översyn av reglerna för koncessionsavgiften. Jag tror i sig att det vore bra om regeringen såg över alla lagar som inte är teknikneutrala och att man är observant på detta så att det inte ska behöva hända igen, eftersom det säkert finns fler områden som är aktuella. Jag ska återgå till dagens ärende. Vi anser från Folkpartiet att det är rimligt att kommersiell TV liksom kommersiell radio ska betala avgifter till staten på ett eller annat sätt, antingen genom koncessionsavgift som i detta fall eller genom att man auktionerar sändningsrätter m.m. Men det gäller ju att ha ett system som håller i alla väder och att alla ska kunna lita på att rättssamhällets grunder respekteras, för att hämta text från Lagrådet. Så det var ju bra att det fanns klokare socialdemokrater här i kammaren än i departementen och att denna motion väcktes. Jag noterade också, precis som Kenneth Kvist, det intressanta i att om Göran Magnusson motionerar så faller regeringens propositioner. Jag ska notera det för framtiden. Ni insåg ju gissningsvis att den här propositionen var ohållbar efter Lagrådets synnerligen grava kritik. Nu tror jag att ärendet för stunden kom rätt genom utskottsbehandlingen, och jag ser fram emot kommande förslag som i högre grad tar sikte på framtiden. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag vill bara säga att det problem som vi nu har haft är att vi har haft en teknikneutral lagstiftning, dvs. att vi har haft en lagstiftning som är tillkommen när vi har haft bara en teknik och att vi därför har trott att den har varit teknikneutral. Och sedan får vi olika tekniker. Det är det som har ställt till det lite grann. Och det är därför som problemet har upptäckts lite sent och att vi har kommit i tidsnöd, vilket är otillfredsställande. Men att man konstaterar det betyder inte ett ställningstagande till det, som jag uppfattade det när jag lyssnade på debatten i går, väldigt löst konstruerade folkpartiförslaget till mediefinansiering. Det tror jag inte är någon realistisk eller framkomlig väg när det gäller TV-mediets finansiering framöver.
Fru talman! Vi kan gärna föra en debatt om det, men kanske inte i anslutning till detta ärende. Jag tog upp detta som en jämförelse i fråga om teknikutveckling. Kenneth Kvist säger att det är ett problem som vi har haft. Jag tror att det är ett problem som vi har, att teknikutvecklingen gör att man hela tiden måste vara vaken i fråga om hur lagarna ser ut och titta noga på det här för framtiden. Och jag tror att det var Ola Karlsson som sade att han hoppades att vi skulle ta lärdom av detta. Utskottet ger nu också ett tillkännagivande om att man ska se över lagstiftningen framöver, och då hoppas jag att vi hamnar i den situationen att vi får en lag som täcker kommande teknikförändringar också om det är möjligt.
Fru talman! Vi kan alltid önska att vi förutser allt. Men när det sker teknologiska språng är det inte alltid lätt att förutse det i lagstiftningen. Vi korrigerar ju det. Sedan är det beklagligt att det måste korrigeras med en viss tidsnöd. Och vi är givetvis överens om att det önskvärda är att vi har en förutseende och bred lagstiftning som gör att vi slipper den här typen av lite brandkårsutryckningar när det gäller lagstiftningsärenden. Men vi kan ju inte heller säga att vi aldrig kommer att ställas inför det eller att det är stora fel begångna av någon därför att man i lagstiftningen inte riktigt kan förutse alla möjliga steg som tas i fråga om den teknologiska utvecklingen. Och för övrigt är det inte regeringen som stiftar lagar utan riksdagen. Men vaksamheten måste vara stor, och vi måste vara beredda att korrigera det så att lagstiftningen står i överensstämmelse med den utveckling som faktiskt sker.
Fru talman! Vi är i väldigt hög grad ense i fråga om detta. Men jag ser också att med de resurser som regeringen har till sitt förfogande så borde man kunna komma med bättre aktstycken än det som kom till detta ärende.

Fru talman! Jag ska börja med att yrka bifall till reservation 20, även om jag självfallet står bakom samtliga reservationer där vi moderater finns med. Men för tids vinnande gör jag detta. Fru talman! Jag tror att man kan göra en relativt klockren prognos när man säger att de kommunala självstyrelsefrågorna kommer att spela en stor roll i den politiska debatten inför valet 2002. Och det kan man göra mot bakgrund av de väldigt allvarliga inskränkningar i den kommunala självstyrelsen som den nuvarande regeringen under en följd av år har genomdrivit.

Regeringen tycks eftersträva att kommunerna blir rena verkställighetsorgan åt staten, där de lokala politikerna oavsett partifärg, skulle jag vilja påstå, enbart skulle ha att följa av staten stiftade lagar. Dem ska man alltid följa, men de begränsar politikernas handlingsmöjligheter. Man går också in med detaljbestämmelser som gör att handlingsutrymmet blir utomordentligt litet. Socialdemokraterna tycks eftersträva att den lokala verksamheten, oavsett förutsättningar, ska skötas på ett likartat sätt över hela landet på det sätt som socialdemokraterna har bestämt. Mot denna bakgrund vill jag fråga företrädarna för socialdemokraterna om det inte med ert synsätt vore lika bra att avskaffa den kommunala självstyrelsen. Jag ställer frågan mot bakgrund av det synsätt som socialdemokraterna har givit uttryck för på senare tid. Av vilken anledning ska man då ha kommunal självstyrelse? Vore det inte bättre att socialdemokraterna införde en ordning med statliga förvaltningskontor på lokal nivå som skötte verksamheten? Det är alldeles uppenbart att om vi fortsätter den utveckling som socialdemokraterna tycks vara inne på tror jag inte att det kommer att vara särskilt många som vill vara förtroendevalda i kommunerna med uppgift att genomföra den politik som socialdemokratiska regeringar har beslutat om på riksplanet. Min fråga till socialdemokraterna är: Varför säger ni er fortfarande förespråka kommunal självstyrelse medan ni hela tiden för en politik som innebär att den kommunala självstyrelsen ska inskränkas? Fru talman! I detta betänkande beskrivs en uppbyggnad av en kommunal databas som ska möjliggöra jämförelser mellan olika kommuner. Vi från moderaterna har påpekat hur oerhört viktigt det är att man kan göra relevanta sådana jämförelser där man kan dra lärdom av goda exempel ute i landet. Av någon anledning har vi inte kunnat få med det yrkandet direkt i anslutning till den beskrivning som görs i skrivelsen om den kommunala databasen för jämförelse mellan kommuner. Men jag vill i det här sammanhanget peka på att vi har avgett en reservation, nr 16, med utgångspunkt från det som vi har anfört i vår motion. I motionen har vi jämfört två kommuner med någorlunda likartad struktur, befolkningsmängd och inriktning, nämligen Borlänge och Partille. Skillnaden är framför allt att dessa kommuner har olika politisk majoritet. Här ser man väldigt tydligt att det spelar stor roll hur man bedriver politiken. Den kommunala självstyrelsen har fortfarande sin roll att spela, om den inte - som socialdemokraterna vill - inskränks ytterligare. I så fall skulle det bli en fullständig likformighet mellan kommunerna. Fru talman! Jag har i mina anföranden ofta haft anledning att uppehålla mig kring det inomkommunala utjämningssystemet. Jag ska naturligtvis göra det även nu. Den största avarten med det inomkommunala utjämningssystemet - förutom att det strider mot den svenska grundlagens lydelse - är att det straffar tillväxt var den än förekommer i landet. Vi har i vår motion, med utgångspunkt från en rapport som vi tog fram i våras, pekat på några konkreta exempel. I Älmhults kommun i Småland utmanade platsledningen på hösten 1999 de anställda på Ikea. Om de drev en kampanj och sålde möbler under en weekend skulle intäkterna av försäljningen som extra bonus tillfalla personalen. Det blev en stor framgång. När pengarna utbetalades till de anställda gick platsledningen till kommunledningen och sade att skatteunderlaget i och med detta skulle öka i Älmhult, och då skulle det bli större kommunalskatteintäkter. Vad skulle de tänkas kunna användas till i Älmhult? Älmhults ekonomichef var dessbättre väl förtrogen med hur utjämningssystemet fungerade, så han sade omedelbart: Troligtvis blir det inte en enda krona kvar av dessa pengar. Med facit i hand borde Älmhults kommun ha fått jag bortser här från landstingsskatteintäkterna - extra i kommunalskatteintäkter - det motsvarar ca 40 öre på kommunalskatten. I själva verket blev det ett minus på grund av kombinationen mellan hur inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen fungerar. Man straffar alltså tillväxt var den än förekommer. Borgholm var den kommun som hade lägst skattekraft i hela landet. Men även där ökades skattekraften, och direkt minskades bidraget med motsvarande summa. Gemensamt för Orust, Torsås, Aneby, Bengtsfors, Högsby, Tomelilla i Götaland är att den tillväxt som genereras från ett år till ett annat helt och hållet äts upp av detta utjämningssystem. Vi har ett perverst konstruerat utjämningssystem i vårt land, och det finns anledning att snarast ersätta det med ett nytt system som stimulerar tillväxt och som är grundlagsenligt. Fru talman! Till sist vill jag ta upp frågan om skatteplanering i kommunerna, och det gör jag mot bakgrund av att jag själv bor i en kommun där skatteförvaltningen i Västerås för närvarande driver ett tjugotal skatteprocesser mot det socialdemokratiskt styrda Uppsala kommun. Det rör sig totalt om belopp på hundratals miljoner kronor som skatteförvaltningen vill ha in. Jag är inte man att bedöma i vilken utsträckning kommunen eller skatteförvaltningen kommer att vinna dessa processer. Hittills har skatteförvaltningen vunnit de mål som har varit uppe i länsrätten. Jag noterar att i grunden är kommunal verksamhet bedriven i förvaltningsform skattebefriad. Men när verksamheten bedrivs i bolagsform uppstår det skatteeffekter. Sedan har kommunen trasslat in sig med omfattande koncernbildningar, aktieägartillskott, bidrag till bolag som betraktas som inkomster osv. I stora delar av landet ligger skatteförvaltningarna lågt och tar inte tag i frågan huruvida man har hamnat i ett träsk där man ska beskatta kommunerna. I andra delar ligger skatteförvaltningarna på kommunerna för att se om inte intäkterna är skattepliktiga. Statsrådet Östros var ju väldigt tydlig i ett uttalande här i riksdagen. Han såg den här utvecklingen framför sig, eftersom den inleddes redan 1995 när han avgav ett svar här i kammaren. Han sade då att staten måste uppmärksamma detta och se efter vilka åtgärder man kommer att vidta. Men därefter avgick statsrådet Östros. Det är nu statsrådet Lövdén som väl närmast har att bevaka frågan, och ingenting har skett. Det här är nu en gråzon över hela landet, vill jag påstå. Det finns en rad mål som naturligtvis kommer att rullas upp i andra kommuner beroende på rättsutslagen i t.ex. Uppsala. Min fråga till statsrådet Lövdén är om det är rimligt att låta den här utvecklingen fortgå. Är det inte så att staten gentemot Riksskatteverket, i form av lagstiftning, måste skapa klarhet i en del fall inför framtiden? Alternativt måste man rimligen se till att den kommunala verksamheten övergår till sådana verksamhetsformer där den här typen av skattetvister inte uppstår, och då är ju förvaltningsformen bra, eller att man ser till att det blir en särskild företagsform för kommunala företag, så att de inte kommer att behandlas på exakt samma sätt som enligt aktiebolagslagen.

Samtidigt är det en självklarhet att kommunerna måste följa den gällande lagstiftningen. Jag skulle vilja att statsrådet Lövdén, som hittills kanske inte haft möjlighet att ordentligt penetrera den här frågan i riksdagsdebatten - vi har gått förbi den på grund av att vi har ägnat andra frågor stor uppmärksamhet - i dag ger tydligare besked om vad staten avser göra beträffande den ibland ganska avancerade skatteplanering som vissa kommuner försöker ägna sig åt för att undgå att betala statsskatt.

Fru talman! Kan det gå bra för Sverige samtidigt som det går dåligt i stora delar av kommunsektorn? Kan man med trovärdighet från rikshåll säga att det går bra för Sverige, samtidigt som det är stora problem i kommunsektorn och som vi har fått redovisat i den skrivelse som vi debatterar nu, Utvecklingen inom den kommunala sektorn? I går fick kammaren höra att det är viktigt att vi politiker, såväl regeringssidan med stödpartier som oppositionen, presenterar en tydlig politik. Jag måste säga att vad det gäller politiken för kommunsektorn uppfattar jag trenden som tydlig från regeringens sida och även från samarbetspartierna, att det blir mer och mer av centralmaktstyrning. Detta står i kontrast mot det som jag erfarit av alla känningar i Västsverige - i alla fall mina känningar, som jag i och för sig delar med andra ledamöter här i kammaren - att regeringspartiets företrädare i Göteborgsområdet inte gillar statens intrång i det som vi kallar för den kommunala självstyrelsen. I mitt parti har vi, såväl riksdagspolitiker som landstings-, region och kommunpolitiker, nått en enighet om vår politik för kommunsektorn. Jag tycker att det är värt att det inte bara hamnar i protokollet utan att det också når utanför dessa väggar att så inte är fallet vad gäller det största partiet i Sveriges riksdag. Där finns det om inte ett krig så i alla fall en träta av stor dimension mellan kommun och landstingspolitiker å enda sidan och riksdags och regeringspolitiker å andra sidan. Jag återkommer till det här senare. Nå, jag ska inledningsvis också yrka bifall till vår reservation 1. Det finns naturligtvis flera reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till denna. Grunden för landstings och kommunpolitik över huvud taget är att det finns någon form av ideologisk motivering till kommunsektorns existens och berättigande. För vår del talar vi om naturliga gemenskaper, och naturliga gemenskaper har ingenting med någon typ av romantisk natursyn att göra, som jag hört någon här i riksdagen förespegla tidigare, utan det handlar om rationella gemenskaper från individnivå. Vi föds in i relationer som vi kallar för familjer, och familjerna i sin tur bildar såväl relationer som gemenskaper vad det gäller släkt och grannskap. Vidare finns det en lång rad civila gemenskaper som vi också bildar av rationella skäl, rena förnuftsskäl, alltifrån fackföreningar, som vi menar är en viktig naturlig gemenskap, till ideella föreningar. Alla dessa naturliga gemenskaper har enligt vår ideologi, och vi kan rationellt försvara den, rättigheter precis som enskilda individer har. En familj har alltså sina rättigheter utifrån sin existens som familj, precis som en fackförening har sina rättigheter som inte överordnade gemenskaper inkräkta på. Nu bildar de naturliga gemenskaperna ett subsidiärt mönster. Där kommer också subsidiaritetsprincipen in, som socialdemokrater och andra, även vänsterpartister, får ta till sig, inte minst i det europeiska samarbetet. Denna subsidiaritetsprincip är inte bara en närhetsprincip, som det sägs ibland, utan det är också en maktfördelningsprincip. Denna europeiska och kristdemokratiska syn, skulle jag vilja säga, står i bjärt kontrast mot den förvaltningssyn som jag tycker alltmer träder fram hos socialdemokraterna och, antar jag, också hos Vänsterpartiet. Men Johan Lönnroth får gärna ge besked här, fru talman.

Detta har också bekräftats av den budgetsaneringspolitik som bedrevs från riksdagen och regeringen på 90-talet, då kommunsektorn fick stå för den stora delen av besparingarna. Det handlade då om att det kommunala självbestämmandet faktiskt kringrändes och minskades genom höjda egenavgifter som minskade kommunernas skatteunderlag, samtidigt som man fick nya uppgifter utan tillräcklig ekonomisk kompensation. Synen, som man kan läsa ut av praktisk politik från regeringen och riksdagsmajoriteten, visar på en instrumentalisering av kommunsektorn som står i fullständig motsats till vår syn på kommunsektorn. Enligt vår syn är kommuner, landsting och regioner just naturliga gemenskaper med rättigheter och naturligtvis skyldigheter alltefter de uppgifter som de har, och vi kan rationellt komma överens om att de ligger bäst på det lokal planet, inte på riksplanet. Nu har ju regeringen gjort ett stort nummer av att man har tillfört kommunsektorn så mycket. Då kan jag läsa ur rapporten Landstingens ekonomi från maj 2001 i sammanfattningen - och naturligtvis också längre in, jag har läst hela. Det står: Bilden av stora statliga satsningar på hälso och sjukvården är överdriven. Jag skulle säga att ordet "överdriven" är underdrivet. Sedan säger man, vilket vi i och för sig har påpekat i våra motioner, att när regeringen talar om 25 miljarder under senare delen av 90-talet, 1993-1999, har det samtidigt skett en urholkning av skatteunderlaget. Landstingsförbundet talar om att tillskottet i huvudsak stannar vid 0,2 miljarder kronor netto. Att då tala om "överdrivet" är ett understatement av format. Det är inte konstigt att det då skapas förväntningar i kommunsektorn, för motsvarande förhållande gäller naturligtvis för kommunerna. Staten trummar hela tiden ut att nu har vi försett kommunsektorn med stora tillgångar och stora tillskott efter besparingarna. Samtidigt har man urholkat skattebasen. Det finns en verklighet som t.ex. socialdemokratiska kommunoch landstingspolitiker lever i. En annan verklighet försöker regeringen och riksdagsmajoriteten måla fram här. Det är utifrån den bakgrunden som vi, när vi läser om situationen i den kommunala sektorn, hävdar att vi måste bredda skattebasen, kommunernas och landstingens skattebas, för att förverkliga den kommunala självstyrelsen. Den som är satt i skuld är inte fri, har Göran Persson sagt. Kommunsektorn är satt i beroende av staten och är därmed inte fri. Då minskar i motsvarande mån naturligtvis också den kommunala självstyrelsen. Sedan kommer vi till detta med finansieringsprincipen. Det behövs en rättslig reglering. Det behövs en institutionalisering av detta - en lagfäst sådan. Jag skulle också kunna ta upp andra områden, bl.a. utjämningssystemet, men nu ser jag att det bara återstår en halv minut av min talartid. Då väljer jag att avsluta där, fru talman, och utmana minister Lövdén, Sonia Karlsson, Johan Lönnroth m.fl. om synen på den kommunala självstyrelsen och hur ni faktiskt vill att kommunsektorn ska skötas i framtiden.

Fru talman! Ledamöter och åhörare! Den kommunala sektorn står inför några väldigt stora utmaningar framöver. Vi har i Sverige i dag tydliga regionala klyftor och tydliga sociala klyftor. Vi har en demografisk utveckling som kommer att sätta den kommunala ekonomin under mycket svår press. Vi har en internationalisering som gör att delar av skattebasen försvinner ur landet, och hittills har det varit svårt för kommunerna att ta sig an denna problematik. Vi har också en lågkonjunktur, eller i vart fall en avmattning, som också syns väldigt väl i den kommunala ekonomin. För att börja med de regionala klyftorna är det ju så att trots sex år av högkonjunktur och mycket starka insatser för att stabilisera de kommunala ekonomierna är det fortfarande drygt en tredjedel av kommunerna som inte klarar balanskravet, dvs. som inte klarar att ha plus i sin ekonomi. Vi har en skillnad när det gäller bruttoregionalprodukten som är förskräckande stor. De kommuner som har lägst BRP ligger på ett värde strax över 70 räknat med 100 som riksgenomsnitt mot över 145 i Mälardalsregionen. Ett annat sätt att visa de här regionala skillnaderna är att jämföra skattekraften i olika kommuner. Enligt en statistik från SCB som är alldeles ny varierar skattekraften från 75 %, riksgenomsnittet i de fattigare kommunerna, upp till drygt 180 % i de rikare. Det är alltså två och en halv gång. Det är enorma skillnader. Skillnaderna ökar också år från år, vilket är ett tydligt tecken på att tillväxten är mycket ojämn. Ett annat tecken på att landet håller på att klyvas regionalt är att 200 av landets kommuner minskar sin befolkning år efter år. När regeringen beskriver att arbetslösheten har pressats tillbaka är vi ju alla väldigt glada över det, men skillnaderna i landet är också här enormt stora. I Norrbotten är det 13 % som är registrerade som arbetslösa eller som är i åtgärder. I Stockholms län är motsvarande andel 3,2 %. Det är klart att det blir skillnad mellan de här kommunerna och den service som de kan ge sina medborgare, den service som heter vård, som heter skola och som heter omsorg. I det här sammanhanget finns det två delar som är väldigt viktiga. Den ena är skatteutjämningen, den inomkommunala skatteutjämningen mellan olika kommuner. Den gör att kommuner delar solidariskt på ansvaret för att alla människor i Sverige ska ha någotsånär likvärdig tillgång till offentlig service. Det kan man göra, tycker jag, för ur den statliga budgeten investeras mycket stora summor i de kommuner som också har mycket hög tillväxt. Det handlar om infrastruktur. Det handlar om pengar till kultur. Det handlar om stora utbildningsinstitutioner osv. Därför får man så att säga in på gungorna det man förlorar på karusellerna i en del kommuner. Jag tycker att den dimensionen av den kommunala skatteutjämningen förloras i den mycket ensidiga debatt som förs av vissa Stockholmspolitiker. Den andra delen är förstås regionalpolitiken, de grundläggande faktorerna bakom att det ser ut på det här viset. Det går inte att åka på vägarna, telefonerna fungerar inte om det regnar och det finns ingen digital allemansrätt. Man drar ned på apoteksservice och försäkringskasseservice. Folk ska betala för att få hem sin post - det är det senaste förslaget. Vägverket klarar inte av att göra det de ska. Det ligger ett utredningsförslag om att föra över 1 500 mil vägar från att vara allmänna vägar till att bli enskilda vägar. Det innebär att de människor som bor i de områden som har låg tillväxt och liten skattebas också ska betala för det som på andra håll är ett statligt ansvar. Det är att lämna stora delar av Sverige i sticket, och det är fullständigt oförsvarbart. När Göran Persson och regeringen hanterar frågor om olikheter i tillväxt i landet borde man fundera över vad som är statens ansvar för de här olikheterna och ojämlikheterna och faktiskt bestämma sig för att vi från statens sida ska leva upp till det som är statens ansvar - kommunikationer, utbildning och kultur - i stället för att försöka föra över det till de människor som bor i de här områdena. De sociala klyftorna är lika allvarliga. Där är det stora skillnader mellan olika delar av landet och också inom kommuner. Där finns det också ett stort statligt ansvar. Det handlar om att människor ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om att människor ska kunna leva på sin inkomst, klara sig själva och därmed också känna självförtroende och hopp inför framtiden, något som är otroligt viktigt. Om vi går över till det som är det kommunala ansvaret så har det under det här riksdagsåret varit en mycket ideologiskt betingad strid i riksdagen, en ideologisk skillnad som har blivit alltmer tydlig. Det har handlat om synen på den enskilda människan och hennes möjligheter och rättigheter gentemot kollektivet, systemet eller administrationen. Det är en nycentralism som har spridit sig i allt från små beslut som synen på vad som får registreras i sociala myndigheters register till striden mellan kommunalt självbestämmande och statligt överförmynderi. Jag vill inte att de sociala myndigheterna ska få registrera min tro eller sexuella läggning. Jag vill inte att kreditupplysningsföretag ska få registrera om jag är handikappad eller inte, men så har riksdagens majoritet beslutat. De stora frågor som rör individen och självbestämmandet i samhället och det som handlar om de kommunala sektorn i sammanhanget längs den ideologiska frontlinjen har handlat om förbud mot alternativa driftsformer och mångfald inom sjukvården, sanktioner för kommuner som säljer ut bostäder, maxtaxa för kommunal barnomsorg - för att ge de tydligaste exemplen. Genomgående för dessa är att de syftar till att centralstyra utvecklingen, att lägga människors liv till rätta, för människor begriper inte själva och kan inte fatta sina egna beslut. Mina vänner! För några år sedan skojades det väldigt mycket om Socialstyrelsens klassiska uppmaning att äta sex till åtta brödskivor om dagen. Men den uppmaningen åtföljdes åtminstone inte av en tvingande lagstiftning eller riktade subventioner för inköp av bröd bara i en viss offentligt ägd affär och följdes definitivt inte av en registrering av hur många skivor du köpt eller ätit, om du hade gjort det ihop med en man eller ihop med en kvinna. Det är en skillnad i debatten som har uppstått under det senaste året. Den är väldigt bekymmersam. När människor i regioner inte har självbestämmande och inte har möjlighet att utvecklas innebär det att samhället stannar i utvecklingen. Tage Danielsson, som var en mycket klok man och socialdemokrat men som protesterade mot de här åsikterna, uttryckte det som så att för den trötta samhällskroppen vore kanske bästa boten ifall tankarna från toppen kom från roten. Fru talman! Det är anledningen till att Centerpartiet har reservationer i betänkandet som handlar om kommunal ekonomi, kommunal självfinansiering, skolan, kommunal självstyrelse och nationell vårdgaranti. Jag står självfallet bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 19.

Fru talman! För att hänvisa tillbaka till ett ämne som vi debatterade för en stund sedan om att få mer tid för utvärdering tycker jag att det här betänkandet och diskussionen om den kommunala sektorn just är ett exempel på att vi egentligen tar oss alldeles för lite tid att analysera och utvärdera den information som vi får. Jag hoppas att vi alla ska dra lärdom av våra egna inlägg, att vi faktiskt kan lägga lite mera krut på att dra slutsatser. Skrivelsen om den kommunala sektorn innehåller mycket bra och användbar information som kan vara beslutsunderlag. Man ska kunna få veta hur saker och ting ligger till, få statistik och analys för att utifrån det dra slutsatser om vilka politiska förändringar man vill göra. Det är inte konstigt om vi då ibland drar lite olika slutsatser, men vi behöver alla ett bra beslutsunderlag. Många av de frågor som nu kommer upp i debatten handlar snarare om vilka förändringar vi vill göra än om vad vi har fått för information i skrivelsen. I huvudsak har jag försökt hålla mig till den typ av frågeställningar som handlar om kompletterande och utvecklande information, men givetvis har även jag lyckats med konststycket att göra undantag från detta och har en del sakförslag. Det som är bra kan givetvis bli mycket bättre, och ibland får man lite grann intrycket av att skrivelsen utformats delvis för att bekräfta att den valda politiken är rätt och inte ger underlag för andra slutsatser. Det gäller ett antal av de krav som vi har fört fram inte bara i år utan vid flera tidigare tillfällen. Det gäller vårt förslag om att vi vill få fram en samlad statistik över vårdköer. Den finns inte i dag. Det finns inte en samlad statistik, och det finns inte en statistik över fördelningen i olika regioner, sektorer och diagnoser. Har man inte den informationen kan man inte heller analysera verkligheten korrekt och därmed dra rätt slutsatser för vilka åtgärder som behövs. Svaret här i betänkandet handlar framför allt om att man redan har föreslagit mer pengar. Men det är inget svar på frågan hur det verkligen ser ut. För att kunna ge rätt svar måste man veta ordentligt exakt vilken fråga som ställs. Vi i Folkpartiet är fullständigt övertygade om att det å ena sidan behövs mer pengar till vårdsektorn men att detta inte räcker utan att det faktiskt också krävs många andra förändringar i organisationen och i utförande av vården. Då måste man ha ett vettigt beslutsunderlag för att kunna föra den debatten i hamn. Det gäller också vårt krav på att det ska finnas tydliga jämförelser mellan privat och offentlig entreprenaddriven vård och omsorg. Det är en av de absolut mest aktuella och brännande frågorna. Det handlar om allt från kvalitet, köer, vinstintressen till personalens arbetsvillkor, möjligheter för kvinnor, deras löner och arbetsinflytande. Den diskussionen lyser här helt och hållet med sin frånvaro. Det är mycket komplicerat för andra aktörer att sammanställa en sådan information som man här inte vill göra. Ytterligare en annan fråga gäller skolväsendet. Det finns mycket bra redovisning här, men en sak som vi har efterlyst i flera år är inte bara statistik över hur många som går i friskolor och hur många som går i kommunala, hur många som är flickor och pojkar, osv. Det som vi verkligen skulle vilja veta och som tycks vara omöjligt att få reda är om det fria skolvalet mellan de kommunala skolorna upprätthålls i verkligheten och i så fall i hur stor eller liten utsträckning för att kunna ge ett underlag för att avgöra om det behövs skärpningar i de regelverken. För oss i Folkpartiet är det mycket viktigt att valfriheten för eleverna inte begränsas till att välja mellan den anvisade kommunala skolan och en friskola. Öppenheten och mångfalden ska också råda i det kommunala skolväsendet. Så till den kommunala ekonomin. Det är sannerligen en extremt stor och viktig fråga. Inom kommunerna bedrivs, och framför allt finansieras, en mycket stor del av de tjänster som är extremt viktiga i vardagen för de allra flesta människor. Det är barnomsorg, sjukvård, skola, äldreomsorg. Det här en mycket viktig del av vardagen, för att inte tala om gatubelysning och snöröjning och en del sådana saker. Här är vi alla överens, även om det ibland framförs som om det inte vore så, om att alla de här tjänsterna ska skattefinansieras, även om vi kan ha olika synpunkter på drift och utförande. Det viktigaste för kommunerna är naturligtvis att ha ordentligt med skatteinkomster. Det visar tydligt skrivelsen också hur viktigt det är att fler får jobb så att det kommer in mer skatteintäkter. Den andra saken som är viktig för den kommunala ekonomin är vilka utgifter man har. Det är som bekant inte bara på inkomsterna det hela beror på utan också på utgifterna. Då handlar det om att kommunerna ska göra rätt saker och göra de sakerna på rätt sätt. Det är ingen hemlighet att vi i Folkpartiet tycker att kommunal bolagsdrift ofta blir både fel sak och fel sätt. Det talas här en hel del i både betänkandet och debatten om det kommunala självstyret. Vi står självklart bakom det förslag till en utredning för klargörande och lagreglering av kompetensen. Men jag vill ändå lite värja mig för de mer ideologiska övertoner som har kommit fram från Kristdemokraterna. Man talar om en tradition i den europeiska kristdemokratin osv. och hänvisar till principer som i stor utsträckning går att härleda till den katolska socialläran om naturliga gemenskaper. Jag vill bara påtala att det som är naturligt för den ene kan vara synnerligen onaturligt för den andre. Vi i Folkpartiet är liberaler, inte bara i Sverige utan i Europa, och föredrar att diskutera i termer av närhetsprincipen, som inte handlar om den bästa nivån för beslutet utan den närmaste nivån, så nära som möjligt. Vad som är det bästa är ju så olika för var och en. Den största konflikten mellan de borgerliga partierna och socialdemokratin handlar snarast om att den bästa nivån för majoriteten ständigt tycks vara riksdagen, även om besluten antingen borde fattas på en internationell nivå, därför att det är internationellt gemensamma frågor, eller på lokal nivå eller framför allt av individen själv. Vi tycker att man ska använda sig av närhetsprincipen, så nära individen som möjligt. Självstyre handlar inte bara om kommunalt självstyre, utan man måste ta sin utgångspunkt i individuellt självstyre. Då kan det ibland krävas statliga regleringar för att garantera individens rätt. Därför tycker vi att det är så bra om man kan få till stånd en sådan tydlig lagreglering av kompetensuppdelningen. Till det individuella självstyret hör inte bara att man ska kunna bo var man vill. Det är tyvärr så att detta inte är praktiskt möjligt för alla. Då tycker vi att en av förutsättningarna för det individuella självstyret är den kommunala skatteutjämningen. Vi tycker att det är en orimlig princip att vi ska betala skatt efter hur rika grannarna är. Det är rätt och rimligt att man har en utjämning för kommunernas olika förutsättningar att bedriva den obligatoriska kommunala verksamheten. Detta handlar både om skattekraft och om vilket utgiftstryck man har. En kommuns inkomster och utgifter beror inte bara på hur rika eller fattiga dess invånare är utan också på hur pass kostnadskrävande invånare man har när det gäller de obligatoriska kommunala uppgifterna. Ett utjämningssystem bör då utjämna sådana opåverkbara skillnader. Jag vill bara påpeka att det, utöver det som Lena Ek redan har sagt, varav jag kan instämma i mångt och mycket, finns gigantiska skillnader också inom kommunerna. Vi får inte glömma bort att det egentligen är så att den allra största kommunala inkomstoch kostnadsutjämningen faktiskt sker inom vissa kommuner. Skillnaderna när det gäller både kostnadsnivå, inkomstnivå och skattekraft mellan olika stadsdelar i framför allt våra storstadskommuner är egentligen mycket större än skillnaderna kommunerna emellan. Då handlar det inte om enstaka kvarter utan om stadsdelar som är stora som en kommun skulle kunna vara. Det säger jag apropå diskussionen om vad som är en naturlig gemenskap. Börjar man titta närmare på sådant ser man också att ännu viktigare än att utjämna de skillnader som har uppstått ibland är att analysera varför de uppstår och vad vi kan göra för att förändra och se till att skillnaderna i förutsättningar faktiskt kan minska. Det handlar om sådant som villkor för jobb och företagande. Det handlar om regionalpolitik. Det handlar om socialpolitik och annat. Men det handlar också om att förändra utjämningssystemet. Det är viktigt i sig, men det fungerar inte bra som det gör. Eftersom den frågan dock inte behandlas i samband med denna skrivelse har jag inte heller någon reservation. Som det står i majoritetstexten står även jag fast vid vad som sades i det betänkande som det hänvisas till. Det gäller dock inte vad majoriteten sade utan vad jag sade i det betänkandet. Till sist, herr talman, vill jag eftersom detta betänkande i första hand handlar om skrivelsen säga att jag givetvis står bakom alla mina reservationer, men jag yrkar bifall till reservation nr 6.
Fru talman! Karin Pilsäter värjer sig mot talet om naturliga gemenskaper. Jag vågar nog säga att det egentligen är Karin Pilsäters egen missuppfattning av begreppet som hon värjer sig emot. Begreppsapparaten kring naturliga gemenskaper är långt äldre än katolsk sociallära, och ska man gå så långt tillbaka som man kan filosofiskt hamnar man hos Aristoteles - det kan vi reda ut vid något annat tillfälle - och hans tal om människan som en social varelse. Det är klart att talet om sociala varelser i viss mening kan stå emot en typ av liberal individualism. Det jag ville säga var att vi när vi talar om naturliga gemenskaper utgår från verkligheten. Det är det som är rationellt försvarbart. Det är inte nödvändigtvis naturligt i den meningen som Karin Pilsäter verkar tro.
Fru talman! Det var så sent som i går, om jag inte minns fel, som vi röstade om länsindelningar. Det är bara att konstatera att invånarna i Huddinge kommun, i Göteborgs kommun och i Västmanlands län har väldigt delade meningar inte bara på politisk nivå utan ända ned på grannivå om vad som är deras naturliga gemenskap och vilket landsting och vilken kommun de ska tillhöra. Jag tror inte att man behöver gå in på den typen av filosofiska betraktelser och skillnader mellan individualism och personalism - det är en intressant men kanske lite vidsidanliggande diskussion - för att ifrågasätta begreppet naturliga gemenskaper. Man behöver bara gå till Trångsund och Skogås i min egen grannkommun för att konstatera att det finns olika uppfattningar om vad som är naturligt.
Fru talman! Det är inte alla som är lika rationellt försvarbara. De kan finnas perspektiv som är mer centralistiska än lokala t.ex. vad det gäller Heby.
Fru talman! Likafullt tror jag inte, även om jag är väldigt mycket för rationalitet, att det går att med någon absolut sanning definiera vare sig en rationell gemenskap eller en naturlig gemenskap. Jag tror att vi får hålla oss till att detta är ett område där inga sanningar finns. Just därför tycker jag också att det är viktigt att påpeka att det när det gäller subsidiaritet eller närhet i förhållande till gemenskap och individ kan finnas skäl att begränsa det kommunala självstyret för att i stället tillförsäkra individen ett självstyre.

Fru talman! Först ska jag be att få yrka bifall till finansutskottets förslag. Sedan vill jag säga att jag ser Lennart Hedquists påstående att vi socialdemokrater skulle vilja avskaffa den kommunala självstyrelsen som en direkt oförskämdhet. Jag återkommer senare till diskussionen om den kommunala självstyrelsen. Hela 94 000 miljoner kronor är vad kommuner och landsting fått i ökade skatter och bidrag sedan 1996. Tack vare framgångarna i den ekonomiska politiken med fler jobb, stabila finanser och hög tillväxt kan kommuner och landsting glädja sig åt allt bättre ekonomiska förutsättningar. Per Landgrens påstående om att allt är så väldigt dåligt stämmer alltså inte alls. Per Landgren får läsa på. Att kampen mot arbetslösheten har gett goda resultat har också lett till att kommunernas kostnader för socialbidrag förra året minskade med nästan 1 000 Alltfler kommuner och landsting har nu en ekonomi i balans. Den gynnsamma utvecklingen av skatteinkomster och statsbidrag skapar ett utrymme för fortsatt ökning av de kommunala konsumtionsutgifterna på drygt 1 % per år. Det är alltså en ökning med drygt 4 000 miljoner kronor per år. Skolan, vården och omsorgen är tre grundstenar som välfärden vilar på. Dessa tre områden måste hålla god kvalitet och vara tillgängliga för alla. Den generella välfärden gör individen stark och trygg och är därför en förutsättning för ekonomisk tillväxt och utveckling. Den skrivelse som vi får varje år från regeringen angående utvecklingen inom den kommunala sektorn är viktig för riksdagens och utskottens möjlighet till uppföljning och utvärdering av fattade beslut. Jag delar Karin Pilsäters syn på just vikten av denna skrivelse. Det är bra att ha den att jämföra med. Finansutskottet konstaterar med tillfredsställelse att regeringen fortsätter sitt arbete med att få en allt bättre uppföljning av den kommunala sektorn. Vi behöver jämföra kommunerna med varandra på en rad olika områden. Då är det också viktigt att de mått som tas fram är relevanta och håller hög kvalitet. Med det utvecklingsarbete som bedrivs kommer det att bli lättare att göra jämförelser av kommunernas ekonomi. Men vi kan också räkna med att få fram intressanta kvalitetsmått på den kommunala verksamheten. Då menar jag andra jämförelse än den jämförelse som moderaterna gör i sin motion om Borlänge och Partille. Jag återkommer till det senare. Utskottet föreslår att skrivelsen läggs till handlingarna. I betänkandet finns inte mindre än 26 reservationer. Jag ska inte ta några kvalitetsmått på dem. Kvantiteten är nog mer imponerande än kvaliteten, eftersom det är hela elva reservationer mer än i finansutskottets betänkande om hela den ekonomiska politiken. Det stora antalet reservationer kan ju tolkas som uttryck för ett stort intresse för de kommunala frågorna, men delvis är det nog också uttryck för ett ganska mekaniskt motionerande; man motionerar i tid och otid. Ett råd som jag skulle vilja ge reservanterna är att de till nästa gång kanske ska satsa mer på kvalitet än kvantitet. Det finns alltså motioner som i första hand borde behandlas i ett annat sammanhang. Det har också gjorts eftersom de redan har blivit avslagna av riksdagen under det här riksdagsåret. Det är också skälet till att vi i utskottet har gjort en mycket summarisk behandling av dessa motioner. Däremot är de yrkanden som handlar om skrivelsen och diskussionen om hur vi ska utveckla uppföljningen och utvärderingen av den kommunala verksamheten väsentliga frågor i sammanhanget. I årets vårproposition redogörs för det fortsatta arbetet med en kommunal databas. En särskild utredare har tillkallats för att genomföra och utvärdera en utvidgad försöksverksamhet med en kommunal databas samt i samverkan med statistikansvariga myndigheter definiera, utvärdera och vidareutveckla kvalitetsmått för berörda kommunala verksamheter. Omkring 60 kommuner har valt att delta i försöksverksamheten, däribland min egen kommun Motala. Projektet med en provdatabas omfattar barnomsorg, skola, vuxenutbildning samt socialtjänst. Inriktningen på arbetet är att man fr.o.m. 2002 ska kunna presentera mått och nyckeltal i databasen. Fru talman! Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet reserverar sig, från olika utgångspunkter, angående kommunal ekonomi. Erfarenheterna visar att en socialdemokratisk ekonomisk politik gör kommunerna starkare än en borgerlig ekonomisk politik. Så snart vi hade fått Sveriges ekonomi på fötter började vi successivt höja statsbidragen. Sedan 1997 har tillskotten till kommunsektorn höjts med över 25 000 miljoner kronor. Hörde Per Landgren det? Jag skulle vilja säga till Per Landgren att den enda regering som direkt har dragit in pengar från kommunerna - det har jag sagt många gånger tidigare - är den borgerliga regeringen, som Även framgent fortsätter vår prioritering av den kommunala sektorn. Sammantaget höjs nivån på de årliga tillskotten till kommuner och landsting med ca Kristdemokraterna och Centerpartiet anser att kommunernas självfinansiering ska stärkas. I själva verket har den svenska kommunsektorn internationellt sett en hög grad av självfinansiering. Bara skatteintäkterna svarade 1999 för långt över hälften av kommunernas intäkter. Därtill kommer de generella statsbidragen, taxor, avgifter och annat. Vi gör även nu förändringar som gör att skattebasen ökar och statsbidragen i stället minskar, så det kommer att bli mer från skatteintäkterna. Kristdemokraterna och Folkpartiet vill ha en samlad statistik avseende vårdköer. Socialutskottet konstaterar i sitt yttrande till finansutskottet att Landstingsförbundet bedriver projektet Väntetider i vården. Jag vill särskilt understryka för Karin Pilsäter att det projektet syftar till att utveckla ett nationellt system för uppföljning och analys av väntetider. I vårpropositionen tar regeringen initiativ till att väntetiderna ska kunna kortas. När det gäller förslaget om ett kvalitetsinstitut är alla kommuner numera ålagda av staten att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar. Det är ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av skolplanen. Skolverket följer upp hur kommunerna efterlever denna skyldighet och har påtalat brister under de första år som skyldigheten funnits. Skollagskommittén, som ska slutredovisa sitt arbete i september 2001, har till uppdrag att bl.a. överväga hur skollagen bör utformas för att tydliggöra det kommunala ansvaret för utbildningens kvalitet och likvärdighet. Som utbildningsutskottet konstaterar har förslaget om ett nationellt kvalitetsinstitut avslagits av riksdagen flera gånger under senare år, senast hösten 2000. Inga nya skäl har framförts, varför utskottet anser att motionsyrkandet bör avstyrkas. Jag vill påminna om vår debatt för ett år sedan i den här kammaren då vi också behandlade ett yrkande om ett kvalitetsinstitut, ett yrkande som hade hunnit väckas fem gånger inom åtta månader. Min fråga till reservanterna var: Har man verkligen fört en fråga framåt om man ser till att den blir avslagen fem gånger under ett riksdagsår? Jag fick inget entydigt svar då. I dag är det bara Lena Ek och Centerpartiet som i denna fråga tror på upprepningens förtjänster. Moderaterna och Folkpartiet har var sin reservation om äldreomsorgen, bl.a. angående äldrepeng och avgifter. Socialutskottet säger i sitt yttrande att liknande motionsyrkanden nyligen har behandlats och avstyrkts. Vidare hänvisar socialutskottet till att regeringen i vårpropositionen aviserat att ett förbehållsbelopp ska införas i äldre och handikappomsorgen samt att kommunsektorn ska tillföras 650 miljoner kronor som kompensation för det föreslagna förbehållsbeloppet. Moderaterna och Folkpartiet har en reservation var om skatteplanering i kommunerna. Det har ju sagts här tidigare. Finansutskottet anser - och jag vill understryka det - att kommunala bolag ska behandlas på samma sätt som privata bolag. Utskottet anser inte att det är lämpligt att, som Folkpartiet vill, bestraffa kommuner när deras skatt eventuellt påverkas av lagliga transaktioner. Ett flertal reservationer innehåller yrkanden som är identiska eller i hög grad överensstämmer med yrkanden som riksdagen avstyrkt minst en gång under detta riksdagsår, varför jag inte närmare tänker gå in på dem. Däremot vill jag kommentera reservation 19 angående kommunalt självstyre. I denna framhålls att en förstärkt kommunal kompetens bör fastställas i regeringsformen. Konstitutionsutskottet hänvisar till att utskottet nyligen har behandlat frågan om en sådan ändring i regeringsformen och att riksdagen sagt nej till en ändring. Utskottet hänvisar till uttalandena i förarbetena till regeringsformen, att staten och kommunerna generellt sett samverkar på skilda områden och i olika former för att uppnå gemensamma samhälleliga mål och att det varken är lämpligt eller möjligt att dra orubbliga och preciserade gränser i grundlag kring en kommunal självstyrelsesektor. Det är viktigt att utvecklingen av den offentliga sektorn sker i samverkan mellan stat och kommun. Samtidigt kommer det alltid att finnas motstående intressen, och kommunernas frihetsgrader kommer därigenom att variera efter angelägenhetsgrad. Kravet på medborgarnas rättvisa och likvärdiga behandling, som vi som sitter här i riksdagen har ett alldeles särskilt ansvar för, är grundläggande samtidigt som den kommunala självstyrelsen representerar ett för folkstyrelsen centralt värde. I grunden handlar det om trygghet för individen. Det kommunala självstyret är ett medel. Det är inte ett mål i sig. Fördelningen av uppgifter mellan stat och kommun anges ytterst av riksdagen. Förhållandet mellan stat och kommun måste präglas av en helhetssyn där staten och kommunerna samverkar för att uppnå gemensamma mål. Jag vill särskilt ta upp och kommentera en sak. Jag skulle vilja rekommendera debattdeltagarna här att de under sommaren, i hängmattan eller på badstranden, läser protokollet från konstitutionsutskottets utfrågning den 1 februari i år som handlade om fördelning av den politiska makten och kommunal självstyrelse. Det ger en mycket bra och en vidare inblick i den här diskussionen. Jag tror att det skulle vara till nytta för oss alla om vi läste på det här. Sedan kan vi ta en ytterligare debatt om kommunal självstyrelse till hösten, som jag då ser framemot Fru talman! Till sist vill jag kommentera den moderata reservationen om utjämningssystemet, i vilken man bl.a. upprepar synpunkter som att det är grundlagsvidrigt, att det konfiskerar tillväxt m.m. Den 26 april i år var bl.a. Lennart Hedquist och jag med i en diskussion på Småkommunernas konferens i Bergs kommun under rubriken Är ett rättvist skatteutjämningssystem på väg att försvinna? Svaret, från mina utgångspunkter, var ett kraftfullt nej, men då utgick jag från att moderaterna inte får vara med och påverka systemet. Lennart Hedquist talade vid detta tillfälle inte lika högt om att systemet skulle vara grundlagsvidrigt eller perverst. Och det är kanske inte så konstigt, ty representanterna från de cirka hundra kommuner som ingår i SMÅKOM vet av egen erfarenhet vilken betydelse utjämningssystemet har för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting. Det handlar om att alla invånare i Sverige, från norr till söder, ska kunna få en bra skola, vård och omsorg. Den vanliga ensidiga kritiken från moderaterna angående utjämningssystemet var därför inte så gångbar och heller inte så tydlig vid detta tillfälle. Men vad moderaterna tycker i den här frågan vet vi. Det finns dock ett annat bekymmer, och här vill jag ställa en fråga till Lena Ek - var är Lena? I reservation 1 till FiU20, som ska behandlas i morgon, står något om ändrad kompensationsgrad. Centern har här skrivit på en fyrpartireservation, men jag undrar om Lena Ek vet vad hon har skrivit på. Betyder detta att Centern nu är beredd att gå med på att sänka utjämningsgraden? Det är i så fall mycket anmärkningsvärt och helt emot vad Centerpartiet hittills har uttalat. Kan Lena Ek ge ett besked? Lena Ek, som pratar om regionala klyftor och klyvning av landet, tänker sig nu tillsammans med moderaterna att försämra utjämningssystemet. Jag tror att kommunalrådet i Bergs kommun, som är en centerpartikollega till Lena Ek, skulle bli ytterligt bekymrad om han såg det här. Jag yrkar ännu en gång bifall till finansutskottets förslag och avslag på reservationerna.

Fru talman! Sonia Karlsson hävdar att jag ska läsa på. Om vi nu lämnar den typen av lite förnumstiga uppmaningar skulle jag vilja säga: Hur kan det vara så att Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Regeringskansliet är så oense om det faktiska nettobelopp som har hamnat i kommuner och landsting? Det är ju så. Sonia Karlsson var tillsammans med finansutskottet själv med på Kommunförbundet när vi gick igenom de här sakerna. Jag behöver inte beskriva vad som hände där mer än att säga att det fanns en uppenbar oenighet mellan Sonia Karlssons egna partikamrater i kommunsektorn och henne själv och den övriga gruppen. Vi kan inte ha en situation där staten, Kommunförbundet och Landstingsförbundet är oense om det faktiska utslaget. Regeringen och Sonia Karlsson talar om dessa 25 000 miljoner. Det låter ju mycket mer om man säger så. Sedan säger Kommunförbundet: Ja, men samtidigt har de successivt höjda egenavgifterna ätit upp detta - 18 miljarder ungefär. Vidare visar man att de ökade skatteintäkterna och statsbidragen har gått till finansiering av underskott, till löneökningar - framför allt eftersom verksamheten är så personalintensiv - etc. Vi kan inte ha den här typen av oenighet. Och tala inte om att läsa på! Det handlar om att läsa på även vad kommunsektorn säger.
Fru talman! Jag tyckte bara att Per Landgren kunde läsa den kommunala skrivelsen där det ändå visas hur pass mycket bättre kommunernas ekonomi nu håller på att bli. Det tycker jag ändå att man borde kunna understryka. Sedan är det ju också så att Kommunförbundet och Landstingsförbundet ska förhandla med staten, så ibland kan det vara sådana saker som kommer in. Men man kanske i stället ska ställa frågan: Hur hade det blivit om vi inte hade delat ut de här 25 800 miljoner kronorna - eller dryga 25 miljarderna, eftersom Per Landgren tyckte att det lät mer när man pratade om 25 800 miljoner? Jag tycker att det är den frågan man i så fall ska ställa sig. Det är självklart att 25 800 miljoner kronor har kommit till nytta i kommuner och landsting.
Fru talman! Självklart har jag inte ifrågasatt det. Sonia Karlsson lyssnar inte på vad jag säger, fru talman. Vad jag har sagt är att det är bättre att ha skattebaser med ett tillräckligt skatteunderlag - då blir nämligen kommunerna oberoende - än den här typen av statliga bidrag och urholkade skattebaser. Karlsson kanske inte erinrar sig s. 31 - att trenden beträffande skatteintäkterna både hos kommuner och landsting är sjunkande och statsbidragen ökande. Visst är pengar bra, men det ska vara pengar som är dynamiska i den meningen att de inte är statiska som statsbidragen är. De ska följa den ekonomiska utvecklingen, och det ska vara skattepengar. Man ska inte urholka skattebasen - ta med ena handen, som regering och riksdag faktiskt har gjort, och sedan ge med andra handen. Det är det som är problemet. Det handlar för min del inte om att läsa på i det här fallet. Det handlar om att läsa på tillräckligt mycket.
Fru talman! Skatteintäkterna för kommunerna år 1999 var 58 %, för landstingen 66 %. Statsbidragen var för kommunerna 13 %, för landstingen 7 %. Sedan hade de vissa intäkter för taxor, avgifter och specialdestinerade statsbidrag. Svenska kommuner och landsting har alltså en mycket hög egenfinansiering, dvs. skattefinansiering, som också kommer att öka eftersom vi nu gör vissa förändringar. Det är ju därför det generella statsbidraget sänks: just därför att vi går över till skatteintäkter i stället för statsbidrag.
Fru talman! Sonia Karlsson rekommenderade oss att läsa konstitutionsutskottets utfrågning om den kommunala självstyrelsen, och det kan jag också rekommendera att man gör. Den är i sig intressant. Det finns också väldigt många skrifter som kommunal självstyrelse, Sonia Karlsson. Men det viktiga beträffande kommunal självstyrelse är ju vad man gör, och regeringen inskränker ju alltmer den kommunala självstyrelsen. Så snart det dyker upp någon kommun som gör någonting som regeringen ogillar viftar man med lagstiftningsinstrumentet och säger: Aja baja, det här ska vi nog inte tillåta. Det är mot den bakgrunden jag ställer frågan: Vore det inte mer praktiskt för regeringen att avskaffa den kommunala självstyrelsen och inrätta statliga lokalkontor? Det är ju det som medborgarna ser att regeringen gör: Man inskränker den kommunala självstyrelsen. Jag kan däremot till fullo hålla med Karin Pilsäter när hon säger att det är viktigt att staten använder sitt instrument för att tillförsäkra en rimlig individuell självstyrelse. Den kommunala självstyrelsen får ju inte gå ut över den individuella självstyrelsen. När det sedan gäller utjämningssystemet har Sonia Karlsson tydligen ett selektivt minne. När jag berättade för Småkommunerna hur systemet slog för t.ex. Älmhult mötte jag närmast en chock över hur perverst tillväxtfientligt systemet faktiskt är. Sedan är det en annan sak: Sonia Karlsson försöker ibland sprida föreställningen att jag skulle vara emot kommunal skatteutjämning. Självfallet är jag inte det. Jag står för vad mitt parti säger i den frågan. Kommunal skatteutjämning är viktig, men man måste ha ett system som är grundlagsenligt och som inte är perverst tillväxtfientligt. Slutligen pratade Sonia Karlsson en del om kommunal skatteplanering. Jag vill ställa frågan om Sonia Karlsson anser det tillfredsställande med alla dessa skattetvister mellan skatteförvaltningar och kommuner. Det måste bli ett slut på detta, och man måste ha tydliga regler om vad som gäller även i kommunerna.
Fru talman! Lennart Hedquist pratar om kommunal självstyrelse. Läser man moderaternas motion kan man se att ni först vill ta bort flera saker som kommunerna nu bestämmer om - nationell skolpeng, allmän försäkring och flera andra saker. Sedan säger ni att det som blir kvar, det får utgöra kommunal självstyrelse. Ni är också emot kommunala bolag, som definitivt ligger inom det område som kommunerna har sin alldeles egna rätt att bestämma om. Det här är verkligen att både ge och ta. Den här gången var det Älmhult. Vid en tidigare debatt använde Lennart Hedquist Malå som exempel. Från stackars Malå hade flyttat ut arbetslösa ungdomar. Kommunen hade fått en extra skattetillväxt som sedan gick förlorad. I en kommande debatt kunde jag påvisa att Malå i utjämningssystemet för 2001 faktiskt hade fått mer pengar. Det kan vi nog diskutera. Det gläder mig att Lennart Hedquist uppskattade protokollet från konstitutionsutskottet. Jag ser fram emot ytterligare diskussioner.
Fru talman! Jag dristar mig att tala för min kollega Det tycks vara svårt att hålla sig till skrivelsen om den kommunala sektorn även för Sonia Karlsson eftersom hon börjar diskutera en reservation i ett betänkande som vi ska debattera i morgon. På s. 231 i det betänkandet står det - om man ska märka ord är det bra att märka rätt ord - att i ett reformerat system måste denna s.k. pomperipossaeffekt avskaffas. Så var det bra med den saken. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att utveckla skrivelsen. Där tycker jag inte att Sonia Karlsson visar riktigt de framfötter i utskottsarbetet som hon låter påskina. Angående alla de förslag som vi har lagt fram om nya saker och förändringar i redovisningen skriver finansutskottet att finansutskottet ställer sig bakom utbildningsutskottet, att finansutskottet inte gör några andra bedömningar än vad som framförts i socialutskottet, att finansutskottet håller med socialutskottet osv. Läser man vad utbildningsutskott och socialutskott anför framgår det att de inte ser någon anledning att ändra uppfattning. Det finns alltså ingen analys eller diskussion från vare sig de andra utskottens majoriteter eller från finansutskottets majoritet kring de frågor vi begär ska tas med i kommande skrivelser. Därför vore det på sin plats om Sonia Karlsson nu använde en stund av sin replik för att klargöra hur hon egentligen ser på oppositionens bidrag till nya förslag i skrivelsen om kommunala sektorn.
Fru talman! Jag tycker ändå att det är synd att Lena Ek inte är här, men jag är tacksam för att Karin Pilsäter tog upp frågan. I reservationen i morgondagens betänkande FiU1 står det att utjämningssystemets nuvarande tekniska konstruktion leder till oönskade effekter. Det beror på de länsvisa skattesatserna och kompensationsgradens nivå. Det går inte att tyda på något annat sätt än att man vill förändra utjämningsgraden och kompensationsnivån. Det är helt solklart. Det är anmärkningsvärt därför att Centern både i november och december förra året skrev att det är oacceptabelt med någon annan nivå. Det var därför jag ställde min fråga. De yttranden vi har fått från socialutskottet, utbildningsutskottet och konstitutionsutskottet, Karin Pilsäter, beror på att de handlägger de frågorna. Inledningsvis sade jag att utskotten har behandlat många av dessa motionsyrkanden flera gånger. Det är väl därför som det blir mindre text. När det gäller tillgänglig statistik från Landstingsförbundet för att analysera vårdköerna har regeringen tillfört extra pengar för att korta av köerna.
Fru talman! Jag ska inte fortsätta diskussionen om finansutskottets betänkande för i morgon, men jag kan konstatera att Sonia Karlsson sannerligen inte är ensam om att inte ha förstått den tekniska bakgrunden till att pomperipossaeffekterna uppstår. Det är ett konstaterande av hur det går till. Det finns många olika sätt att tekniskt förändra detta. Vi är överens om att vi vill ha bort de s.k. pomperipossaeffekterna. Det går att göra på flera olika sätt. Så kan vi lägga den frågan åt sidan. Det är lite tråkigt att ni inte ser mer seriöst på förslagen. T.ex. har socialutskottet avstyrkt yrkanden om att det ska finnas fler privata vårdgivare och mer mångfald. Vidare skriver utskottet att det - underförstått - inte behöver tas fram statistik om befintliga vårdgivare. Det håller ni med om. Det finns ett yrkande om att ta fram information om hur det är med det kommunala skolvalet. Det yrkandet är inte ens omnämnt eller kommenterat av utbildningsutskottet. Finansutskottet ger som svar på det yrkandet att utskottet håller med utbildningsutskottet, dvs. håller med om att tiga. Det kallar jag inte för att ta diskussionen om utvecklingen av skrivelsen om utvecklingen inom den kommunala sektorn riktigt på allvar - trots allt. Vi kanske inte skulle behöva väcka motioner flera gånger om samma sak om majoriteten visade att man är beredd att inte bara läsa innantill utan även att ägna någon liten halv kvart åt att tänka efter om det ligger någonting i förslagen. Sonia Karlsson kanske i sak kan förklara vad det är för fel på idén att vi alla i Sverige skulle kunna få veta om den lagstiftning som Göran Persson som skolminister genomdrev fungerar, dvs. att barn ska ha rätt att välja mellan olika kommunala skolor.
Fru talman! Vi i riksdagen fattade beslut förra året om att förändra de pomperipossaeffekter som Karin Pilsäter hänvisar till. T.o.m. expertutredningen, som i och för sig ville ändra på utjämningssystemet, skriver att riksdagen har fattat beslut och att sådana effekter inte finns längre. Däremot tycker man att det är ett krångligt system, men vi har fattat beslut. Det är en ändring av kompensationsgradens nivå. På sikt är det bra att jämföra privat och kommunal vård. Just nu håller vi på att bygga upp en databas för att ha möjlighet att kunna jämföra mellan kommunerna i landet, ta fram bra kvalitetsmått, få en diskussion om skola, vård och omsorg, kostnader osv. I förlängningen leder det till att vi kan göra andra jämförelser.

Fru talman! Jag ska yrka bifall till förslaget i betänkandet. Jag ska i likhet med Sonia Karlsson beklaga att jag fortfarande inte ser Lena Ek i salen. Jag får ställa frågorna till protokollet och hoppas på att hon återvänder till statsrådet Lövdéns anförande. Den debatten kan tas då. Jag tänkte börja med att citera ur Lena Eks reservation nr 2: "Det är därför nödvändigt att försvara de grundläggande principerna i skatteutjämningssystemet. Oönskade effekter som följer av systemets nuvarande tekniska konstruktion får inte tillåtas rubba grundvalarna för utjämningssystemet." Lennart Hedquist sade tidigare i debatten att utjämningssystemet är perverst, grundlagsstridigt och bör snarast bytas mot ett nytt system. Han tänker votera på reservation 20. Den stora paradoxen är sedan - och det har Sonia Karlsson redan varit inne på - att Lena Ek, Lennart Hedquist, Karin Pilsäter och Per Landgren har skrivit en gemensam reservation till morgondagens budgetbetänkande, där det står att utjämningssystemet måste reformeras. Dessa partier - Centerpartiet och Moderaterna - ska reformera det här systemet! Det är så att man skulle vilja gratulera Centern och Moderaterna att de har lyckats med konststycket att skriva ihop sig i denna fråga. Jag blir oerhört nyfiken på hur förslaget ska se ut. Det finns ett någorlunda konkret förslag, nämligen det som presenterades i mars av Lennart Hedquist och hans moderata kolleger. Förslaget innebär konkret att i storleksordningen 90 % av 450 miljoner kronor, betalat av alla räknat per invånare, omfördelas till förmån för nio kommuner i Storstockholmsområdet. 245 miljoner kronor hamnar i Stockholm, 40 miljoner kronor i Täby, 32 miljoner kronor i Lidingö och 9 miljoner kronor i Danderyd. Jag upprepar återigen att Lena Ek inte är här, men jag vill väldigt gärna höra Lena Eks kommentar till frågan om det kluvna Sverige. Är det den typen av förslag det handlar om, eller är det kanske rentav förslag åt ett helt annat håll? Det finns också en paradox i den moderata argumentationen. Man vill ge incitament till tillväxt. Det låter ju bra. Tror ni moderater att det är kommuner och landsting som skapar tillväxt? Jag trodde att den moderata filosofin i grunden var att det är företagen och kapitalismen som skapar incitament och tillväxt. Ni vill ju, som jag har förstått det, avlöva all kommunal näringspolitik och framför allt landstingsnäringspolitik. Ni kanske menar något helt annat med tillväxt? Täby t.ex. tappade ju 212 invånare 1999 och 356 invånare år 2000. Hur gick det till? Jag tror att en huvudförklaring är att man ju inte bygger för unga människor, man bygger inte för lågavlönade. Man försöker på olika sätt bli av med arbetslösa och underprivilegierade människor. Därmed skapar man tillväxt i den meningen att man koncentrerar kommunen till den välbeställda moderatröstande höginkomsttagarkategorin. Därmed kanske totalinkomsten ökar, men befolkningen minskar. Är det det som är rekommendationen till de fattiga kommunerna? Alla ska nu bedriva sådan moderat tillväxtpolitik. Då får man exportera de arbetslösa och oönskade till andra länder. Per Landgren efterlyste Vänsterpartiets syn på kommunalt självstyre. Vi är principiellt starka anhängare av principen om kommunalt självstyre. Jag vill passa på att säga att jag blir något oroad av en del av de tongångar som på senare tid hörts från bl.a. statsministern både när det gäller det regionala och det kommunala självstyret. Jag och Vänsterpartiet är också starka anhängare av individuell frihet. Kommuner har rätt att driva högerpolitik, om de har valt en sådan majoritet.

Det måste finnas en rimlig möjlighet för denna riksdag att ta beslut som påverkar sådant beteende. Självklart har det kommunala självstyret sina gränser på samma sätt som den fria individen i t.ex. äktenskapet har sina gränser. Jag ska inte fördjupa mig i den katolska lagstiftningen, som Per Landgren kanske skulle vilja ha en del av. Det finns ju länder i södra Europa med en lagstiftning som i princip ger mannen all makt över ekonomin. Jag hoppas inte och tror inte att det är den typen av lagstiftning som Per Landgren skulle vilja tillämpa på alla nivåer. Till sist vill jag säga några ord till kommunminister Lövdén. Sonia Karlsson säger, med rätta, att kommunsektorn har fått ett antal miljarder på senare år. Det är ju bra. Vi vänsterpartister tar åt oss lite av äran för det. Vi har varit pådrivande för detta. En del av det som står i den kristdemokratiska reservationen är faktiskt sant. Kommuner och landsting tappade mer pengar än så under första halvan av 1990-talet och fram till 1996-1997. Fortfarande ligger den samlade resursmängden lägre. Jag vet att det beror på den djupa krisen bl.a. Fortfarande är den kommunala konsumtionstillväxten lägre än den allmänna ekonomiska tillväxten. Det betyder att kommuner och landsting stadigt tappar andel av den samlade ekonomin. Samtidigt har vi den välkända effekten att produktivitetsutvecklingen är snabbare i framför allt industrin och delar av den privata tjänstesektorn. Därmed får man ett behov av att ha likvärdiga förhållanden att tillföra ökande andelar till kommuner och landsting. Jag skulle vilja höra kommunministern problematisera detta och gärna säga någonting om behovet av att vi i nästa års budget och åren framöver tillskjuter mera resurser till kommuner och landsting. Det räcker inte med enbart resurser. Det krävs också strukturella reformer. Jag skulle vilja höra kommunministern säga något, gärna med darr på stämman, om hur oerhört viktigt det är att vi får mer resurser till kommuner och landsting.
Fru talman! Jag ska uppehålla mig kring frågan om tillväxt. Tillväxten skapas ju av människor och företag. Om man ser det ur kommunalt perspektiv genererar tillväxt också kostnader. I regel måste man få ökade utgifter för att åstadkomma tillväxten, och det borde i sin tur leda till att man får tillbaka det i form av ökade intäkter. Det stora problemet med dagens utjämningssystem, som det är konstruerat, är att om en kommun investerar i att underlätta tillväxt och få människor och företag som generar tillväxten, går kostnaderna på kommunbudgeten men man får inte behålla intäkterna. Jag har tagit det mycket konkreta exemplet med Älmhults kommun i år. Det finns andra kommuner som är motsvarande exempel det senaste året. Det finns, som Johan Lönnroth vet, exempel föregående år. Det finns kommuner som får tillväxt på andra grunder. Johan Lönnroth har nämnt att effekten av regeringens segregationspolitik ger sådana effekter i t.ex. Täby och Danderyd. I grunden vill jag påtala att det går att skapa ett fungerande skatteutjämningssystem där man utjämnar för struktur och skattekraft och samtidigt stimulerar tillväxt. Dagens system är starkt tillväxtfientligt samtidigt som det strider mot den svenska grundlagens lydelse.
Fru talman! Är det regeringens segregationspolitik som har åstadkommit problemen i Täby och Danderyd? Hörde jag rätt? Är inte Lennart Hedquist överens med mig om att en orsak till att Täby har tappat folk är att man inte bygger för unga och att man försöker organisera kommunen så att man ytterligare koncentrerar höginkomsttagarna dit? Det är väl inte särskilt dyrt, Lennart Hedquist? Kostar det en massa pengar att inte bygga för unga och arbetslösa? Det är väl tvärtom ganska billigt? Det är just den typ av kommun ni vill ge mer pengar. I ert förslag vill ni sätta in mer i denna kommun, som ytterligare koncentrerar sin befolkning till höginkomsttagare. Det är fullständigt obegripligt. Tala inte om Älmhult. Tala om Täby, och tala om för mig varför Täby ska ha mer pengar - en kommun som satsar på att ytterligare bidra till segregationen genom att se till att enbart höginkomsttagare blir kvar.
Fru talman! Johan Lönnroth skulle kunna besvara frågan: Varför får inte Älmhult behålla de pengar som är genererade där på grund av att de vanliga arbetarna fick högre lön 1999? Om vi återgår till Täby och Danderyd vill jag säga att effekten där mycket tydligt är en effekt av regeringens segregationspolitik. I de kommunerna har man taxeringsvärden och boendeskatter som blir så höga att människor med vanliga inkomster inte har råd att bo kvar i kommunerna. Man flyttar ut och säljer till andra bättre bemedlade människor. Skattekraften stiger av den anledningen. Kommunalråden i både Täby och Danderyd har påtalat att den ökande skattekraften i de här kommunerna är en effekt av den politik som regeringen har drivit. Det har ökat skattekraften i de kommunerna väldigt starkt de senaste åren. Det är en segregationspolitik som ligger bakom det. Sedan är det en annan sak att vi nu samtidigt har ett skatteutjämningssystem som fungerar så att ju fler höginkomsttagare som flyttar till Täby och Danderyd, desto sämre blir respektive kommuns ekonomi, eftersom de då får betala ännu mer till det inomkommunala utjämningssystemet.
Fru talman! Jo då, fastighetsskatten kan ha sina problem för låginkomsttagare som bor i områden där taxeringsvärdena stiger. Jag förnekar inte det. Det är därför som vi nu förhoppningsvis äntligen har förhandlat fram den här begränsningsregeln, för att åtminstone mildra de problemen. Lennart Hedquist kan inte på allvar hävda att grundorsaken till det förhållandet att vissa kategorier är koncentrerade till moderatledda kommuner skulle vara regeringens segregationspolitik och fastighetsskatten. Kan Lennart Hedquist åtminstone inte erkänna att det bidrar något att man över huvud taget inte satsar på att organisera kommunen så, på att bygga bostäder för unga människor, t.ex. billiga hyresbostäder? De moderata kommunpolitikerna vill ha sitt eget lilla överklassgetto, om jag nu ska använda ett starkt ord. Det är den grundläggande förklaringen. Det är den typen av kommuner som ni vill gynna. Det är klar och skär, gammal klassisk högerklasspolitik. Det är det som det handlar om i praktiken.
Fru talman! Johan Lönnroth blir fångad av sin egen retorik, när han försöker konfessionalisera lagstiftningen och skrämmas med katolsk lagstiftning. Vad är det för lagstiftning Johan Lönnroth vill driva fram då? Är det hednisk lagstiftning? Är det lagstiftning med syndikalistiska stänk eller marxistiska stänk? Så kan vi ju inte hålla på. Sedan vänder Lönnroth plötsligt och säger att en del i vår reservation om kommunalekonomi faktiskt är sant. Det var ju fascinerande! Han använder i stort sett den argumentering som naturligtvis är förankrad i Kommunsverige och Landstingssverige, och så vill han att ministern ska problematisera det. Men ni är ju själva med där! Johan Lönnroth säger, fru talman, med darr på stämman ungefär att ministern väl kan tillskjuta resurser. Det är inte det som är problemet. Problemet är att också ni i Vänsterpartiet undergräver kommunsektorn genom att urholka skattebasen. Sedan kommer ni med stora fanfarer över statsbidrag. Om ni på allvar menar något med kommunal självstyrelse handlar det om att i långt större utsträckning än nu vara ekonomiskt oberoende. Hur kan man förena självstyrelse med ekonomiskt beroende, Johan Lönnroth? Lämna retoriken och kom in på sakfrågan!
Fru talman! Jag får nog säga att höjdpunkterna i retorisk talekonst brukar kristdemokraterna stå för, inte bara Alf Svensson utan också andra. Jag sade - och det står jag fast vid - att det är sant som det står i den passage i den kristdemokratiska reservationen som handlar om att det inte minst var genom egenavgifterna som mycket pengar berövades kommuner och landsting. Det har också vi vänsterpartister hävdat länge. Det handlar om historien. Det handlade också om tiden före 1994, då vi var med om en del uppgörelser om budgetsanering. Det som är retoriken, och det som jag inte på något sätt ställer upp på i den kristdemokratiska politiken och i reservationen, är att det inte finns någon substans i kritiken. Ni har ju själva en politik som i grunden ligger ganska nära den moderata. Det är inte så att kommuner och landsting eller vården skulle tillskapas några fler resurser med kristdemokratisk politik. Det är en ren och skär anka. Så är det inte. Men den debatten får vi väl fortsätta vid något senare tillfälle.
Fru talman! Det där var ju ett bevis på det jag talade om, dvs. ganska tom retorik. Men det kan vi käbbla om. Jag tror inte att Johan Lönnroth har läst vår motion - det låter inte så. Vad är ni faktiskt beredda att göra för att stärka den kommunala självstyrelsen? Johan Lönnroth tror på den, men han har inte definierat den. Han har inte gett någon ideologisk motivering. Det kanske är mycket att kräva av Johan Lönnroth, när han vill bråka med moderaterna om utjämningssystemet. Vad är ni beredda att göra? Jag hävdade en sak. Jag kom med påståendet att man inte kan ha självstyrelse utan en högre grad - egentligen absolut, naturligtvis - av ekonomiskt oberoende. Nu ser vi en trend där det ekonomiska beroendet av staten ökar. Ni säger att ni är för kommunal självstyrelse men säger sedan inte ett ord om vilken strategi ni har för att stärka den. Någon harmoni finns det väl med Johan Lönnroths partikamrater ute i landet som ändå driver tanken på kommunal självstyrelse. Upp till bevis nu, Lönnroth!
Fru talman! Det grundläggande för ekonomiskt oberoende för kommunerna, möjligheten att bygga den kommunala välfärden, är skattebasen, att man kan få behålla en stor och stark skattebas. För det är den fulla sysselsättningen grundläggande, att vi klarar sysselsättningsmålet och att vi långsiktigt klarar oss upp till full sysselsättning. Jag kan gärna vara självkritisk; jag tycker inte att vi har kunnat åstadkomma tillräckligt mycket pengar till kommuner och landsting, och vi måste i nästa års budget se till att det tillförs mera pengar till kommuner och landsting. Men jag tror faktiskt att mina partikamrater men också väldigt många andra, framför allt alla de i norra Sverige som bor i kommuner som i dag har problem, vet - även om de är kritiska - att Per Landgren tillsammans med Lennart Hedquist och deras kamrater kommer att sänka skatterna, kommer att beröva dem skattebaser, kommer att flytta pengarna till Danderyd och Täby och att de fattiga kommunerna kommer att förlora på det. Det vet större delen av svenska folket, förhoppningsvis också i nästa års val.

Fru talman! Det har varit en något spretig debatt, som har handlat om väldigt många olika ting. Jag ska försöka, även om jag säkert inte kommer att klara av det, att uppehålla mig vid de frågor som tas upp i skrivelsen. Skrivelsen är ett viktigt instrument för just det Karin Pilsäter tog upp i debatten, nämligen behovet av att kontinuerligt utvärdera och följa utvecklingen i den kommunala sektorn. Det är inte ett självändamål i sig, utan det beror på att vi på det nationella planet sätter upp tydliga mål för välfärdspolitiken. Då måste vi naturligtvis också kunna mäta och stämma av det mot utvecklingen i kommunerna och landstingen - de kommuner och landsting som har i uppgift att utföra och som utför det allra mesta av välfärdsarbetet i Det är också viktigt att se vad det handlar om. Det handlar ytterst inte om någon sorts teknik och någon sifferexercis, utan det handlar om att vi ska se till att alla människor har möjligheter till bra offentlig service, skola, sjukvård, bra barnomsorg och äldreomsorg. Kontinuerligt uppföljningsarbete är i det sammanhanget av stor betydelse. Jag har också ambitionen, liksom regeringen, att förbättra och förfina instrumenten för uppföljning och kunna göra det tydligare hur verksamheten fungerar i relation till de mål som riksdag och regering sätter upp. Huvudprinciperna för den generella välfärden är att den ska fördelas efter behov och inte efter ekonomiska resurser. Därför ska ansvaret för människors grundläggande sociala rättigheter även i framtiden åvila det offentliga. Det är en ingång i inledningen till den skrivelse som vi har överlämnat till riksdagen. Under 90-talet och framåt har andelen entreprenader och privata lösningar i kommuner och landsting ökat. På en del håll har det tillfört ett mervärde till den offentliga servicen. Ökad valfrihet och alternativa driftsformer får dock aldrig genomföras till priset av vidgade klyftor och ökad segregation. Det är också en viktig utgångspunkt. Ett system där vinstintresset tar överhand leder till en utarmning och försvagning av kvaliteten i verksamheten. I ett sammanhållet välfärdssystem har alla intresse av att verksamheten och kvaliteten är så bra som möjligt. Det skapas en garanti för att också de mest utsattas intressen tas till vara. Det är en viktig utgångspunkt för socialdemokratin och regeringens inställning till utvecklingen av välfärdssamhället. Vaktslåendet och bevarandet av det generella välfärdssystemet är ett fundament. Fru talman! Vi kan i den skrivelse som avgivits till riksdagen notera att kommuner och landsting har gått från mycket kraftiga underskott till en avsevärt förbättrad ekonomisk situation. Resultatet år 2000 beräknas till 9,2 miljarder för kommunerna. Det ser något dystrare ut för landstingssektorn. De ekonomiska problemen är generellt svårare inom landstingssektorn. Jag återkommer till det. Vi kan också se att alltfler kommuner och landsting bedömer att de kommer att nå ekonomisk balans senast 2002. I våras bedömde 269 kommuner och 18 landsting att de kommer att nå det målet 2002. Det är också påtagligt att situationen i kommunsektorn avsevärt har förbättrats. Vilka är då förklaringarna till det? Förklaringen är den samhällsekonomiska utvecklingen, till följd av den ekonomiska politiken som vi under ett skede av 90-talet bedrev i nära samverkan med Centern och som vi under de senaste åren bedrivit tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Den ekonomiska politiken med stark tillväxt och ökad sysselsättning har inneburit att de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting förbättrats. Det syns väldigt klart på kommunsektorns skatteintäkter, Per Landgren. De har ökat med 70 miljarder sedan 1996. Sett i relation till statsbidragsökningen på 24 miljarder har tre fjärdedelar av resurstillväxten i kommun och landstingssektorn motsvarats av ökade skatteintäkter. Det är sysselsättningen, att fler finns i jobb och att arbetslösheten sjunker, som nu genererar kraftigt ökade skatteintäkter i kommunsektorn, precis som i den statliga sektorn. Det finns också en annan förklaring, som vi ibland bortser från i debatten. Sysselsättningsutvecklingen och den sjunkande arbetslösheten leder också till att kostnaderna för socialbidrag reduceras kraftigt. De reducerades med 9 %, 1 miljard kronor, år 2000 i förhållande till 1999. Jämfört med 1997 innebär det en minskning med nästan 3 miljarder i socialbidragskostnader för kommunerna. Det är resurser som kan användas till andra viktiga kommunala ändamål. Framför allt har den utvecklingen betytt oerhört mycket för många människor som har fått ett jobb och blivit oberoende av socialbyråerna. Den positiva ekonomiska utvecklingen i kommunsektorn ger nu också klara effekter. Sysselsättningen ökar i kommunsektorn. De siffror som redovisas i skrivelsen är snarast en underskattning, eftersom det har skett en ökning av antalet anställda i kommunala entreprenader under senare år som inte kan avläsas i statistiken. Det ger också effekter i form av kvalitetsförbättringar. Vi har pekat på några sådana i skrivelsen: ökad personaltäthet på fritidshemmen, fler kommuner jobbar med kvalitetsarbete i äldreomsorgen, Kunskapslyftet, att fler går vidare till högskola efter avslutad gymnasieutbildning. Det är några exempel på kvalitetsförbättringar när det gäller kommunala verksamheter. Det ska också konstateras att skrivelsen visar på andra saker. Den visar på att vi inte har klarat kapaciteten inom primärvården, att vi fortfarande har brister i utbyggnaden av särskilt boende inom äldreomsorg, att personaltätheten i skolan är otillräcklig. Det är därför som regeringen, tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet, har gjort och gör stora insatser de kommande åren riktade till sjukvården, primärkommunernas äldreomsorg, psykiatri och till skolan, för att lyfta de områden där det fortfarande finns eftersatta behov. Lennart Hedquist och Per Landgren säger å ena sidan att det finns brister. Men era förslag spretar åt olika håll. Ni har ju ambitionen att ta över regeringsmakten. Moderaterna föreslår neddragningar av statsbidragen till kommun och landstingssektorn med 141⁄2 miljarder kronor. Moderaterna motiverar det rått med att skatteintäkterna ökar så kraftigt i kommunsektorn så man inte behöver ökade statsbidrag. Kristdemokraterna redovisar också ett budgetalternativ som innebär minskade statsbidrag till kommunsektorn på några års sikt, inte i samma storleksordning som moderaterna, men trots allt. Samtidigt säger ni, framför allt Per Landgren, att det finns brister på olika håll. Där har ni prioriterat minskade skatteinkomster framför viktiga välfärdssatsningar. Per Landgren pratar om att skatteinkomsterna måste ökas när man står på egna ben. Men här i Stockholmsregionen sänker ni skatteinkomsterna genom att reducera både landstingsskatt och kommunalskatt i Stockholms kommun, tillsammans med moderaterna. Det får vara någon logik i argumentation. Fru talman! Låt mig även kommentera Johan Lönnroths fråga om hur jag ser på den kommunalekonomiska utvecklingen under de kommande åren, om det inte finns behov av ökade satsningar. Låt mig problematisera det något. Jag kan se behov av ökade satsningar för att klara välfärden i de delar av landet som har en fortsatt svag utveckling. Det drar starkt i vissa delar av landet, så starkt att man t.o.m. anser sig ha råd att sänka skatten. Det finns delar av landet som det inte går så bra för. Jag kan säga att jag känner oro för utvecklingen framöver. Vid sidan av att slå vakt om ett långtgående utjämningssystem kan jag se behov av att hitta andra instrument för att möta tappade skatteinkomster och minskade statsbidrag som följer av att befolkningen minskar. Jag tycker att Lena Ek ska kommentera det efter den tidigare debatten. Jag vill göra ytterligare en reflexion med anledning av vad Johan Lönnroth säger. Det finns under de kommande åren ett perspektiv där de demografiska förändringarna inte slår igenom så kraftigt. Men under perioden 2015-2030 ökar antalet äldre oerhört kraftigt. Det kommer att finnas 700 000 fler svenskar över 65 år 2030. Här tornar upp sig en stor utmaning för oss, personalförsörjningsmässigt men också resursmässigt för att klara vård och omsorg för en växande äldre generation i Sverige. Ökade insatser för de delar av landet som har kvarstående problem är en angelägen fråga att vi borrar lite mer i, tänker lite mer kring och försöker att hitta instrument för. Det finns problem regionalt, som Lena Ek säger. Jag ska kommentera det lite grann. Jag ser också problem när det gäller de sociala klyftorna i storstadsområdena. Det olyckliga för Lena Ek är att hon företräder ett parti som säger sig vilja samarbeta med Moderaterna i regeringsställning. Fokuserar man på regionala klyftor och sociala klyftor är Moderaterna inte en lämplig partner att hålla i handen om man vill göra något åt problematiken. När det gäller de regionala klyftorna behövs inte bara insatser för att hjälpa kommunerna. Det är inte bara kommunala skatteutjämningssystemet och hållfastheten i och vaktslåendet om det. Det handlar också om mer offensiva regionalpolitiska insatser och infrastrukturinsatser. Där kommer regeringen i början på hösten att presentera både en regionalpolitisk proposition och en infrastrukturproposition. Det handlar om att utveckla landets mindre och medelstora högskolor och fortsätta satsningen att skapa tillväxtmotorer runtom i Sverige. Det handlar om att genomföra de regionala tillväxtavtalen. Det handlar naturligtvis om att fortsätta arbetet med kommuner som har problem via Kommundelegationen och Bostadsdelegationen. Ett instrument som har diskuterats väldigt mycket under debatten här är utjämningssystemet. För mig är det kommunala utjämningssystemet klassisk fördelningspolitik. Det är ett grundläggande verktyg för att överbrygga klyftor såväl mellan människor i landet som mellan regioner. Invånarna i Botkyrka skulle ha behövt betala 38 kr för att få ut samma service som Danderydsborna hade behövt betala hälften för. Jag förstår att Moderaterna och även i viss mån Kristdemokraterna har problem när man konfronterar dem med de siffrorna. Det gäller självklart också den kommunala utjämningen. Det förslag som Lennart Hedquist har presenterat får just de effekter som Johan Lönnroth har påvisat. Man tar från landet i övrigt och ger till ett antal Stockholmskommuner. Men det är inte riktigt samma dramatik som i den politik som moderaterna i Stockholm förespråkar. Där sägs att varje stockholmare betalar 2 000 kr, eller vad det nu är, till landets övriga kommuner. Jag skulle vilja att Lennart Hedquist, som ändå framstår som en seriös politiker, klart från talarstolen i dag tar avstånd från det agerande som moderaterna i Så till Lena Ek. Jag efterlyste ett klargörande från Lena Ek om utjämningssystemet mot bakgrund av den debatt som har varit om det betänkande från finansutskottet som jag tror kommer att behandlas i morgon. Det har traditionellt funnits en väldig samsyn mellan Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet kring utjämningssystemet. Det skulle vara utomordentligt olyckligt och skicka fel signaler till landets kommuner om vi bryter upp den samsynen. Ett klargörande på den punkten leder åtminstone till att det blir klart för landet att Centerpartiet står bakom utjämningssystemet. Det blir inte klarare för landet vad som skulle hända vid ett eventuellt borgerligt regeringsinnehav. Den förvirringen och osäkerheten får vi leva med, precis som på många andra områden. Det finns ju inget klart borgerligt regeringsalternativ för hur vi ska hantera frågor som har bärighet på kommunsektorn. Fru talman! Införandet av det kommunala utjämningsystemet var tillsammans med införandet av de generella statsbidragen en viktig del i att stärka just det kommunala självstyret, som här har diskuterats. Det finns en stark koppling mellan kommunernas ekonomiska förmåga och möjligheten att upprätthålla ett levande kommunalt självstyre. Medborgarnas tilltro till det kommunala självstyret är beroende av att de upplever sig rättvist och likvärdigt behandlade jämfört med invånarna i andra kommuner och landsting. Det är beroende av att de upplever att de kan få tillgång till vård, skola och omsorg på någorlunda likvärdiga villkor i hela landet. I så fall försvagas den kommunala självstyrelsen, den kommunala demokratin och den generella välfärden. Jag är en varm anhängare av det kommunala självstyret. Men gränserna för det kommunala självstyret är inte en gång för alla givna och kan aldrig så vara. Socialdemokraterna har i regeringsställning under 90-talet drivit på en utveckling av det kommunala självstyret. Kommunaliseringen av skolan, utjämningssystemet och de generella statsbidragen är två exempel på hur ramarna för det kommunala självstyret har vidgats. Ibland kan faktiskt kravet på kommunalt självstyre stå i motsats till kravet på rättvis och likvärdig behandling för alla oberoende av bostadsort. Det kan tolkas som ett långtgående ingrepp i kommunernas självbestämmanderätt. Men om jag har förstått saken rätt finns det en ganska bred politisk majoritet i riksdagen - och jag tror att den omfattar t.o.m. moderaterna - som tycker att det är bra att vi lägger fast en maxtaxa och ett förbehållsbelopp i Sveriges riksdag som ska gälla för alla i Sverige. Det är ett typiskt exempel på att det från tid till annan kan finnas frågor där riksdagen lägger högre prioritet vid likvärdighet, rättvisa och likabehandling och sätter det framför kommunernas rätt att själva bestämma över verksamheten i den enskilda kommunen. Det kommer alltså alltid att finnas olika intressen mellan staten och kommunerna. Kravet på rättvisa för medborgarna och likvärdig behandling är och ska vara grundläggande. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om den kommunala självstyrelsen.

Fru talman! Ju längre debatten framskrider, desto tydligare blir det att det inte bara är svårt att hålla sig till dagens ämne inom den kommunala ekonomin - det är också svårt att hålla sig till den kommunala ekonomin och det är dessutom svårt att hålla sig till riksdagens plenisal. Vi halkar i stället ut i stadsfullmäktige i Stockholm och annat. Jag tänkte försöka hålla mig till både rätt plats, rätt dag och rätt ämne - om statsrådet ursäktar mig denna min begränsning. Det står så här i skrivelsen: Resurser ska fördelas efter behov, ej resurser, och därför ska det vara ett offentligt ansvar att garantera dessa rättigheter. Detta är någonting som jag tycker är bra att vi är överens om. Det ska vara utgångspunkten för diskussionen om den kommunala servicen. Men så kommer det någonting helt annat, nämligen ett påstående från statsrådet Lövdén: Om det finns ett vinstintresse så urholkas dessa rättigheter. Det är inte en åsikt, utan ett påstående. Jag undrar vad det finns för fakta och belägg för att det är på det viset. Och framför allt undrar jag varför ni är så rädda för att ta fram dessa fakta och belägg i skrivelsen. Om man gjorde såsom vi har föreslagit och jämförde exempelvis offentligt och privat driven vård så skulle detta, om ni har rätt, framkomma i jämförelserna. Därför undrar jag om ni inte vill ta med det i redovisningen. Den andra frågan gäller skolan. Här står det att mångfald, valfrihet och alternativa driftsformer endast ska få finnas om de har ett mervärde. Jag tycker att detta är en individuell fråga, men om mångfald och valfrihet inom det kommunala skolväsendet skulle kunna tillföra ett mervärde så var väl det bakgrunden till att Socialdemokraterna för mer än tio år sedan införde denna rätt. Utbildningsutskottet, finansutskottet och här senast Sonia Karlsson väljer att över huvud taget inte kommentera frågan. Skulle Lars-Erik Lövdén här möjligen kunna utfästa att man till kommande redovisningar gör en redovisning av hur elevernas rätt att välja mellan olika kommunala skolor verkligen har utfallit? Kan detta komma med?
Fru talman! Jag tycker att det är en viktig fråga att utveckla olika sorters pedagogik och olika inriktningar inom ramen för det kommunala skolväsendet. Det var inte bara ett hugskott att vi införde möjligheten till valfrihet inom det kommunala skolväsendet. Om det finns möjlighet ska vi naturligtvis titta på detta. Man kan ju redovisa hur utvecklingen har varit på det området om det finns ett statistiskt underlag. Det är möjligt att Skolverket redan har ett sådant. Jag tycker att principen om att det i den kommunala skolverksamheten ska kunna utvecklas en mångfald och finnas en valfrihet är betydelsefull. I frågan om vinstintresset ser jag en klar konflikt - och den tycker jag borde vara alldeles uppenbar för var och en. Bedriver man offentligt finansierad verksamhet i privata börsbolag eller i privata aktiebolag som har vinstintresse som huvudsyfte så blir det en konflikt mellan kvalitet och avkastning på det kapital som den privata finansiären sätter in. Det är uppenbart att det blir en konflikt om börsens avkastningskrav ska gälla för verksamhet som bedrivs av privata bolag men där det offentliga i bakgrunden svarar för finansieringen. Och den konflikten kommer i sin förlängning att gå ut över kvaliteten på vården i verksamheten.
Fru talman! Jag skulle verkligen vilja tacka statsrådet Lövdén för att han över huvud taget ville kommentera detta, och inte bara sade att det är viktigt med valfrihet och pedagogisk utveckling. Han kommenterade faktiskt frågan om att det kan vara viktigt att ta reda på om det hela fungerar - till skillnad från alla andra inblandade parter, som inte vill nämna frågan. Jag ser verkligen fram emot att skrivelsen till nästa år kompletteras just med en utvärdering av hur det tio år gamla beslutet har satts i verket. Jag vet att det finns utvärderingar inom vissa kommuner, men frågan är om det finns någon tydligare helhetssyn. Grejen är ju den att om detta inte fungerar överallt så kanske man utifrån det borde fundera på om man bör förstärka denna individuella rätt i förhållande till de kommunala myndigheternas rätt att begränsa elevernas valfrihet. I den andra frågan undrar jag fortfarande om regeringen och statsrådet har något belägg för att det i alla de fall där vård och utbildning i dag bedrivs i aktiebolagsform blir de här konsekvenserna. Jag vill inte höra att det i någon sorts teori är allmänt och självklart, utan jag undrar om det finns några faktiska belägg för det. Och i så fall - gäller det inte bara aktiebolag utan även de ekonomiska föreningar som ni i andra fall brukar tala så väl om i sådana här sammanhang? Näringsformen ekonomisk förening har ju som sin grund att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen, vilket med er teoretiska ansats borde betyda att ett personalkooperativ är en minst lika ful fisk i vårdvattnet som ett personalägt aktiebolag.
Fru talman! Karin Pilsäter får väl notera vad jag säger och det som jag sade i talet. När det är fråga om privata bolag som har vinstintresse som primärt syfte så riskerar detta att ta överhand och leda till utarmning och försvagning av kvaliteten. Om man bildar ett stort börsnoterat företag för att bedriva skolverksamhet och ta över gymnasieskolor runtom i landet är det väl naturligt att det är börsens avkastningskrav som står i fokus för bolaget - att tjäna pengar. Om verksamheten sedan är offentligt finansierad via kommunerna så kommer konflikten. Då måste man ställa verksamhetens kostnader i relation till avkastningskravet och hela tiden pressa kostnaderna. Då riskerar kvaliteten allvarligt att komma i efterhand. Jag har en positiv uppfattning om personalkooperativ och om ideellt drivna organisationer och verksamheter. Jag har en positiv ingång när det gäller mångfald på det sättet. Det som jag är utomordentligt oroad över är vinstdrivande bolags intrång på centrala delar av välfärdsområdet. Ett exempel är det som håller på att ske i Stockholms läns landsting, om jag nu får använda det som utgångspunkt igen. Där är man t.o.m. uppenbarligen beredd att trotsa riksdagsbeslut om förbud mot att sälja ut akutsjukhus.
Fru talman! Det är mycket som tillhör välfärden. Lars-Erik Lövdén nämnde entreprenader och privata initiativ på det området, och gjorde just det tillägg som jag ordagrant tog fasta på: Han vill sätta stopp när vinstintresset tagit överhand. Min fråga till Lars-Erik Lövdén är närmast om han kan ge ett exempel på fall där vinstintresset har tagit överhand. Mitt intryck är att om vinstintresset tar överhand så kommer företaget att ha väldigt liten konkurrenskraft på de marknader där det förekommer. Som ett exempel kan vi ta sophämtning och lokalvård. Där är det ofta framgångsrika företag som tävlar med kommunernas och landstingens egen regi. Kvaliteten har ofta blivit bättre - dessutom till lägre kostnad. Det är det som konkurrensutsättningen ofta har inneburit. I de företagen har vinstintresset självfallet inte tagit överhand, utan de har fokus på att göra ett bra jobb åt den som är kund. Det är för mig gåtfullt att regeringen driver linjen att detta skulle vara omöjligt att omsätta på andra tjänsteområden där kommunerna har ansvaret och finansierar men där man kan göra en smart och riktig upphandling av vissa tjänster. Lars-Åke Almqvist på Kommunalarbetareförbundet, som presenterat sin rapport, sade att regeringen inte tänker riktigt i de här frågorna. Det är nämligen en självklarhet att ett företag som bedriver verksamhet vill ha avkastning och ränta på sitt kapital. När regeringen försöker förneka detta förhållande är det ungefär lika begåvat som när Miljöpartiets kongress tydligen i visst efterrus ville förbjuda räntor. Min fråga är som sagt: I vilket företag som bedriver verksamhet gentemot den offentliga sektorn har vinstintresset tagit överhand?
Fru talman! Vi kan se de tendenserna när det gäller privata företagsdrivna skolor. Det går att märka de tendenserna. Man vill gärna ha elever som är starka och studiemotiverade. Man vill inte gärna ha elever som är svaga och som har det lite svårare i skolan, eftersom det kostar mer om man ska kunna uppnå de mål för verksamheten som kommunerna och riksdagen har satt upp. Vi kan också se det i de privata företagsdrivna skolorna när det gäller försöken att kringgå förbudet mot att ta ut avgifter genom att kalla det något annat. Jag är utomordentligt oroad över den utvecklingen. Lennart Hedquist uttalade sig tidigare på ett något märkligt sätt om segregationen. Om utvecklingen får fortsätta ohämmat leder det till en väldigt skarp skiktning och en väldigt skarp segregation. Den har gått långt på sina håll. Jag tycker att det ligger ett egenvärde i att ungdomar från olika uppväxtmiljöer kan träffas i samma skolform och i samma skola. Den oron finns där. Med den grund som socialdemokratin har för det generella välfärdssystemet vill vi naturligtvis stävja en utveckling som innebär en skiktning av människor. Vi vill inte ha en utveckling där privata vinstdrivande, vinstmaximerande, bolag gör intrång i centrala delar av välfärdsområdet.
Fru talman! Jag tror att statsrådet Lövdén ska precisera sig beträffande företag där vinstintresset har tagit överhand. Jag tror inte att man kan belägga det beträffande S:t Görans sjukhus eller några andra inrättningar här i Stockholm. Jag noterar att vi här i riksdagen, och tydligen även regeringen, anlitar börsföretaget Feelgood för vår egen hälsovård. Man kan ge fler exempel på att det finns privata aktörer tillsammans med offentliga aktörer. Att man skulle kunna påtala att det finns någon kvalitetsskillnad där eller att det har lett till några andra negativa verkningar för patienterna, har jag väldigt svårt att se. Jag vill också ställa några andra frågor till statsrådet. Den ena är: Hur ser statsrådet på dessa konflikter mellan kommuner, kommunala företag och skattemyndigheter beträffande skatteplaneringen? När kommer regeringen att uppmärksamma dessa förhållanden? Sedan har jag ytterligare en fråga. Regeringen gör en stor fråga av att jämföra välfärden i Stockholms läns landsting och Stockholms kommun. Hur ser då kommunministern på t.ex. den bristande valfriheten och den i många avseenden rätt dåliga välfärden i det socialdemokratiskt styrda Norrbottens län? Sätt fokus på att förbättra förhållandena där! Låt gärna norrbottningarna komma ned och se hur servicen fungerar i Stockholms stad!
Fru talman! Min ingång i diskussionen om privatiseringen är väldigt enkel. Det är inte börsens avkastningskrav som ska vara styrande och avgöra kvaliteten i verksamheten. Jag tror att det finns en väldigt bred uppslutning bakom det synsättet hos svenska folket. Låt mig sedan gå över till detta med den kommunala företagsformen och det som Lennart Hedquist påstår vara olaglig skatteplanering, om jag har uppfattat det rätt. Varken Lennart Hedquist eller jag vet det i dag. Jag vet också att det pågår ett antal tvister mellan skattemyndigheter och kommuner. När det gäller kommunala bolagsbildningar tycker jag att kommuner ska behandlas på samma sätt som privata i skattehänseende. Jag har inte för avsikt att lägga fram något förslag som innebär att kommunerna skattemässigt hamnar i en sämre situation än vad man gör på den privata sidan. Vi får väl avvakta de här rättstvisterna. Det är inte säkert att Lennart Hedquists farhågor kommer att infrias. Det blir kanske tvärtom, dvs. att kommunerna får rätt.

Fru talman! Per Landgren är ju ledamot i finansutskottet. Han säger att det gäller att se till så att kommunerna får en bra skattebas och blir oberoende när det gäller ekonomin. Det finns inget sådant oberoende. Kommunsektorn svarar för en så stor del av bruttonationalprodukten att en ekonomisk kris, som den vi hade i början och mitten av 90-talet, inte kan gå kommunsektorn obemärkt förbi. Om botten går ur svensk ekonomi, arbetslösheten skjuter i höjden och vi har en negativ tillväxt, som vi hade under de borgerliga regeringsåren, är det klart att även kommunsektorn drabbas hårt ekonomiskt. Vi har vänt den utvecklingen genom en framgångsrik ekonomisk politik sedan 1994. Vi har vänt den utvecklingen. Nu ökar skatteintäkterna kraftigt i kommunsektorn. Vi har ökat statsbidragen med 25 miljarder under de här åren. Detta blir ett väl teoretiskt resonemang. Och det blir framför allt ett resonemang som leder in i den ekonomisk-politiska debatten 2000, 1999 eller 1998 utan att man har perspektiven bakåt vad som hände under 90-talet i övrigt.
Fru talman! Problemet för ministern är ju att mitt resonemang också förs av Kommunförbundet, Landstingsförbundet och ledande socialdemokrater i kommunsektorn och även av Vänsterpartiet i Sveriges riksdag. Det är inte så att det enbart är ett teoretiskt resonemang, utan det är baserat på verkligheten. Jag menar naturligtvis inte att kommunsektorn på något sätt skulle ha varit oberörd. Det blir den inte i en lågkonjunktur där företag läggs ned osv. Då kommer den andra problembilden in. Ministern nämnde förut att socialbidragskostnaderna har minskat med 3 miljarder under de senaste åren. Stora delar av socialbidragskostnaderna har ju varit arbetsmarknadsbetingade. Kommunsektorn har tvingats att lösa problem som egentligen ligger inom statens kompetensområde. Jag säger inte att det är enkelt på något sätt. Den fråga jag ställde var: Är det inte rimligt att kommunsektorn får ett större ekonomiskt oberoende? Trenden går ju faktiskt åt fel håll. Ministern sade tidigare att han var en varm vän av kommunal självstyrelse. Då måste man också kunna avläsa detta i praktisk politik, och det kan jag inte riktigt. Att resurser behöver komma till är en sak. Det är vi alla överens om. Men vi tror ju att det handlar om en bra näringslivspolitik som ökar skattebasen och inte om vare sig specialdestinerade eller allmänna generella statsbidrag.
Fru talman! Skattebasen ökar ju nu. Sysselsättningsuppgången genererar kraftigt ökade skatteintäkter till kommunsektorn. Den skattepolitik som regeringen bedriver, där man nu successivt växlar av och reducerar för egenavgifterna, innebär också att den kommunala skattebasen växer. Garantipensionen kommer också att innebära att den kommunala skattebasen växer och att vi i stället reducerar statsbidragens betydelse för kommunsektorn. De betyder mycket också framöver. Men viktningen mellan statsbidrag och skatteintäkter kommer att förändras med de här åtgärderna. Det Per Landgren har problem med är att den politik som moderaterna redovisar innebär mindre resurser till kommunsektorn. Er politik innebär också mindre resurser till kommunsektorn. Än en gång: Ursäkta, Karin Pilsäter, men politiken i Stockholms kommun och Stockholms läns landsting innebär också kraftigt minskade skatteintäkter för att klara välfärdsåtagandena i den här regionen.
Fru talman! Jag ska börja med att ta upp frågor som djupast har med solidaritet och rättvisa att göra. Det första är den kommunala skatteutjämningen. Det blir närmast fånigt, måste jag säga. I måndags deltog jag i partiledardebatten och deklarerade Centerpartiets syn på den kommunala skatteutjämningen som en hörnsten i den regionala rättvisepolitiken. Alldeles nyss diskuterade statsrådet och jag samma fråga i bänken innan vi startade debatten. Han såväl som statsministern förklarade sig nöjd med Centerpartiets inställning, som vi själva inom parentes sagt är väldigt nöjda med. Vi står stadigt i denna fråga. Statsrådet och jag har förhandlat och kommit överens om att vissa smådetaljer behöver ändras. Det ska vi göra. Det ska vara en regelbunden översyn år från år för att förbättra det som behöver förbättras. Det är ett intellektuellt hederligt förhållningssätt att försöka göra saker och ting bättre. Det är fullständigt självklart. Det som är självklart klockan tre är väl förmodligen, tycker jag i alla fall, lika självklart klockan fyra, åtminstone samma dag. Den andra stora rättvisefrågan handlar om synen på mångfald och olika sätt att driva vård. Jag blir upprörd när man talar om vården och personalkooperativen på det viset som statsrådet gör, översatt till den vanliga verkligheten och särskilt för kvinnor som är de som arbetar mest inom offentlig sektor. Sjukvården ska inte skötas som resultat av ett kall för lågavlönade kvinnor som inte har några andra intressen - ett slags hord av Florence Nightingales som inte ska kunna leva på sin inkomst, inte kunna välja arbetsgivare, inte kunna ha självbestämmande i sin vardag. Det handlar om att när det offentliga - kommuner, landsting och stat - handlar upp vård ska man ställa krav på vården så att den fungerar och kvaliteten är hög. Man ska vara mycket noga med den solidariska finansieringen så att inte möjligheten att välja bestäms av hur tjock plånboken är. Det är de två krav som är de viktiga.